Herr talman! Jag skall först ta det formella och hänvisa till alla Vänsterpartiets yrkanden i den meningsyttring som är fogad till betänkandet. Jag vill särskilt yrka bifall på några hemställanspunkter. 2, rättighetslag, mom. 10, Ädelreformen, mom. 31, smittskyddslagen och mom. 37, allmänt anslag till hälso och sjukvården på 195 miljoner. Där vill jag särskilt poängtera att pengarna inte skall gå till husläkarreformen utan till att avveckla husläkarlagen och andra angelägna ändamål inom sjukvården, exempelvis hemsjukvården. Jag yrkar också bifall till mom. 57, lägre medelsanvisning till Socialstyrelsen, mom. 80, Barnombudsmannens uppgifter, mom. 82, införlivandet av barnkonventionen i svensk lagstiftning och till sist till mom. 86, som är en meningsyttring om adoptivbarn. Reservationen från Ny demokrati tar upp våra motioner. Jag vill också anmäla att Vänsterpartiet instämmer i majoritetens förslag angående avskaffandet av husläkarlagen och i de flesta s-reservationerna. Jag kommer nu huvudsakligen att ta upp socialpolitiken. Därefter kommer Berith Eriksson att fördjupa sig i sjukvården och husläkarfrågan och Jan Jennehag i äldreomsorgen. Herr talman! Frågan om det generella välfärdssystemet kan man ägna många timmars diskussion och funderande åt. För Vänsterpartiet innebär välfärdspolitik ett solidariskt samhälle där de människor som kan arbeta och försörja sig tar ansvar för människor som på grund av sjukdom eller arbetslöshet inte kan göra det. Det är ett sådant samhälle som vi vill ha och anser att vi kan upprätthålla. Jag läste nyligen i en artikel av Maciej Zaremba att FN-deklarationen från 1948 faktiskt tar upp rätten till välfärd. Den säger: ''Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.'' För mig var det en intressant läsning, eftersom jag inte tidigare uppmärksammat att FN faktiskt lägger fast grunderna för välfärdspolitiken. Det var därför intressant att lyssna till föregående talare, Stefan Kihlberg från Ny demokrati, som gjorde en jämförelse mellan Sverige och regalskeppet Vasa och menade att välfärdssystemet i Sverige helt har gått till botten, precis som regalskeppet Vasa. För mig är det litet överraskande att Stefan Kihlberg tar ett sådant exempel, eftersom det är ett antal hundra år sedan regalskeppet Wasa gick till botten och det förvisso har hänt väldigt mycket sedan dess. Som jag ser det finns det i Sverige en bred flotta av skepp och stora och små fartyg, och det är de som utgör grunden för vår välfärd. De behöver förvisso tas in och putsas upp mellan varven. Kanske är det också nödvändigt att förändra flottan och lägga ner några av skeppen, men grunden för välfärdspolitiken ligger kvar och bör ligga kvar. Detta innebär inte att vi i Vänsterpartiet bortser från budgetunderskott och de stora ekonomiska problem som Sverige har i dag, men vi menar att den politik som den borgerliga regeringen hittills har fört har tagit sikte på helt andra besparingar än de som är nödvändiga, helt andra besparingar än sådana som drabbar dem som har det bäst ställt i samhället. Besparingarna hittills har ju gått ut över t.ex. människor som är långtidssjukskrivna, människor som blivit arbetslösa. Vänsterpartiet menar att det finns stora områden där vi kan spara och se till att budgetunderskottet minskar, men vi kan inte göra det samtidigt som regeringen sänker förmögenhetsskatten och arvsskatten och vidtar en rad andra åtgärder som faktiskt gynnar dem som har råd att betala. Det är också fel att som Stefan Kihlberg tala om ''aktiebolaget Sverige''. Jag vänder mig mycket starkt mot jämförelsen mellan Sverige och ett aktiebolag. Det är helt fel att tro att vi har ett ''aktiebolag Sverige''. Det finns en grundläggande skillnad mellan ett aktiebolag och ett land, en nation. I ett land har vi ett demokratiskt inflytande till skillnad från i ett aktiebolag, där de som har rösträtt är de som äger företaget. Sverige består av landets medborgare, och vi har rätt att i allmänna val föra fram våra åsikter, vad vi vill ha för politik. Det är en grundläggande skillnad, bland många andra, mellan Sverige och ett aktiebolag. Däremot kan jag instämma i det Stefan Kihlberg sade om att våga välja. Naturligtvis handlar det om att våga välja, men det handlar om att välja rätt politik. Jag skall inte fördjupa mig mer i de allmänna diskussionerna om välfärden och välfärdens system annat än att konstatera att vi helt enkelt behöver förbättra pricksäkerheten i välfärdssystemet. Vi behöver förändra systemet, men inkomstbortfallsprincipen bör bestå, även om taket kan sänkas något. Vi menar att det finns en rad åtgärder som kan vidtas utan att det drabbar dem som har det sämst ställt. I det här betänkandet har Vänsterpartiet tagit upp rättighetslagstiftningen på det socialpolitiska området. Vi menar att socialtjänstlagen, som ju har varit i funktion i drygt tio år, är en mycket bra lagstiftning, som ger människorna i det här landet en grundläggande trygghet och en grundläggande respekt för människor som har sociala eller ekonomiska problem. Men socialtjänstlagen behöver ändå rättas till, och Vänsterpartiets förslag är att socialtjänstlagen skall utgöra en rättighetslag. Med tanke på föregående talares uppfattning om behovet av självkänsla undrar jag om Ny demokrati och ni andra har tagit del av vad som hände trebarnsmamman Angela Franzén i Marks kommun. Hon uppbar socialbidrag men demonstrerade för sina rättigheter och gick ut i massmedia och talade om vad hon tyckte om den behandling hon utsatts för. Därefter fick hon socialbidraget indraget. Jag undrar vad ni i Ny demokrati och i övriga partier säger när sådant kommer på tal. Detta är ju beklagligtvis inte det enda exemplet, utan liknande saker har inträffat i flera kommuner där man har använt exempelvis Uppsalamodellen. Grundproblemet är ändå detsamma, nämligen att människor utsätts för förnedrande behandling och inte får utöva sina demokratiska rättigheter. Jag menar att den enda lösningen på problemet är en rättighetslagstiftning, som talar om vad man faktiskt har rätt till. Vänsterpartiet har lagt fram förslag på den punkten. Det skulle också vara intressant att få höra från Socialtjänstkommittén om en riksnorm. Man var ju överens i kommittén, det fanns en majoritet bakom förslaget. I mina ögon var detta ett väldigt bra förslag, och jag hade hoppats få det på riksdagens bord i form av en proposition. Men ingenting om en sådan riksnorm återfinns i det här betänkandet, och det har inte heller kommit något sådant förslag från regeringen. Jag beklagar det. Herr talman! Frågan om nedskärningar inom den offentliga sektorn har varit föremål för många diskussioner, och det är absolut nödvändigt. Inom Vänsterpartiet menar vi att det behövs nedskärningar inom den offentliga sektorn, men de nedskärningar vi vill se ligger exempelvis på försvarsområdet, inom kriminalvården och inom den statliga byråkratin. Vi vill däremot inte se nedskärningar av de medel som går till barnomsorg eller äldreomsorg i kommunerna. Att nedskärningar ändå drabbar dessa grupper gör att det blir mycket märkligt då vi säger att detta är grupper i vårt land som vi värnar om. Ett intressant exempel var vad Hans Bergström skrev i DN häromdagen. Han mer eller mindre hånade de människor i vårt land som utifrån barnkonventionen hävdar att barn inte skall behöva vara i så stora grupper. Hans Bergström menade att det var helt fel, att vi kunde jämföra vårt land med Sri Lanka, där man har barngrupper på 30 barn, eller Frankrike, där man har väldigt stora barngrupper. Men han bortser då från vad det handlar om, nämligen att vi skall ha en bra och fungerande barnomsorg, i vilken det finns möjlighet att ta individuell hänsyn och bry sig om varje barn på ett personligt sätt, och inte någon form av barnparkering. Jag undrar därför var gränsen för barngruppers storlek går. Jag har flera gånger ställt frågan till Bengt Westerberg, men jag har aldrig fått något svar, och inte heller någon annan tycks intressera sig för frågan. Jag har bara under den senaste veckan varit ute på flera dagis bl.a. i Flen och Norrtälje och i mitt eget bostadsområde på Skarpnäcksfältet. Där är nu grupper på 18 barn det normala, och därutöver talar man nu om att ta in ett nittonde eller tjugonde barn. Personalen är oerhört oroad över hur de skall kunna klara av det här och bibehålla en bra standard för barnen. Bengt Westerberg har tagit upp frågan om en eventuell skattehöjning med tanke på Socialstyrelsens rapport om barn i nedskärningstider och effekterna av nedskärningarna för barnen. Var kommer det i så fall in? Jag har naturligtvis en förhoppning om att det är vårt förslag om en kommunakut som man från Folkpartiets sida nu vill bifalla. Vårt förslag om en kommunakut innebär just att kommuner som inte klarar av att hålla en bra standard skall kunna få extra bidrag för att inte behöva sänka standarden för barnen. Jag undrar också vad Socialdemokraterna har för recept för att förbättra situationen för barnen i nedskärningstider. Har inte också ni en gräns för hur många barn man skall kunna ha i barngrupper? Herr talman! Jag vill också nämna en del andra förslag som Vänsterpartiet har lagt fram. Ett sådant gäller diskrimineringen av handikappade, som är ett annat problem. Jag hänvisar här till vår meningsyttring. Jag vill hänvisa till vårt förslag om en pedagogisk kampanj på daghem. Jag vill poängtera att det naturligtvis inte handlar om att ha en pedagogisk kampanj i stället för bra och grundläggande resurser på dagis. Vi menar att både och behövs för att stärka personalens situation och förbättra deras möjligheter att ge en bra barnomsorg. Jag vill ta upp frågan om ersättning för psykoterapi inom den allmänna försäkringen. Hittills har vi i vårt land valt att betrakta psykiska problem som helt artskilda från de somatiska problemen. Jag har väldigt svårt att förstå varför samhällets inställning till dem som går till en psykoterapeut skall skilja sig från inställningen till dem som går till en sjuksköterska eller en läkare inom den somatiska vården. Jag, liksom motionärer från bl.a. Folkpartiet, menar att det vore självklart med en ersättning på samma sätt. Herr talman! Jag vill också nämna smittskyddslagen. Europarådet har ju faktiskt rekommenderat att kontaktspårning skall vara frivillig. Hur kommer det sig att ni i övriga partier accepterar en smittskyddslag som klart och tydligt talar om att det är tvång på kontaktspårning, trots att all erfarenhet visar att det är på frivillig grund som ett bra arbete kan utföras? Herr talman! Jag nämnde tidigare bidragen till hälso och sjukvården, icke att förväxla med bidrag till husläkarsystemet. Jag vill också nämna Kvinnoforum, som gör ett mycket viktigt arbete för kvinnor med missbruk och ett förebyggande arbete, men som har fått sina bidrag minskade av regeringen. Jag har nämnt medlen till Socialstyrelsen, av vilka Vänsterpartiet har föreslagit en drastisk nedskärning. Det beror inte på att vi inte anser att det utförs förnämligt arbete och utredningsarbete på Socialstyrelsen. Det anser vi. Vi menar att just det arbetet kan läggas ut på universitet, högskolor och andra. Socialstyrelsen bör koncentrera sig på tillsyn av verksamhet. Jag vill också nämna Epidemiologiskt centrum. Subventionering av preventivmedel är ett utmärkt sätt att bedriva förebyggande arbete för att exempelvis förhindra aborter. Andra partier är väldigt angelägna om att förhindra aborter. Jag vill nämna medel till Folkhälsoinstitutet för åtgärder mot anorexi och bulimi samt stödet till nykterhetsorganisationerna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om Barnombudsmannen. Vi har alla varit överens om att inrätta det ämbetet. Men man vill inte från övriga partier att Barnombudsmannen skall kunna föra enskild talan. Jag har svårt att förstå varför. Det är på det viset som Barnombudsmannen kan hävda sig och inte bara ha en allmän kompetens. Jag menar också att Barnombudsmannen behöver mer medel än det som regeringen har anslagit. Herr talman! Jag vill ta upp frågan om barnkonventionen. Vänsterpartiet kräver att den inkorporeras i svensk lagstiftning. Det är mycket överraskande att vi inte har kunnat få igenom det kravet. FN:s kommitté för att följa upp barnkonventionen har rekommenderat Sverige att göra det. Trots detta har regeringen och riksdagen, utom Vänsterpartiet, ansett att man inte skall följa det rådet. Det tycker jag är märkligt. Jag vill också nämna adoptivbarnens situation. Vi i Vänsterpartiet har i fler motioner pekat på att adoptivbarnen inte bara så länge de är barn kan behöva extra stöd. Det finns adoptivbarn som blivit vuxna men som fortfarande har klara behov av stöd från samhällets sida, och de måste få ett utökat stöd. Därför yrkar jag bifall till meningsyttringen i denna del. Herr talman! Jag vill också kommentera frågan om bibehållen alkoholpolitik även vid EU medlemskap, som Bo Holmberg berörde. Jag tror att det är en from förhoppning från Bo Holmberg att så skall vara fallet. Jag tror att det kan komma åtskilligt mer på EU-området. Det finns redan förslag vad gäller införsel av alkohol m.m. som klart strider mot en bra alkoholpolitik. Herr talman! Slutligen instämmer jag för Vänsterpartiets del i att det är kris i Sverige. Mycket behöver förändras. Välfärden behöver utvecklas, inte avvecklas.

Herr talman! Bo Holmberg påstod i sitt anförande att regeringen inte har satsat på de sämst ställda. Jag vill genast korrigera Bo Holmberg på den punkten. Jag vill påminna om att regeringen har lagt fram förslag till en mycket omfattande handikappreform. Regeringen har avsatt 1,6 miljarder till genomförandet av LSS. Detta har också genomförts med mycket stor enighet i riksdagen. Bo Holmberg sade visserligen i slutet av sitt anförande att vi är eniga om ganska mycket. Men det står i bjärt kontrast till att han vill påstå att de mest utsatta grupperna har ställts åt sidan. Psykiatriutredningen enats om ett förslag att just hjälpa dem som vi under vårt utredningsarbete upplevde som de allra sämst ställda i Sverige. Det förslaget har nu följts upp av regeringen, och det ligger en proposition för behandling hos socialutskottet. Jag är övertygad om att vi kan resonera vidare i förtrolig anda för att komma överens. Detta påstående faller tillbaka på Bo Holmberg själv. Bo Holmberg talar också om utvecklingen vad gäller valfriheten. Jag kan bara konstatera att en vårdgaranti har införts som gör att man inte längre skall behöva vänta på operation. Det har lett till att i stort sett alla köer har försvunnit. I början av detta år var det bara ca 150 personer som inte fick behandling i enlighet med vårdgarantins föreskrivna tre månader. Detta skall, Bo Holmberg, jämföras med att det för tre år sedan var köer till en höftledsoperation på upp till 24 månader och 17 månader för starroperationer. Nog har det skett en revolutionerande utveckling beträffande valfriheten. Den nuvarande regeringen har också likställt privata alternativ med offentliga. Det har lett till att antalet barn i privat barnomsorg mer än fördubblats mellan 1991 och 1994. Valet står med andra ord mellan en socialdemokratisk politik som slår vakt om monopolen och hindrar framväxten av alternativ barnomsorg och en moderat politik som underlättar för alternativ och skapar valfrihet. Bo Holmberg nämnde sedan husläkarfrågan. Jag skall i mitt anförande ange några principiella synpunkter på det ärende som vi har behandlat i socialutskottet. Min kollega Göte Jonsson kommer senare under debatten att mera i detalj gå in på denna fråga och samtidigt utveckla våra synpunkter på hälso och sjukvården i övrigt. När socialutskottet behandlade de ärenden som riksdagen nu skall ta ställning till, bildades en ny allians mellan Socialdemokraterna, Ny demokrati och Vänsterpartiet. Det som då hände är enligt min mening det mest graverande exemplet på när principer och löften bryts i ivern att försvåra och hindra valfrihetsreformer i Sverige. Ny demokrati gick på val på löftet att avveckla landstingen. Den borgerliga regeringen har tagit de första stegen för att på sikt bryta landstingens sjukvårdsmonopol genom att införa ett husläkarsystem med fri etablering. Privata husläkare har rätt att verka på exakt samma villkor som offentliganställda. Ny demokrati sade ja till husläkarlagen efter att partiet fått gehör för en del synpunkter man hade haft om avgiften för besök hos specialistläkarna. I de förhandlingar som föregick beslutet fick Ny demokrati sina krav tillgodosedda. Således har lagen om husläkare införts med Ny demokratis aktiva medverkan! Nu, snart ett år senare, har man gått ihop med de socialistiska partierna -- observera att man har en gemensam skrivning i betänkandet -- och vill nu stoppa fullföljandet av hela denna viktiga valfrihetsreform. Vad Ny demokrati då gör är att man anammar den socialistiska sjukvårdspolitiken, som innebär att landstingen skall ha monopol på all sjukvård och att de fria läkarna helt skall svältas ut. Det handlar inte bara om att Ny demokrati därmed motarbetar sin egen politik, man bryter också ingångna avtal. Finns det ingen som helst politisk moral kvar hos Ny demokrati? När husläkarlagen antogs av riksdagen fanns således en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och Ny demokrati. Den innebar att en särskild åtgärdstaxa för husläkare skulle införas, att det skulle införas dispensregler för läkare som har annan specialistkompetens än allmänläkarexamen samt att patientavgiften får vara högst 50 % högre vid besök hos övriga specialistläkare jämfört med besök hos husläkare. I pressen har representanter för Ny demokrati hävdat att regeringspartierna brutit denna överenskommelse. Vad är egentligen sanningen? Regeringen har den 22 december 1993 utfärdat en åtgärdstaxa. Den uppfyller de krav som ställdes under överläggningarna med Ny demokrati. Socialstyrelsen har också utfärdat bestämmelser för när dispens för läkare med annan specialistutbildning än allmänläkarens skall ges. Dessa bestämmelser är generösa. Krav kan ställas på kompletterande utbildning och praktiktjänstgöring. Ett litet kuriosa i sammanhanget är att Husläkardelegationen, som följer genomförandet av reformen, anser att dispensbestämmelserna är för generösa och att de bör skärpas. Många landsting har också infört patientavgifter där skillnaden är högst 50 % mellan husläkare och övriga specialistläkare. Med andra ord har regeringspartierna således fullföljt sin del av avtalet med Ny demokrati. Om husläkarlagen upphävs kommer landstingen att få en mycket stor makt att bestämma över läkaretableringar. Den fria etableringsrätten för husläkare och konkurrensneutraliteten mellan privata och offentliganställda läkare skulle upphöra i många landsting. Den enskilde medborgarens rätt att själv välja sin egen husläkare skulle allvarligt ifrågasättas och helt lämnas till landstingspolitikerna att besluta om. Ny demokrati ger numera ett aktivt stöd för socialistpartiernas ideologiskt grundade motstånd mot etableringsfrihet. Man har inte några egna motiveringar eller reservationer utan skriver en gemensam text med Socialdemokraterna och Vänstern. Är det en utveckling som Ny Demokrati strävar efter, och är det verkligen det man lovade sina väljare? Vi upplevde samma sak häromdagen, då vi fick ett yttrande från skatteutskottet beträffande vårdnadsbidraget. Även då fanns det en gemensam text från Socialdemokraterna och Ny demokrati. Ny demokrati hade inget eget alternativ, inga egna motiveringar, utan hade skrivit ihop sig med Socialdemokraterna. Det är det nya. Genom Socialdemokraternas och Ny Demokratis agerande cementeras inte bara landstingens monopol, till men för den enskildes möjlighet att välja. De två partierna blir också ansvariga för att resurserna till den svenska sjukvården minskas med 195 miljoner kronor! Socialdemokraterna försöker ju hävda att sjukvården i vårt land har fått mindre resurser de senaste tre åren. Det blir därför märkligt när man trots detta grundlösa påstående medvetet minskar dessa resurser med nästan 200 miljoner! Den socialdemokratiska trovärdigheten försvinner lika fort som Ny Demokratis moral! Herr talman! Den långsiktiga inriktningen för regeringspartiernas välfärdspolitik är att ställa den enskilde i centrum och att öka valfriheten. Alternativ och komplement till den offentliga tjänstesektorn skapar konkurrens, vilket ger förutsättningar för såväl effektiviseringar som kvalitetsförbättringar. Välfärdspolitiken kräver en stark ekonomisk bas. För att långsiktigt trygga välfärden måste obalanserna i ekonomin undanröjas. Grunderna för den generella välfärdspolitiken ligger fast. Vård, omsorg och service skall erbjudas på lika villkor och med rättvis fördelning. Socialutskottet, som ställer sig bakom regeringens politik, anser att alla barn och ungdomar skall få växa upp under trygga förhållanden och med god omsorg. Huvudansvaret för vård och fostran måste ligga på familjen, medan statens och kommunernas insatser i första hand skall vara stödjande och kompletterande och bygga på ett nära samarbete med föräldrarna. Ett nytt statsbidragssystem för primärkommuner har införts. Samtidigt med det nya statsbidraget har ett stort antal specialdestinerade statsbidrag till såväl kommuner som landsting upphört och därmed också de detaljstyrande regler som var förenade med många av dessa bidrag. Den tidigare statliga detaljstyrningen hade främst sin grund i kraven på rättssäkerhet och likvärdig service för medborgarna. Den bidrog dock till att försvåra förnyelse, effektivisering och lokal anpassning av den kommunala verksamheten. Huvudsyftena med det nya utjämningsbidraget är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar dels genom att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna, dels genom att ge största möjliga handlingsutrymme för kommunerna att själva utforma sin verksamhet. Behovet av flexibilitet och av att kunna utforma verksamheten efter lokala behov har ökat. Begränsade resurser ställer allt större krav på förnyelse och effektivisering. Det är viktigt att följa upp hur barns och ungdomars hälsa påverkas när hela familjens förutsättningar ändras. Barns och ungdomars situation avspeglar i hög grad samhällets värderingar. Föräldrarnas arbetslöshet och osäkerhet inför framtiden påverkar också barnen. Socialutskottet ser med oro på uppgifter om att den psykiska hälsan förändrats hos barn och ungdomar i familjer som drabbats av arbetslöshet. I det sociala arbetet med barn och familjer finns positiva exempel på förbättringar men tyvärr också exempel på brister och neddragningar. Därför är det viktigt att öka satsningen på såväl metodutveckling som alternativ inom och utom den offentliga verksamheten. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en studie av utvecklingen i landets kommuner för att se hur kommunernas omställnings och förnyelsearbete har påverkat situationen för barnen. Socialtjänstkommittén har i uppdrag att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen. I ett delbetänkande har kommittén lämnat förslag till en precisering av lagregleringen av rätten till bistånd i den del som avser den enskildes försörjning. Betänkandet har remissbehandlats och bereds vidare inom regeringskansliet. Socialtjänstkommittén skall överlämna sitt slutbetänkande under detta år. Socialutskottet anser därför att regeringens kommande förslag på detta område först måste avvaktas innan riksdagen tar ställning till de krav som motionärerna i dessa sammanhang har fört fram. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna nr 5, nr 6, nr 12, nr 13 och nr 14, samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sten Svensson hävdade att jag hade fel i sak när jag i mitt anförande påstod att regeringen Bildt inte har levt upp till den första regeringsförklaringen. I den lovade regeringen Bildt att man skulle satsa på de sämst ställda grupperna i samhället. Jag vill hålla fast vid mitt påstående att regeringen inte uppfyllt detta löfte på det sätt som kunde utläsas av de ambitioner som man hade och de deklarationer man gjorde. Jag hänvisade till Socialstyrelsens undersökning om barns villkor. I den finns flera bevis för att man inte på ett bra sätt har klarat att ta hand om flerbarnsfamiljerna med tanke på den rådande situationen med minskat utbud och höjda avgifter. Jag hade kunnat lägga till en annan rapport, som nyligen kommit från Socialstyrelsen och som handlar om hur situationen för flyktingbarnen ser ut. Man kan inte påstå att vi på ett bra sätt har klarat av den gruppen. Jag skulle också kunna nämna socialhjälpstagarnas situation i dag. Ni har själva kunnat läsa om de hårdnande attityderna gentemot dem som begär socialhjälp. Det lär visst vara så att Svenska kommunförbundet har skickat anvisningar som hårt pressar de socialhjälpstagande att återkommande springa till sina arbetsgivare och fråga om de inte kan få tillbaka jobbet. Till sist blir arbetsgivaren arg och säger: Jag har ju just pratat med dig! Man stressar alltså socialhjälpstagarna. Jag vet en författare som går in i 10--20 socialhjälpsfamiljer för att se hur socialtjänstens nya attityder gentemot socialhjälpstagarna växer fram i dag. Många kämpar hårt för att klara sig. Men om en spritpåverkad son har suttit och ringt och gett den ensamma mamman en hög räkning, så att hon i sin förtvivlan måste gå till socialtjänsten -- då är det nobben! Vi har nyligen kunnat se sådana exempel i TV. Jag har framför mig, Sten Svensson, fakta från Jag vill påstå att man inte generellt kan hävda att regeringen medvetet har satsat på och lyckats med de mest utsatta grupperna. Jag delar gärna Sten Svenssons uppfattning att det har tagits viktiga initiativ när det gäller de handikappade och LSS, och jag välkomnar Sten Svenssons deklaration att utskottet också skall försöka att gemensamt hävda de psykiskt stördas situation vid behandlingen av den proposition som föreligger. Men de två exemplen räcker inte för att säga att det löfte som regeringen ställde ut i sin första regeringsdeklaration har infriats.
Herr talman! Detta beror naturligtvis på vad man menar med de sämst ställda. Vi var fullständigt överens i Psykiatriutredningen, Bo Holmberg, om att de grupper som vi då ägnade oss åt var de mest utsatta i vårt samhälle. Det var exempelvis psykiskt störda missbrukare, och många av dem är uteliggare. Den omständigheten att regeringen har avsatt 1,6 miljarder till LSS-reformen är också ett uttryck för att vi vill hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Både för handikappreformen -- som kostar mycket mer än bara pengarna till LSS-lagen -- och för Psykiatriutredningens förslag måste utrymme skapas genom omprioriteringar inom andra områden, som inte är lika angelägna. Man måste acceptera den utvecklingen, i ett samhällsekonomiskt läge där vi har mycket ont om resurser och där vi måste föra en ekonomisk politik som genererar den tillväxt som är nödvändig för att näringslivet skall kunna fullfölja sin uppgift att bära upp och försörja den offentliga verksamheten. Jag vill också, herr talman, ställa en konkret fråga till Bo Holmberg, mot bakgrund av innehållet i hans anförande och replik: Varför vill Socialdemokraterna dra bort 195 miljoner från anslaget till hälso och sjukvården? Det är innebörden av Socialdemokraternas yrkande med anledning av att de vill riva upp lagen om husläkare.
Herr talman! Jag vill gärna ge Sten Svensson en eloge för det arbete som han har gjort i Psykiatriutredningen och för att han har varit med om att lyfta fram de psykiskt stördas situation. Jag hade förmånen att börja som ordförande i utredningen, men efter regeringsskiftet trädde Sten Svensson till. Jag kan konstatera att vi gemensamt har kunnat göra en stor syneförrättning i det svenska samhället, att vi har lyft på många stenar och sett att det här är en mycket utsatt grupp, som behöver insatser. Om rehabiliteringen fungerar får dessa människor gå hem till ensamhet, utan sysselsättning, utan socialt nätverk. De åker ner i sina svarta hål igen och kommer tillbaka till behandling. Detta är icke försvarbart -- Sten Svensson och jag är helt överens om det. Jag hoppas att riksdagen med anledning av psykiatripropositionen skall lyfta fram denna grupp, så att den psykiska ohälsan kan minska och välfärden öka för dessa människor. Men detta rättfärdigar inte, Sten Svensson, att ett antal andra grupper har drabbats. De sjuka får väl anses vara en utsatt grupp. De samlade landstingen har sagt att pengarna till hälso och sjukvården skall minskas realt med 10 % under perioden 1994-- 1996. Jag har frågat flera landstingspolitiker om de kan bedöma konsekvenserna för de äldre när det gäller tryggheten och kvaliteten i sjukvården när man gör så drastiska neddragningar, men svaren har uteblivit. Jag vet inte om Sten Svensson vågar påstå att regeringen kan bedöma konsekvenserna beträffande kvaliteten i svensk sjukvård, bl.a. för de äldre, när det nu finns planer på att göra sådana drastiska neddragningar under åren framöver. Jag tror inte det. Det är därför som jag och socialdemokratin påstår att utsatta grupper nu hotas, och att t.o.m. medelklassen hotas, om man fortsätter att köra på som den skånska brigaden i det svenska välfärdssamhället. Vi går inte med på detta. Varför vill vi inte ge 200 miljoner till svensk sjukvård? Ja, den borgerliga regeringen har infört en husläkarlag, och vi tycker att den är onödig. Det går att klara valfrihet och husläkare utan denna lag. Regeringen vill lägga ut 600 miljoner kronor på tre år, och vi tycker att detta är onödigt. Vi var emot reformen, och därför vill vi inte ge pengar till den.
Herr talman! Jag noterar givetvis med stor tacksamhet Bo Holmbergs beröm beträffande våra insatser för de psykiskt störda. Såvitt jag förstår, är vi överens om att de psykiskt störda är den mest utsatta gruppen i vårt samhälle. Där har vi alltså gjort en satsning i linje med regeringsförklaringen. Bo Holmberg retirerar och säger att man i begreppet utsatta grupper måste räkna in många fler. Det må vara hans sak att göra det, men jag har talat om de mest utsatta grupperna. Jag konstaterar t.ex. när det gäller sjukvården, som Bo Holmberg nämnde, att det moderata förslaget om införande av en vårdgaranti, som vi drev i valrörelsen både 1988 och 1991, ledde till de förbättringar och den vidgade valfrihet som jag redovisade i mitt anförande nyss. Det har skett förändringar, genom att monopolen inom övriga delar av social verksamhet har brutits. Jag nämnde exempel beträffande den privata barnomsorgen i mitt anförande. Jag tror att Bo Holmberg försöker vädja till betydligt större grupper än vad som egentligen kan inräknas under begreppet de allra sämst ställda. På min fråga beträffande de 195 miljonerna svarar Bo Holmberg att han kopplar dem till detta att Socialdemokraterna skall ta bort husläkarlagen. De föreslår ju att regeringen får en beställning att återkomma med ett sådant förslag. Det ärendet skall då processas på sedvanligt sätt, därför att sjukvårdshuvudmännen måste få tillfälle att yttra sig och avge remissvar, varefter Lagrådet skall yttra sig, etc. Det hela kommer alltså att dra ut på tiden. Sedan skall ärendet behandlas på sedvanligt sätt i utskottet. Med andra ord kommer den nuvarande husläkarlagen att gälla under tiden. Den gäller fram till den tidpunkt då författningar har utfärdats, efter det att riksdagen har fattat ett nytt lagstiftningsbeslut. Under tiden måste det finnas pengar för omställning -- det är absolut nödvändigt. Om inte dessa pengar finns, måste pengar tas från något annat område inom hälso och sjukvården, för att man skall kunna leva upp till lagens krav. Jag tror att Bo Holmberg har bedragit sig själv. Det kommer att fattas pengar i motsvarande mån, om nu riksdagen mot förmodan skulle besluta att göra den här beställningen att riva upp husläkarlagen. Socialdemokratin har ansvaret för att dessa pengar kommer att saknas inom hälso och sjukvårdsområdet.

Herr talman! Vi skall i dag fatta beslut om en rad viktiga frågor på socialpolitikens område. Det gäller ärenden som vi har behandlat i socialutskottet under vintern och våren. I enlighet med en överenskommelse vi gjort tänker jag i första hand uppehålla mig vid riktlinjerna för den generella välfärdspolitiken. Barbro Westerholm kommer senare att gå närmare in på hälso och sjukvården, och Lennart Rohdin kommer att ta upp frågor som gäller barn och ungdom. Herr talman! Först något om förutsättningarna och tillvägagångssätten: Vilket regelsystem vill vi utveckla för att värna medborgarnas trygghet och vård och fostran av barn? Hur skall vi klara av att tillgodose behoven för dem som behöver resurser av god kvalitet inom hälso och sjukvården? Jag tänker då på de äldre, som blir allt fler, och på de funktionshindrade. Kort sagt: Hur skall vi klara av att tillgodose de grundläggande behoven i det svenska välfärdssystemet? Regeringen anger i propositionen att grunden för den generella välfärdspolitiken ligger fast. Man säger att de ekonomiska trygghetssystemen även i framtiden skall vara allomfattande. Stöd och insatser kan grundas på inkomstbortfallsprincipen, men de kan också vara helt eller delvis beroende av inkomst. Vidare sägs det att lika villkor med rättvis fördelning skall råda vid vård, omsorg och service. Jag anser det väsentligt att vi kan slå fast dessa principer, som också utskottets majoritet står bakom. Som socialliberal vill jag tillägga att den generella välfärdspolitiken tillsammans med den aktiva arbetsmarknadspolitiken är det allra viktigaste kännetecknet för vårt land, och den har vi i Folkpartiet liberalerna arbetat för och kommer att arbeta för. Jag har blivit litet bedrövad då jag har hört tidigare inlägg i debatten. Bosse Holmberg menade att regeringen har agerat för valfrihet oavsett om det har funnits behov av det eller inte och moraliserade över regeringens hantering av frågorna. Vi som har varit med i debatten om barnomsorgen vet vilket oerhört stort motstånd socialdemokraterna har gjort mot privata alternativ i barnomsorgen. Nu ställer man äntligen upp för dem med en läpparnas bekännelse, men det är inte mer heller! Stefan Kihlberg i Ny demokrati sade när det gällde välfärden att staten skall garantera ''golvet'', grundtryggheten, men han undvek noggrant att redovisa vilken nivå ''golvet'' skall ligga på. Enligt vad vi har sett under de senaste turerna i socialutskottet saknas det inom Ny demokrati något som är grundläggande för demokratin, nämligen ansvar. Jag tror att det gäller också frågan om grundtrygghet. Till Eva Zetterberg skulle jag vilja säga några ord när det gäller frågan om en rättighetslag. Vi har ju nu en socialtjänstkommitté som arbetar och som skall lägga fram sitt slutbetänkande före årets slut. Kommittén har också lagt fram en del delbetänkanden. Uppriktigt sagt har jag mycket svårt att förstå Vänsterpartiet har instämt i. Jag skulle vilja fråga oppositionen: Är det strävandena att ställa den enskilde i centrum och öka hans valfrihet och inflytande som irriterar er? Eller är det det faktum att alternativ till den offentliga tjänstesektorn skapar konkurrens som erbjuder både effektiviseringar och kvalitetsförbättringar? Eller är det vårt konstaterande att välfärdspolitiken kräver en stark ekonomisk bas? Herr talman! Från oppositionens sida gör man även gällande att det pågår en nedrustning inom den svenska välfärdsmodellen och att barns hälsa nu hotas. Ja, man menar att klassamhället är tillbaka. Det är som att höra ekon från 60-talet. Jag tolkar angreppen från oppositionen så att man menar att regeringen gör ett medvetet angrepp på välfärdspolitiken. Det är mycket olyckligt med en sådan debatt, som enbart skadar. Den skapar dessutom en fullständigt felaktig bild. Relevanta fakta talar ett annat språk. Men det behövs tydligen en påminnelse till oppositionen om att välfärdspolitiken kräver en stark ekonomisk bas. För att långsiktigt trygga välfärden måste obalanserna i ekonomin därför undanröjas. Låt mig påminna om att de samlade sociala utgifterna inklusive landstingens och kommunernas utgifter för hälso och sjukvården, barnomsorgen, äldre och handikappomsorgen m.m. uppgår till till 31 % av bruttonationalprodukten. Staten och socialförsäkringarna står för 300 miljarder av de totala utgifterna. Det är alltså stora insatser som man från samhällets sida gör. Om inte den borgerliga regeringen hade haft mod och styrka att göra den nödvändiga översynen av de automatiska och galopperande kostnadsökningarna i våra sjukvårdssystem hade det varit berättigat med kritik; då hade välfärdssystemet varit i gungning. Vi har tidigare levt med en socialdemokratisk politik och ett system som skapade köer och bidrog till en stor obalans i våra sjukvårdssystem. Jag vill än en gång framhålla att det är viktigt att behålla den svenska välfärdspolitiken. Men vi har uppenbarligen olika syn på hur vi skall gå till väga för att den skall bevaras. Vi måste vara medvetna om att det stora budgetunderskottet i de offentliga finanserna medför att en femtedel av utgifterna måste finansieras med upplåning. Med andra ord: Räntekostnaderna får inte växa mer på bekostnad av viktiga välfärdsfrågor och tränga undan viktiga utgifter för vård och omsorg. Det är en politik som vi benhårt håller fast vid från borgerligt håll och från folkpartistiskt håll. Herr talman! Den generella välfärdspolitiken berör en mycket viktig del i den socialliberala ideologin, och vi har nu ansvar för den i den borgerliga regeringen. Jag menar att frihet aldrig får reserveras för ett fåtal -- den måste ges en rejäl innebörd. I regeringen har Folkpartiet liberalerna därför varit med om att genomföra en rad reformer som innebär större frihet för den enskilde. Vi har gjort det möjligt att välja dagis, vi har kortat vårdköerna, vi har åstadkommit ett ökat stöd till de människor som lever i det glömda Sverige -- jag tänker då på t.ex. den lag som Sten Svensson tog upp, LSS. Möjligheten att välja husläkare återkommer jag till litet senare i mitt anförande. Det behövs inlevelse i människors vardag. Därför behövs det både hjärta och hjärna i politiken. Hur skall balans i ekonomin och ett fungerande välfärdssystem åstadkommas? Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att minska budgetunderskottet. Samtliga offentliga transfereringar är under översyn. En del har redan förändrats, exempelvis socialförsäkringen. Genom en krisuppgörelse med Socialdemokraterna genomförde vi en sänkning av ersättningen. Birgitta Dahl är nu oerhört kritisk till detta och har återkommit till det flera gånger. Men det var faktiskt Socialdemokraternas eget förslag som genomfördes. Från Folkpartiets sida önskade vi ytterligare en karensdag. Det hade varit bättre för de långtidssjuka. Utredningen HSU 2000 undersöker hur hälso och sjukvårdens framtida finansiering skall utformas. På lokal nivå ute i landstingen pågår ett förändringsarbete. Tyvärr valde oppositionen att hoppa av utredningen i stället för att vara med och påverka -- ett synnerligen egendomligt förfaringssätt från socialdemokratiskt håll. Två delbetänkanden kommer ändå att presenteras litet längre fram. Rapporten om vårdens svåra val är under remissbehandling. Alkoholkommissionen har i dagarna lagt fram sitt betänkande. Om vi kunde minska alkoholskadorna skulle vi göra stora vinster både för enskilda och för samhället i stort. Det är min innerliga förhoppning att det kommer att bli så genom en aktiv medverkan från samtliga partier. Socialdemokraterna säger i sin motion att välfärdspolitiken skall fungera som en enande kraft. Varför väljer man då att ställa sig utanför ett demokratiskt beredningsarbete? Från Vänsterpartiets sida säger man i en reservation att verksamheten behöver ses över. Det är ju det som regeringen och riksdagen håller på med. Man säger också att det går att utveckla skyddsnät. Jag tycker att det är bra att Vänsterpartiet instämmer i detta. Då tycker jag att man också skall ställa upp på majoritetens förslag i utskottsbetänkandet. När Socialdemokraterna tar upp barnens uppväxtvillkor är man förvisso ute i ett angeläget ärende, men angreppssättet tyder på en bristande insikt. Barnen är vår framtid, det bästa vi har. Det är vi ganska överens om. Utskottet slår också fast som mål att alla barn och ungdomar skall få växa upp under trygga förhållanden. Huvudansvaret är föräldrarnas och familjens, men det är viktigt att stat och kommun kan gå in med stödjande och kompletterande insatser och att det numera finns en barnomsorgslag som skall se till att barnen får en barnomsorg när de behöver det. Nu anklagar Socialdemokraterna regeringen för sänkta ersättningsnivåer i försäkringssystemet. Jag måste då hänvisa till den gemensamma uppgörelsen mellan oppositionen och regeringen. Jag anser att både regeringen och riksdagen har varit mycket pådrivande i barnomsorgsfrågorna. Som jag nyss nämnde antog vi en barnomsorgslag den 17 december som bl.a. innehöll flera nationella mål. Den tar upp den pedagogiska verksamhet som Eva Zetterberg nämnde i sitt anförande. Ett annat mycket viktigt mål är att göra det möjligt för föräldrarna att i ökad utsträckning själva välja mellan olika alternativ. Därigenom ökar deras inflytande över den omsorg som barnen får. Självfallet finns det brister i samhället som vi måste vara observanta på. Det är därför viktigt att öka satsningen på metodutveckling och alternativ både inom och utom den offentliga sektorn. Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att gemensamt med en rad andra organisationer, bl.a. Barnombudsmannen, följa utvecklingen i landets kommuner i och med den ändrade ekonomiska situationen och det förändringsarbete som pågår. Man har lagt fram en rapport, och den analys som Socialdemokraterna kräver kommer i denna rapport. Självfallet kommer rapporten att beredas inom regeringskansliet. Jag delar inte den uppfattning om rapporten som Bo Holmberg gav uttryck för. Barnomsorgen är en av de större kommunala verksamheterna och också en av dem som har berörts mest av kommunernas besparingar. Trots detta konstaterar man i rapporten att den generella kvaliteten inom barnomsorgen på de flesta håll i landet är god. I kommuner där besparingar och förändringar har varit genomtänkta och förberedda har verksamheten kunnat anpssas till förändrade ramar utan allvarliga kvalitetsförsämringar, men det skall inte undanhållas att det också finns brister. Det måste vi även fortsättningsvis vara observanta på. Barn och ungdom är dock fortfarande en prioriterad grupp enligt rapporten. Av rapporten framgår även det positiva med lagstiftningen för barn med handikapp. Stödet till dem har förstärkts, och resurserna har inte minskat. Socialdemokraternas och Vänsterns reservationer har en välbekant prägel. Det finns ett misstroende mot enskilda lösningar och mot valfrihet. Det finns en stark tro på centralstyrning och detaljreglering. Att exempelvis myndigförklara patienten i vården eller tro på den enskildes förmåga är inte att tala om. Politiska beslut skall grundas på kunskap om barns behov säger Socialdemokraterna. Min fråga blir då: Är det socialdemokratiska förtecken som skall ligga till grund för kunskapen om barns behov? Socialdemokraterna saboterar nu tillsammans med Ny demokrati en hälsoreform som skapar kontinuitet och förtroende inom hälso och sjukvården -- en första linjens sjukvård närmast människorna. Jag talar om husläkarreformen. Jag anser att alliansen är ett hot mot arbetsron och valfriheten inom primärvården. Ny demokratis ställningstagande visar på en omognad och brist på politisk hederlighet. Det har gemensamt träffats en överenskommelse om husläkarreformen och dess inriktning och finansiering, och riksdagen fattade också ett beslut. Nu är man beredd att riva upp det beslutet. Världshälsoorganisationen framgår det att folkhälsan i Sverige, trots alla illvilliga beskrivningar, är ganska god. För handikappade och utvecklingsstörda -- det glömda Sverige skulle jag vilja säga -- har livskvaliteten t.o.m. höjts. Min uppfattning är att välfärdssystemet har blivit effektivare. Den borgerliga regeringen har medvetet satsat på välfärd och valfrihet och infriat de löften som man gav. Vi reformerar, och Socialdemokraterna river ner. Om Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten är valfriheten i fara. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 5, 6, 12, 13 och 14. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall ge några kommentarer till Jag minns Tage Erlander. Han sade en gång att socialliberalismen och Folkpartiet är en mycket vacker blomma. Men den passar inte i sällskap med Högern. Den är som vackrast när den är i närheten av socialdemokratiska värderingar. Den sanningen står sig än i dag. Ulla Orring! Jag menar att det inte finns en definition på valfrihet. Det finns inte en väg till valfriheten; det finns flera. Jag har definierat socialdemokratins väg till valfriheten. Jag vill konkretisera mina tankegångar på ytterligare ett par punkter. Varför är vi så tveksamma till en valfrihet som innebär en marknadsanpassning? Jo, därför att det kan leda till en ändrad relation mellan doktorn och patienten, mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren. Varför? Jo, med marknadsinslag motiveras insatserna av ekonomiska intressen. Det är en drivkraft. Konkurrens är en annan. Om läkare och personal inom barnomsorgen motiveras av sådana drivkrafter är jag rädd att jag kommer att förvandlas från patient till kund. Jag börjar då betraktas på samma sätt som andra varor på den svenska marknaden. Risken är också att jag som patient kan börja ifrågasätta vad det finns för ekonomiska motiv till att jag skall remitteras till en viss vårdgivare. Diskussionen har redan börjat, Ulla Orring, när det gäller husläkarna. Man undrar varför de är så pigga på att göra undersökningar och på att man skall återkomma? Det är en aspekt som gör att vi inte vill ha valfrihet på marknaden. En annan aspekt, Ulla Orring, är om man som enskild skall ha valfrihet måste man ha kunskap. Man måste ha kunskap om medicin, doktorer och sjukvårdspersonal. Man måste ha kunskap om vad som är den bästa omsorgen. Den kunskapen finns inte hos mig och Ulla Orring som enskilda människor. Den finns i den medicinska professionen, i sjukvårdssystemet. Gapet mellan den kunskap som finns inom sjukvårdssystemet och den kunskap som den enskilda människan har är mycket stort. Frågan är om vi någonsin kan få en sådan situation där enskilda människor har så goda kunskaper att de kan göra det korrekta valet. När det gäller valet av husläkare är det som att spela på lotteri. Läkare har skickat ut bilder på sig själva. Inom en familj har man fått olika husläkare. Ulla Orring, vi är för valfrihet, men vår valfrihet har ett annat innehåll.
Herr talman! Bo Holmberg bekräftar att det finns olika syn på begreppet valfrihet -- en socialdemokratisk socialistisk syn och en socialliberal syn. Inom socialdemokratin betror man inte människor att kunna välja. I vårt land har vi fått leva med denna inställning länge. Landstingen, oftast de som är socialdemokratiskt styrda, har fått bestämma på vilka tider vi skall undersökas, vilken doktor vi skall få osv. Därför ser socialdemokraterna med fasa på att i t.ex. mitt landsting har 80 % av befolkningen frivilligt listat sig för en husläkare. I det socialistiskt styrda Västerbottens läns landsting vågade man inte fullfölja denna linje. Man har förstört alla handlingar och det brev som skulle gå ut till länets medborgare om vilken läkare de har fått. Så är det i de socialdemokratiskt styrda landstingen. I en artikel i den länstidning som landstinget ger ut är sjukhusdirektören egentligen mycket positivt inställd till det här nya sättet att bedriva sjukvård. Han är övertygad om att vi måste rationalisera för att få utrymme över för att satsa på kompetens och kvalitet. I det avseendet skiljer sig socialdemokratin ifrån en socialliberal uppfattning. Man tror inte att människorna har en egen kompetens. Den enskilde är inte betrodd att själv välja den läkare den vill ha. Man sprider oro och missuppfattningar till hela sjukvården. Ni tar på er ett mycket stort ansvar förenade med stora kostnader och stora personliga problem, eftersom ni vill rasera ett system som vi i riksdagen har fattat ett beslut om att genomföra.
Herr talman! Jag vänder mig mot att Ulla Orring argumentarer om hur det var i Sverige för 10, 15 eller 20 år sedan och om hur Socialdemokraterna då såg på frågan. Nu befinner vi oss faktiskt på 90 talet. Jag konstaterar att Socialdemokraterna vill ha valfrihet när det gäller skola, omsorg och sjukvård. Det är dock en valfrihet med ett annat innehåll än vad Ulla Orring vill ha. Till Ulla Orring vill jag säga att det inte handlar om vad som är rätt eller fel. Jag vill faktiskt göra anspråk på att ha lika mycket rätt som Ulla Orring. Jag tycker inte att regeringen eller Ulla Orring skall vara Guds ställföreträdare på jorden och tala om och döma i vad som är valfrihet på rätt eller fel sätt. Jag kan bara konstatera att vi vill ha olika innehåll i valfriheten. Människorna får värdera vilken valfrihet de tycker är bäst. Jag vänder mig bestämt emot att man pådyvlar oss uppfattningen att vi skulle vara emot valfrihet. Den ekonomiska basen är viktig. Ja, Ulla Orring, det stora misslyckandet för regeringen Bildt är de ekonomiska felbedömningarna och dikeskörningarna. Finansministern står för efterkrigstidens största politiska misslyckande i svensk ekonomi och därtill har vi den höga arbetslösheten. I det avseendet har regeringen verkligen misslyckats med att ge en bas för välfärden. Avslutningsvis vill jag säga att nog är det väl litet av tidens tecken, Ulla Orring, att det går mycket lätt att avreglera för marknadens s.k. aktörer, att sälja ut Domän och att se till att SJ blir bolag. Samtidigt vingklipper man kommuner och landsting ekonomiskt. Man genomför skattestopp, gör indragningar och öppnar dammluckor så att de inte har möjlighet att sköta sin verksamhet på ett bra sätt. Nog är det konstigt att det går så lätt att fixa till det för marknadens aktörer. Men kommuner och landsting, som skall vara aktörer beträffande välfärden och den sociala tryggheten, ges sannerligen inte samma omsorg och får inte möjligheter till ekonomisk styrka och agerande.
Herr talman! Bo Holmberg och jag lever i olika världar. Jag konstaterar att den svartmålning som Bo Holmberg gör av välfärden i Sverige i dag inte stämmer. Men jag erkänner att det finns svarta fläckar. Storstäderna har stora problem när det gäller äldrevården och hälso och sjukvården. Men dessa förhållanden är inte relevanta för landet. Jag vill än en gång referera till hälsotidningen i Västerbottens läns landsting. Där säger sjukvårdsdirektören i det socialdemokratiskt styrda Västerbottens läns landsting att man har kunnat tillhandahålla mer vård och service till länsborna för mindre resurser. Man har en fin utveckling av produktiviteten och kan numera beskriva, mäta och påverka produktiviteten i alla verksamheter. Det finns ett ökat engagemang kring kvalitetsfrågorna inom hela organisationen. Man är hoppfull inför framtiden. Jag bedömer att förhållandena är liknande i många landsting. Vi kan se tillbaka något tiotal år under vilka Socialdemokraterna har haft regeringsmakten. Man har låtit det fortgå med underskott i socialförsäkringssystemet, arbetsskadeförsäkringen osv. Man har inte vågat ta itu med en kursändring. Nu när den borgerliga regeringen har tagit över är man på rätt väg. Socialförsäkringssystemet går ihop. Jag delar således inte Bo Holmbergs svartmålning att man öppnar dammluckor. Om man jämför med andra länder i Europa och med Australien, där jag varit på besök, finner man att vi har ett mycket fint system i Sverige när det gäller att bevara välfärden och att se till att människor får sina behov tillgodosedda. Detta sker tack vare en borgerlig regering med ett socialliberalt styrt socialdepartement.

Herr talman! Ulla Orring frågade vilken hänsyn oppositionen tar till individen och valfriheten och vilket intresse vi har av detta. I mitt anförande, Ulla Orring, tog jag upp ett i mina ögon skrämmande exempel på brist på valfrihet och brist på respekt för individen, nämligen Angela Franzén från Marks kommun. När hon offentligt protesterade mot förnedrande behandling i socialtjänsten blev hennes socialbidrag indraget. Tyvärr kan jag räkna upp ett flertal andra exempel där människor befinner sig i ungefär samma situation. Det finns exempelvis arbetslösa som tvingas att söka arbeten som ligger över deras kompetens och som de inte ens kan få, enbart för att tillgodose de krav som ställs inom socialtjänsten. Exemplen visar väldigt tydligt att man inte tar hänsyn till individen, inte låter individens självkänsla och möjligheter att komma igen vara det som styr. Det är just därför som Vänsterpartiet har väckt det här förslaget och aktivt driver frågan om rättighetslagstiftning. Jag tror nämligen att man skulle kunna komma ifrån en del av problemen inom socialtjänsten. Jag är på det klara med att det finns massor av problem kvar att lösa. Men det skulle behövas en ram som klart stadgar var gränsen går, vad man har rätt till och inte rätt till. Jag efterlyste också uppföljningen av riksnormen. Där har faktiskt Socialtjänstkommittén lagt fram ett betänkande. Man har fört fram ett förslag. Det finns en klar majoritet av Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Varför fullföljer man inte det? Jag tycker att det var ett utmärkt förslag. Ulla Orring säger att hon inte förstår talet om klassamhälle och ekot från 60-talet. Orsaken, Ulla Orring, är att många av oss ser att klasskillnaderna ökar i dag. Vi ser att barn till familjer som inte har så gott ställt får sämre vård. Det finns t.o.m. undersökningar som visar att de minskar i födelsevikt. Vi från Vänsterpartiet menar att det är väldigt viktigt att vara observant på de analyser som kommer bl.a. från Socialstyrelsen -- vi har ju tidigare varit inne på rapporten från Socialstyrelsen. Alla är vi intresserade av att ta del av resultaten. Bengt Westerberg har t.o.m. sagt att han kan tänka sig skattehöjning, om resultaten stämmer som faktiskt oroar honom. Ulla Orring har inte på något sätt kommenterat det. Jag frågade om det var Kommunakuten som kunde passa in här. Eller hur har man från Folkpartiet tänkt i dessa frågor? Där tycker jag att Ulla Orring har en skyldighet att informera riksdagen.
Herr talman! Jag noterar den goda viljan, med känsla för den enskilde, hos Vänsterpartiet och Eva Zetterberg. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker också att det är konstigt att Vänsterpartiet alltid måste gå i Socialdemokraternas ledband. Det är så tydligt i den socialdemokratiska reservationen 1, som man har anslutit sig till. Det stämmer inte överens med vad Eva Zetterberg här yttrar. Jag är naturligtvis medveten om att det finns kommuner som behandlar sina socialtjänsttagare på ett -- jag skulle nästan vilja säga -- oansvarigt sätt. Men det kanske finns en anledning till detta också, det kan jag inte uttala mig om. Det brukar alltid finnas två sidor och två ställningstaganden som sällan kommer fram i debatter i tidningarna. Socialtjänstkommittén har lagt fram sitt delbetänkande. Där har det fastlagits att man vill tydliggöra kommunens yttersta ansvar i förhållande till annan huvudman. Det innebär att kommunen är ytterst ansvarig även för t.ex. sjukvård, om det inte finns någon annan utväg. Rätten till bistånd tas också upp. Nu bereds frågan i departementet. Vi brukar aldrig i utskottet göra ett ställningstagande under pågående beredning, utan vi avvaktar den beredning som görs efter en remissbehandling. Eva Zetterberg återkom till Bengt Westerbergs tal i Umeå. Han klargjorde att det inte finns mer pengar att från statens sida skicka ut till kommunerna. Kan inte kommunerna rationalisera och lägga om sina utgifter, då finns det bara en utväg: att höja skatten. Det är min tolkning av vad Bengt Westerberg sade. Det är tillåtet för kommunerna att höja skatterna om de så behöver. Jag tycker ändå att kommuner och sjukvård egentligen har varit väldigt effektiva i att omprioritera sina resurser. Jag kan säga att jag som riksdagsrevisor haft tillfälle att granska insatserna inom skolans område. Det visar i stort att man värnar skolbarnen. Det som inte är bra är deras fritidsmöjligheter. Där kan det ses som en möjlighet att man endera omprioriterar eller höjer skatten.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Ulla Orring hänför sig till när hon säger att vi går i socialdemokraternas ledband. Självklart är vi överens i många grundläggande frågor. Men vad gäller välfärdspolitiken hänvisade jag just till vår meningsyttring, inte till socialdemokraternas reservation på den punkten. Visst görs det ett förnämligt arbete runt om i hela Sverige inom skolbarnsomsorg och barnomsorgen i stort. Men de personer som jag träffat kan inte vara unika. Även Ulla Orring måste dagligen eller åtminstone varje vecka träffa personer inom barnomsorgen som lägger ner ett enormt fint arbete men ändå inte räcker till, personer som säger: ''Tack och lov att mina egna barn inte längre behöver gå på dagis. Jag är tveksam om jag skulle lämna in min ett-och-ett-halvt-åring eller 2-åring i en barngrupp som består av 19 barn.'' Det finns grupper som är ännu större. Träffar inte Ulla Orring sådana personer, som trots att de gör sitt yttersta inte anser att de kan ge barnen det de faktiskt behöver? Varför tar vi inte på allvar det som sägs i barnkonventionen om att ''varje land till det yttersta av sina resurser''? Det innebär naturligtvis att Sverige, som har en högre levnadsnivå än många andra länder, har större förpliktelser än andra att faktiskt använda en viss del av sina resurser till just barn. Jag vill hävda att den regering som säger att vi skall spara men som hittills sparat på resurserna för långtidssjuka, föräldralediga och arbetslösa inte får någon trovärdighet om man samtidigt ger stora vinster till personer, familjer och grupper som har det gott ställt i samhället. Så länge den borgerliga regeringen fullföljer den politiken kommer Ulla Orring gång på gång att få höra talas om ekot från 60-talet av en klasspolitik. Det är precis det som genomförs. Man tar från de fattiga och ger till de rika.
Herr talman! Eva Zetterberg har väl hört vad jag sagt tidigare, att det finns stora skillnader i våra kommuner i Sveriges avlånga land. Jag har erfarenheter av barnomsorg från Stockholmskommuner, Norrlandskommuner och även från Småland, där en socialdemokratiskt styrd kommun inte ville ge kyrkan kommunala medel för att driva en daghemsverksamhet. Min erfarenhet är att det på de flesta håll finns en stor tillförsikt för barnomsorgen. Men det finns undantag, det vet jag. Det har jag också tagit del av. Men i de flesta kommuner tar man ett stort ansvar för sina barn inom barnomsorgen. Den rapport som regeringen har beställt från Socialstyrelsen om barns villkor i förändringstider är ett bevis på att regeringen vill se till att barnomsorgen sköts på ett bra sätt, så att föräldrar kan känna trygghet när de lämnar sina barn till barndaghem. Föräldrarna måste naturligtvis vara med i arbetet. Ofta glömmer man bort detta. Jag måste vidhålla att Vänsterpartiet gärna går i Socialdemokraternas ledband. Att ni instämmer i deras yttrande om inriktningen av hälso och sjukvården är ett bevis på detta.
Herr talman! Ulla Orring ställde ett par frågor. Jag skall försöka att svara på dem. Eftersom vi är företrädare för ett grundtrygghetssystem när det gäller välfärd och trygghet, undrade Ulla Orring var golvet låg. Jag skall inte vara vitsig och överföra det i bildlig betydelse. Jag sade faktiskt var golvet ligger. Det handlar om en anständig överlevnad. Om det innebär exakt två, två och ett halvt eller tre basbelopp, kan vi inte säga, och det vore förmätet att göra det. Vad vi vill slå fast är att systemet skall gälla lika för alla. Det är det enda som vi tycker är moraliskt försvarbart i ett demokratiskt samhälle. Låt mig understryka att trots den underton som finns i Ulla Orrings anförande, att Folkpartiet skulle ha monopol på det goda och på att veta vad som är gott för människor, är inte Folkpartiet ett dugg ''godare'' än några andra partier. Jag tvivlar inte på något svenskt politiskt partis -- när det gäller partier som finns representerade i den här kammaren -- goda vilja. Det gör att jag betackar mig för att försöka mig på en rangordning. Jag förstod inte riktigt Ulla Orring när hon sade någonting om att vi i Ny demokrati inte tar ansvar. Det är precis det vi gör och det som var den röda tråden i mitt anförande. Tala om att ta ansvar! Vi varnar ju för vad som håller på att ske med Sveriges ekonomi. Tala om att ta ansvar för framtiden, för Sverige och för våra barn! Ulla Orring menar att man tar ansvar när man fortsätter att köra med den generella välfärdspolitiken. Alla vet ju att det är Folkpartiet som är bromsklossen, som utgör ett hinder. Ett exempel på detta är föräldraförsäkringen. Med en rabiat envishet, som skulle få en fjällämmel att framstå som en vingelpetter, höll man sig fast vid 90 %. Först när det skulle fattas beslut i kammren insåg man att man inte hade något val, men man tycker fortfarande att det var fel. Det kallar inte jag för ansvarstagande. Det är okej att vara kamikazeskeppare på välfärdsskeppet Vasa, vilket socialministern är, om det bara är sig själv som man tar livet av. Men att ta livet av en hel nation och knäcka dess ekonomi kallar jag för ansvarslöst. Vi skall återkomma till husläkeriet, men när det gäller just avtalsbrottet står inte regeringspartierna fast vid den överenskommelsen. Det är därför som vi är så upprörda. Vi känner igen mönstret. Jag kan bara nämna 17-december-kalabaliken. Inte heller då ville socialministern stå fast vid avtalet. Statsministern tvingades ingripa, och det tänker han kanske göra också den här gången.
Herr talman! Stefan Kihlberg säger att det inte är säkert att Folkpartiet skall ha monopol på den goda viljan. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Jag hoppas att flera partier, bl.a. Ny demokrati, också visar litet grand av god vilja. När det gäller min besvikelse kan jag först ta upp detta med grundtryggheten. Stefan Kihlberg talade om en anständig överlevnad. Jag vill då fråga: Vad innebär en anständig överlevnad? Vi i Folkpartiet har hela tiden talat om att systemet skall bygga på inkomstbortfallsprincipen. Man måste ändå kunna ge signal om ett system som innebär att folk i vårt land har en trygghet. Förutsättningarna för en grundtrygghetsprincip som bygger på en anständig överlevnad kan ju ändras från ett år till ett annat, om ni i Ny demokrati får tillfälle att vara den avgörande faktorn. I maj i fjol fattades beslutet om husläkare. Ny demokrati fick då till stor del igenom en förändring av det ursprungliga förslaget. Jag vill säga till Stefan Kihlberg att regeringen har fullföljt denna överenskommelse i och med att man har fastställt en åtgärdstaxa per husläkare -- det var ju ett av era önskemål. Dessutom har det införts dispensregler för läkare med annan kompetens än den som husläkare skall ha. Vidare har de flesta landsting infört patientavgifter som innebär att skillnaden mellan patientavgift hos husläkare och övriga specialistläkare skall vara högst 50 %. Stefan Kihlberg ger alltså här i dag i denna kammare en mycket felaktig beskrivning. Regeringen har fullföljt det uppdrag som man hade från riksdagen. Men, Stefan Kihlberg, det är Ny demokrati som inte visar den goda viljan och som inte tar ansvar för en demokrati. Man sätter ett system ur spel, vilket medför stora kostnader både för den enskilde och för samhället.
Herr talman! Kort kring grundtryggheten: Jag sade uttryckligen att det inte går att slå fast exakt på kronan vad anständig överlevnad innebär. Men det går att diskutera sig fram till detta mellan kloka människor som vill väl. När väl insikten om att man måste bygga system av den här typen börjar att sprida sig kan man diskutera sig fram till vilken nivå som är rimlig. När det gäller inkomstbortfallsprincipen kan det inte vara statens sak att garantera människornas standard. Det måste rimligtvis finnas utrymme för den enskilde individen att själv bestämma vilken försäkrings respektive trygghetsnivå som man vill uppnå. Men jag skall inte fullfölja den diskussionen, eftersom den är meningslös. Jag delar inte Ulla Orrings grundläggande värderingar. Hon sitter fast i ett Myrdalstänkande, där staten skall ta ansvaret medan de hjälplösa människorna inte har något utrymme. Ulla Orring beskyller Vänstern för att gå i Socialdemokraternas ledband. Folkpartiet är värre en så. Det är bara en dålig kopia av Socialdemokraterna. Jag måste säga att jag föredrar ändå Socialdemokraterna. De har en rätlinjighet och en konsekvens, och ingenting av Trots att husläkeriet kommer senare i debatten tog Ulla Orring upp den frågan nu. Det tycker nog inte Leif Bergdahl är särskilt hederligt, och jag kan förstå honom. Vi kom överens om att diskutera den frågan senare i debatten. Ulla Orring talade om politisk hederlighet. Sedan jag kom in i den här kammaren har jag fått lära mig att det som är hederlighet -- jag kallar det för mänsklig hederlighet -- utanför politiken är någonting helt annat. Där gäller ord och handslag. Man försöker inte luras genom konstiga texter och man glider inte på sanningen. Det är bara att läsa i betänkandet, Ulla Orring. Detta med åtgärdstaxan är inte korrekt enligt avtalet. Skillnaden skulle bli max 50 %. Men så är det inte, den blev 75 %. Det är hur enkelt som helst att vederlägga. Avtalet är inte uppfyllt. Vi känner igen detta. Vi har lärt oss att leva med det, även om vi blir lika upprörda varje gång. Jag var själv med vid förhandlingen om barnomsorgslagen och riktlinjer för familjepolitiken i december. Det var samma mönster då. Och vem var det som bröt avtalet? Jo, det var socialministern själv. Tala om hederlighet! Detta är möjligen politisk hederlighet, men vi föredrar äkta hederlighet, mänsklig hederlighet. Och var så säkra på att vi håller våra avtal, men vi kräver att också de som vi ingår avtalen med skall hålla sina. Dessutom är det verkligheten som gäller för oss. När det visar sig att kritiken bara växer mot systemet med husläkare och att det blir dyrt som katten, tycker vi att man skall ändra kursen. Men, som sagt, Folkpartiet går efter kartan. Vi fick i morse veta att doktor Finlay är inspirationskällan för husläkeriet. Ett sådant system behövdes säkert på 70 och 80-talet, men nu är vi på väg in i 2000
Herr talman! Stefan Kihlberg är ny i politiken, i varje fall i riksdagen. Jag har varit med några perioder. Men maken till ohederlighet inom politiken har jag icke varit med om. Och tala om att det är ord och handslag som gäller! Min politik har varit att ett givet ord som bekräftats med ett handslag skall gälla. Men så är icke fallet i frågan om husläkarna. Där har ni i Ny demokrati brutit upp. Det tänker jag inte tveka att tala om och inte heller att höja rösten om. Jag tycker att Stefan Kihlberg skall ta del av de fakta som har framkommit när det gäller åtgärderna med anledning av husläkarreformen. De talar ett annat språk än vad Stefan Kihlberg här ger uttryck för. Men jag förstår att det är mycket generande för ett politiskt parti att uppträda på det sätt som Ny demokrati har gjort.

Herr talman! Sverige har ett högt anseende i världen när det gäller välfärdspolitiken, som vi till mycket stora delar har byggt upp i bred enighet. När vi träffar representanter från andra länder är det inte med så litet stolthet vi visar upp och berättar vad vi har åstadkommit på området. Ändå måste vi vara ärliga nog att erkänna att våra system för tryggheten och omsorgen inte varit och inte är tillräckligt robusta för att klara påfrestningar på ekonomin och inte minst att motsvara de förväntningar som skapats. Under de gångna åren när en rejäl årlig tillväxt betraktades som självklar gjorde man sig inte så stora bekymmer om varifrån pengarna skulle tas. De fanns där. Jag vågar påstå att man många gånger ganska rutinmässigt byggde på de olika delarna utan att på allvar fundera över om man kunde göra på ett annat sätt som var lika bra eller bättre och som var mer kostnadseffektivt. Om vi skall kunna behålla en god välfärdspolitik måste vi återfå en tillväxt i ekonomin. Det finns nu många tecken på att vi passerat svackan i lågkonjunkturen. Antalet företagskonkurser liksom utfärdade varsel har minskat mycket kraftigt, och arbetslöshetskurvan är på väg att sakta vända neråt osv. Det finns en ny optimism som man möter i många sammanhang, även om Socialdemokraterna och Bo Holmberg gör sitt bästa för att vidmakthålla en pessimism fram till valet. Det ekonomiska läget innebär inte att vi omgående kan ta på oss spenderbyxorna och låtsas som om vi ingenting lärt och ingenting förstått. Det är nödvändigt att vi ser över formerna för olika verksamheter, att vi ser över försäkringssystemen och att vi gör en medveten prioritering, så att de som bäst behöver samhällets stöd också kan påräkna det nu och i framtiden. I Centern arbetar vi för en större grundtrygghet i försäkringssystemen. Vi menar att det skall finnas en garanterad del som alla, oavsett inkomst, får del av och som betalas via statsbudgeten. Därutöver skall finnas en obligatorisk försäkring som täcker inkomstbortfall upp till en normallön i stället för de högre nivåer som gäller i dag. För en högre ersättning får man, enligt vår mening, ta ett större personligt ansvar. Detta hör inte till utskottets ansvarsområde. Men det hör till helheten i vår syn på välfärdspolitiken, där grundtryggheten också ges ett vidare perspektiv. I detta sammanhang använder man i bland begreppen en smula slarvigt. Jag har märkt att man t.ex. sätter en generell välfärd i motsatsställning till grundtrygghet. Men det blir i vart fall med våra förslag helt fel. Trots att det heter att vi har en generell välfärd ställs människor många gånger utan stöd eller får ett helt otillräckligt sådant. Det kan vara människor som av olika anledningar saknat eller haft för låg inkomst. Centerns grundtrygghet innebär däremot att alla skall omfattas. Därför blir den i den meningen generell. Jag vill om möjligt påkalla Bo Holmbergs uppmärksamhet. Han gjorde vad han kunde för att göra ett bokslut för regeringen, som han sade. Det hade varit betydligt mer intressant om han hade gjort ett bokslut för det största oppositionspartiet. Det kan vara något enklare, eftersom det mycket har handlat om att vara emot nödvändiga saneringsåtgärder utan att i egentlig mening presentera några alternativ. Bo Holmberg gjorde än mindre några försöka att presentera ett kommande eventuellt regeringsalternativ eller någon form av visioner. Herr talman! Det verkliga problemet kan uppstå om Socialdemokraterna återkommer i regeringsställning. Hur skall man kunna leva upp till de utfästelser man har gjort? Är det meningen att man skall låtsas som om ingenting har hänt och återgå till 80-talets låtgåpolitik? Kjell-Olof Feldt försökte ju att stoppa denna politik utan att lyckas. Därför avgick han -- som jag betraktar det -- i förtid. Om låtgåpolitiken får fortsätta hamnar medborgarna, inklusive barnfamiljerna, i en situation som måste beklagas. Den kan tvinga fram drastiska åtgärder. Jag kan hålla med om att besparingarna i en del fall har lett till att åtgärderna har blivit alltför drastiska, vilket mest har kommit till uttryck i storstäderna. Vad vi nu behöver är en lugnare utveckling, där vi på olika politiska nivåer tar ett långsiktigt ansvar också för framtiden. Från Centerns sida har vi aldrig dömt ut verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Men vi dömer ut synsättet att den skulle vara det enda givna. Vi vill se offentliga och privata vårdgivare arbeta sida vid sida, så att vars och ens starka sidor kan komma till uttryck. På det sättet kan en stimulerande konkurrens skapas som driver utvecklingen framåt, både verksamhetsmässigt och i ekonomiskt hänseende. Vi måste bli bättre på att mäta kvalitet och effektivitet. Det blir en alltmer tydlig uppgift när det gäller omsorgs och vårdverksamhet. I den måttstocken, som det gäller att hitta, måste den enskildes behov vara mer avgörande än den ekonomiska faktorn. Centern var pådrivande när det gällde ett nytt statsbidrag till kommunerna. Stora delar av den statliga detaljstyrningen försvann. Vi tror att kommunpolitiker i allmänhet har både kompetens och omdöme att göra riktiga prioriteringar, om de ges ett rimligt ekonomiskt utrymme. En förutsättning är naturligtvis att det finns en fungerande kommunal demokrati, att det finns politiker som har praktiska möjligheter att sätta sig in i frågorna så att de kan göra de riktiga och nödvändiga prioriteringarna och politiker som man kan ställa krav på, vilka kan ställas till svars inför ett val. Då duger det inte med en så hårt nedbantad förtroendemannaorganisation att de uppdrag som finns kvar blir så omfattande att de blir nästintill övermäktiga för fritidspolitiker att greppa. I så fall blir man hänvisad till de uppgifter och åsikter som tjänstemännen har. Dessa kan man inte ställa till svars på samma sätt. Det har framkommit uppgifter om att barn far illa i tider då familjerna utsätts för påfrestningar genom arbetslöshet och vad därav följer. Detta är egentligen inget att förvånas över men naturligtvis inte desto mindre oroande. Visst har vi från samhällets sida anledning att uppmärksamma detta. Det vet jag att regeringen också gör. Jag är säker på att Bo Könberg senare kommer att kommentera den frågan. Regeringen har som sin målsättning angett att alla barn och ungdomar skall få växa upp under trygga förhållanden och med god omsorg. I utskottet säger vi att huvudansvaret för vård och fostran måste ligga på föräldrarna, medan statens och kommunernas insatser i första hand skall vara stödjande och kompletterande samt bygga på ett nära samarbete med föräldrarna. Det är mot denna bakgrund regeringens och de borgerliga partiernas familjepolitik skall ses, där vid sidan om barnomsorgen också ett förslag till vårdnadsbidrag har lagts fram. Även om det i kommunerna har gjorts neddragningar av resurserna också till barnomsorgen, som i en del fall inte varit helt lyckade, står det samlade stödet till barnfamiljerna internationellt sett i särsklass. Jag har läst Socialdemokraternas motion om barnens situation. Där citerar man FN konventionen om barns rättigheter. Man hänvisar till 4:e artikeln, där det står: ''I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser - -.'' Efter vad jag förstår av denna motion drar Socialdemokraterna den förenklade slutsatsen att det helt och hållet handlar om ett ökat offentligt ansvar. Det står t.ex. inte ett enda ord om att föräldrarna och familjerna måste ha det grundläggande ansvaret. Det skulle möjligen kunna vara ett förbiseende, men jag tror inte att det är det. Jag tror att det har sin utgångspunkt i att Socialdemokraterna har en annan uppfattning om vad som är valfrihet. Bo Holmberg får naturligtvis rätta mig, om han tycker att jag har fel, men jag har uppfattat socialdemokratisk valfrihet som att: välj gärna bara du väljer som vi har bestämt åt dig. Jag anser att man i FN-deklarationen måste lägga in en betydligt djupare dimension än vad Socialdemokraterna uppenbarligen gör. I sin motion hänvisar Socialdemokraterna också till utvecklingen inom barnomsorgen och förklarar att de privata alternativen ökar. Men de drar slutsatsen att det är svårt att hitta exempel på att privatiseringarna har haft en god effekt på ekonomin. Socialdemokraterna säger att privatiseringarna inte har haft någon effekt i det sammanhanget. Jag kan hålla med om att det i de fall det är fråga om ett företag som driver verksamheten med vinstintresse inte är säkert att man kan visa på en god effekt på ekonomin. Men i fråga om föräldrakooperativ är det ett direkt felaktigt påstående. När föräldrar tar hela administrationsansvaret och städansvaret, när de avlöser varandra och när de utför mindre reparationsarbeten, är det givet att kostnaderna hålls nere. Man säger också i motionen att en del kommuner har förklarat att privatiseringen och de privata alternativen inte är något som växer fram av sig självt. Nej, självklart är det inte så. Under många år motionerade Ulla Tillander och jag om att Socialstyrelsen borde få i uppdrag att informera om hur man kunde utveckla de privata alternativen. Detta förslag mötte ett kompakt motstånd från Socialdemokraterna. Numera har det skett en betydlig förbättring på detta område. Dessutom har många kommuner avsatt särskild personal för att lotsa föräldrarna rätt i den djungel det handlar om när man vill skapa ett eget privat alternativ. Samhällets skyldigheter mot barn och ungdomar gäller förstås inte minst de handikappade. Det handlar om ett stöd riktat direkt till de unga men också till deras föräldrar. För rörelsehindrade barn och ungdomar håller man på att färdigställa en rekreationsanläggning, Mättinge, som är den enda i sitt slag och som jag särskilt vill nämna här. Färdigställandet av denna anläggning har ett utomordentligt stort värde. Därför noterar jag med tillfredsställelse att ett enigt utskott med sin skrivning har tydliggjort att det anslag som finns för detta ändamål skall användas inte bara till driften utan också till färdigställandet av sådana här anläggningar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan med undantag av de reservationer som regeringspartierna står bakom.

Herr talman! Rosa Östh var orolig för vad som skulle hända om Socialdemokraterna skulle vinna valet. Det behöver Rosa Östh inte vara. Då kommer vi att föra en politik, som ser till att folk har arbete och som styr in på rättvisans väg. Det är mer än vad denna regering har lyckats med. Det är ett konststycke att under denna period ha drivit upp arbetslösheten till europeisk nivå med 13--14 % arbetslösa, vilket hotar statens ekonomi och medför tragedier för de enskilda. Detta är ett resultat inte bara av lågkonjunkturen utan av felbedömningar från Anne Wibbles sida i den ekonomiska politiken. Så Rosa Östh kan vara alldeles lugn. Får vi makten och möjligheten vill vi skapa ett samhälle där folk befinner sig i arbete i betydligt större utsträckning än i dag och där man slår in på rättvisans väg.

Jag har inte sett någon centerpartist kliva upp på den politiska scenen och klart deklarera ett avståndstagande från de nyliberala idéerna om att köra sönder välfärdsstaten. Finns det ingen centerpartist som vågar kliva upp och stå för välfärdsstaten på samma sätt som Bengt Westerberg? Eller vill man ha in mer svångremspolitik? Jag blir inte riktigt på det klara med Centern på denna punkt. Rosa Östh påstod att Socialdemokraterna inte menar att föräldrarna skall ha ansvar för sina barn. Det påståendet tycker jag minst sagt är litet larvigt. Vi kommer alltid att anse att föräldrarna skall ha ansvar för sina barn. Jag vet inte vilken drake som Rosa Östh egentligen slåss emot. Till sist, herr talman, vill jag justera våra yrkanden inför voteringen. Självfallet står vi bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 7, 8, 9 och 17.

Herr talman! Bo Holmberg har dess värre inte lugnat mig på någon enda punkt, eftersom den politik som han presenterar inte på något sätt visar hur man tänker hantera den drömsituation som han säger sig vilja uppnå. Det socialdemokratiska alternativet till den ekonomiska politiken ger inte några konkreta svar utan bygger i stort sett på det som man kallar dynamiska effekter. Man tror att det och det kommer att uppstå genom den och den åtgärden. Bo Holmberg sade att Socialdemokraterna vill ha ett samhälle där alla har arbete. Snälla Bo Holmberg, det vill också vi i Centern ha. Det har på ett mycket tydligt sätt demonstrerats av vår arbetsmarknadsminister, av Arbetsmarknadsdepartementet och av den borgerliga regeringen, som har satsat mycket mer än någon annan regeringen har gjort för att hålla arbetslösheten nere. Det är en sak att tala i ord och en annan sak att visa i handling vad man vill åstadkomma. Lars Tobisson är ett mycket eftertraktat debattobjekt. Jag har inte någon anledning att gå i clinch med Bo Holmberg om vad Lars Tobisson har sagt. Den politik som Centern presenterar och som vi i regeringen står för och som jag i mitt anförande gett uttryck för bekräftar vad det är för politik som vi vill föra. Bo Holmberg tycker att det är larvigt att hänvisa till att Socialdemokraterna sällan eller aldrig talar om föräldraansvaret. Jag skall inte betygsätta Bo Holmbergs yttranden genom att säga att de är larviga, löjliga osv. I stället grundar jag mina påståenden på den ganska långa erfarenhet som jag har av arbete med och mot socialdemokrater på kommunal nivå och på riksnivå. Där kommer det aldrig till uttryck att man vill ge föräldrarna och familjerna ett grundläggande ansvar när det gäller att själva göra valet och att ha möjligheter att skydda barnens situation.
Herr talman! Jag minns hur det var förra mandatperioden när Rosa Östh i socialutskottet ville ha med en skrivning om att föräldrarna skulle ha ansvaret för barnen. Dåvarande ordföranden Daniel Tarschys sade då: Men snälla Rosa Östh, det har de ju redan! Vi kan väl inte ta med så pinsamma skrivningar. Jag menar att det är larvigt att påstå att Socialdemokraterna inte skulle anse att föräldrarna skall ha ansvaret för sina barn. Så några ord om sysselsättningen. Rosa Östh säger att det inte finns någon regering som satsat mer än denna på att minska arbetslösheten. Ja, tacka för det! Ingen annan regering har ju under efterkrigstiden kört upp arbetslösheten så högt! Då är det väl inte en prestation att komma dragande med påståenden om stora insatser. Om jag inte missminner mig har också arbetsmarknadsministern sagt att han minsann inte tänkt administrera en arbetslöshet på över 6--7 %. Men han har suttit ganska länge nu och har då administrerat en arbetslöshet på omkring 14 %. Regeringen har sannerligen inte något att yvas över när det gäller detta med hur man har lyckats med den ekonomiska politiken och sysselsättningen. Rosa Östh behöver betydligt bättre läsa på när det gäller det socialdemokratiska alternativet. Vi kan gärna återkomma till detta och fördjupa oss i en diskussion. Jag har under min tid som kommunalpolitiker, landstingspolitiker och rikspolitiker träffat många centerpartister som har varit mycket förnuftiga och som har kunnat diskutera med socialdemokraterna. Det har t.o.m. hänt att de har sagt att socialdemokraterna varit vettiga. Men Rosa Östh har tydligen haft en väldig otur. Hon har bara träffat socialdemokrater som inte haft behov av, eller som inte vågat, prata. De har tydligen varit så skotträdda att de inte ens har kunnat se Rosa Östh i ögonen eller kunnat föra en sakdiskussion. Jag beklagar att Rosa Östh haft en sådan himla otur här i livet. Jag hoppas att det vänder, så att hon kan avsluta det politiska livet med en mera nyanserad bild av socialdemokraterna. Till skillnad från Rosa Östh kan jag vidare konstatera att socialdemokraterna i Landstingsförbundet stöder oss när det gäller husläkeriet. Rosa Östh har det betydligt jobbigare. Centerpartisterna i Landstingsförbundet säger nämligen nej till husläkarlagen. Samma sak gör kds och Vänstern. Det blir alltså där en majoritet för att den lagen skall lyftas ut för att därmed klara primärvården. Även i de egna leden, Rosa Östh, finns det nog anledning att fundera över hur det är ställt med enigheten och slagkraften.
Herr talman! Bo Holmberg gör slut på mitt politiska liv litet i förtid. Jag kommer nämligen inte att sluta med politiskt arbete. Naturligtvis har Bo Holmberg möjlighet att visa att socialdemokraterna står för något annat än det som jag uppfattat att de i allmänhet står för. Jag skall gärna erkänna att jag har träffat en och annan socialdemokrat som det varit möjligt att diskutera med. Vi har kunnat dra en hel del gemensamma slutsatser. Det har faktiskt också inträffat att Bo Holmberg och jag har haft samma uppfattning i vissa frågor. Det lät jag förstå när jag höll mitt huvudanförande. Men Bo Holmberg var då upptagen med andra saker. När det gäller arbetslösheten vill jag påminna Bo Holmberg om att det i regeringsdeklarationen uttryckligen står att det är arbetslinjen som skall gälla. Det är alltså en mycket medveten satsning från hela regeringen att försöka att hålla arbetslösheten nere. Jag skall inte ta upp allt som är orsaken till nuvarande situation. Det har redan gjorts vid många tillfällen. Att socialdemokraterna inte är oskyldiga i det fallet har Bo Holmberg tidigare erkänt här i kammaren. Sedan vill jag ge ett exempel på att socialdemokraterna säger mycket samtidigt som de inte visar på särskilt mycket i handling. Bo Holmberg sade i sitt huvudanförande att utskottet gemensamt har tagit initiativ i form av ett tillkännagivande till regeringen om att något måste göras för uteliggarna. Men det är inte en ny företeelse att människor inte har någonstans att bo och att de ligger ute på nätterna. Under många år har det förekommit motioner i det avseendet, inte minst från oss i Centerpartiet. Men under den socialdemokratiska regeringen var det inte möjligt att få till stånd ett tillkännagivande i den här frågan. Det var först när vi fick en borgerlig regering som det blev möjligt. Detta är ytterligare ett bevis på att det inte räcker med enbart vackra ord, Bo Holmberg! Det behövs också handling för att det skall bli resultat när det gäller sådant som man vill åstadkomma.

Herr talman! Vad riksdagen i dag har att ta ställning till är ett utomordentligt viktigt område i vårt arbete. Välfärd är ett stort och vitt begrepp. Alla vi från de olika partierna har möjlighet att utforma det arbetet och att anlägga synpunkter som vi tycker är väsentliga. Många har under årens lopp försökt tvinga fram en äkta solidaritet och en känsla av ansvar för sin nästa. Man har utgått från att individen inte är kompentet att själv trygga sin framtid utan att staten måste ombesörja det. Andra har förfäktat idén att individen är stark nog att se om sitt eget hus och att individen också har praktiska möjligheter att göra det. Sanningen är som alltid att det inte är fråga om vare sig svart eller vitt utan om något mitt emellan. Jag är övertygad om att det harmoniska samhället, balansgången mellan eget ansvar och gemensamt ansvar, bäst nås genom att trygga familjer byggs upp. Därför är det glädjande att 1994 är utlyst till FN:s familjeår. Familjen som institution kommer nu att sättas i centrum. Mottot för Sveriges deltagande i familjeåret är att familjen skall fungera som grundval för den svenska välfärdspolitiken. Enligt Programkommissionen skall familjepolitiken medverka till att unga människor integreras i det svenska samhället och lär sig de demokratiska grundvärderingarna. Respekten för människors lika värde och integritet, jämställdhet mellan könen och omsorg om utsatta grupper är också mål för Sverige under familjeåret. Herr talman! Mycket pekar på att det är just bristen på familjestabilitet och trygghet som leder till våld, rotlöshet och missbruk, särskilt bland ungdomar. Ett samhälle blir otryggt när umgänget mellan barn och föräldrar inte fungerar. Familjen är den bästa demokrati och solidaritetsskolan. Det är den viktigaste enskilda faktor som kan utveckla samhället i positiv riktning. Men skrämmande statistik visar att vi är långt från målet att nå stabila familjer. 80 000 svenska barn har tappat kontakten med en av föräldrarna. 10 % av alla barn beräknas leva i en miljö där någon av föräldrarna missbrukar. 12 av 1 000 barn i storstäderna lever inte alls med sina biologiska föräldrar utan har blivit placerade i fosterhem. Barn utnyttjas sexuellt, misshandlas och våldtas. Detta är avskyvärt. Sverige har ratificerat barnkonventionen och borde också ta ansvar för att konventionens artiklar förverkligas. Personligen tycker jag att barnkonventionen alltför litet har inlemmats i det svenska rättssamhället. Hade barnkonventionen stått som riktmärke i svensk lagstiftning skulle barn ha fått en helt annan rättsstatus. FN-konventionen om barnens rättigheter slår bland annat fast att konventionsstaterna särskilt skall vidta alla lämpliga nationella bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att ''barn utnyttjas i pornografiska framställningar och i pornografiskt material''. Även Aktionsprogrammet för förebyggande av handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, antaget av Kommissionen för mänskliga rättigheter i Resolution 1992/74, slår fast att länder som ännu inte har infört lagstiftning som kriminaliserar att producera, distribuera eller inneha barnpornografiskt material anmodas göra detta. För barnens skull måste vi kriminalisera innehav av barnpornografi. Allt annat är ett svek mot barnen. Därför är det tragiskt att vi inte partier emellan i Sveriges riksdag kan vara överens om detta. Barn måsta ha en framskjuten plats i tolkningar av lagar. I varje enskilt fall där barn är inblandade måste vi först se konsekvenserna av beslutet. Barn är de mest skyddsvärda i samhället. Just därför att barn inte har någon annan möjlighet än att förlita sig på vuxnas godhet och ansvarstagande måste barns bästa alltid prioriteras. Herr talman! Vår välfärdspolitik syftar till att värna medborgarnas ekonomiska trygghet vid vård och fostran av barn, vid sjukdom och handikapp, vid arbetslöshet och på äldre dagar. I en ekonomiskt svår situation är det emellertid viktigare än någonsin att prioritera i välfärden. Detta är 90 talets kanske allra största utmaning. De samlade sociala utgifterna för välfärden är nu ungefär 475 miljarder kronor. Detta motsvarar 30 % av bruttonationalprodukten. En femtedel av statens finanser finansieras med upplåning. Eftersom räntekostnaderna för statsskulden riskerar att successivt tränga undan angelägna utgifter för vår välfärd är det nödvändigt att också sanera finanserna. Det är här prioriteringarna kommer in. Det finns helt enkelt inte hur mycket pengar som helst till vår välfärd, även om vi ibland skulle önska det. Vi har helt enkelt inte råd med allt som vi skulle vilja ha råd till. Vi kristdemokrater anser att prioriteringarna måste göras till de svagare gruppernas fördel, de som inte är röststarka, nämligen äldre, sjuka och barn. Ur kristdemokratisk synvinkel vore det djupt oetiskt att överlämna en galopperande statsskuld med åtföljande räntebetalningar till våra barn och barnbarn. Själva ordet fördelningspolitik kan leda tankarna fel. Det är alltför lätt att glömma att en god fördelningspolitik måste bestå av två delar -- dels att den kaka som fördelas är så stor som möjligt, dels att kakan fördelas så rättvist som möjligt. Det måste givetvis även finnas förutsättningar för att baka kakan. Tyvärr kan det på kort sikt finnas beslutssituationer då motsättningar uppstår mellan målen att få kakan att växa och att fördela den rättvist. Herr talman! Den viktigaste fördelningspolitiska uppgiften är att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb. Med fler människor i arbete kommer kakan att växa samtidigt som de nya jobben i sig är en mycket effektiv fördelningspolitik. Det är den ena delen i fördelningspolitiken. Den andra delen är att vi, när vi sanerar finanserna, måste se till att de pengar som finns fördelas så rättvist som möjligt. På många områden har detta lyckats. Men ett område där det fortfarande råder en stor orättvisa är inom barnomsorgen. 43 % av föräldrarna till alla barn mellan 3 månader och 6 år får inte del av pengarna till barnomsorgen. Här är det intressant att lyssna till vår värderade utskottsordförande Bo Holmberg, som lovar att den socialdemokratiska politiken nu skall bli rättvis. Det hälsar jag med tillfredsställelse, inte minst när det gäller barnomsorgen. Trots att dessa barns föräldrar betalat höga skatter just för att få barnomsorg i någon form, antingen genom kommunal försorg, hemma eller på annat sätt, står de nu utanför samhällets subventioner. Det är således endast tre av fem barn som får ta del av det som alla betalat. Granskar man gruppen ettåringar och tvååringar som får del av samhällets stöd ser man att de är ännu färre. Endast 40 % av alla ettåringar och 60 % av alla tvååringar får tillbaka vad deras föräldrar betalat i form av skatter för barnomsorgen. Ett sätt att lösa detta och föra tillbaka pengar och beslutanderätt till föräldrarna är införandet av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget återför en del av pengarna till denna kategori. Barnfamiljerna själva kan med ett vårdnadsbidrag bättre välja hur deras barn skall tas om hand. Man kan ta större individuell hänsyn till barnens behov. Detta är egentligen en självklarhet. Huvudansvaret för vård och fostran måste ligga på familjen, medan statens och kommunernas insatser i första hand skall vara stödjande och kompletterande. För att detta skall fungera även ute i kommunerna krävs ett vårdnadsbidrag. Det skall bli intressant att här i riksdagen få vara med om den debatten om någon månad. Herr talman! När vi talar om prioriteringar och välfärd måste vi ha i åminnelse att det finns ett värde som alltid måste sättas i första rummet, alltid måste vara basen och utgångspunkten, nämligen människovärdet. Att ett samhälle håller människovärdet högt är grundläggande och viktigt. Det gäller allt, från den första början till livets slut. Välfärd är att känna trygghet, att känna framtidstro. Med förnuftiga prioriteringar anser jag, trots att vi har en svår ekonomisk situation, att vi kan komma en lång bit på väg för en välfärd 1994 och framåt som inte bara är bibehållen utan också kan utvecklas. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att kommentera Bo Holmbergs inledningsanförande. Gång på gång ute i debatter i vårt land kommer precis samma påstående från Bo Holmbergs parti om att vi har raserat välfärden. Det har till och med utarbetats ett dokument om hur kristdemokraterna har förvaltat sitt pund -- en intressant läsning i och för sig. Därför känner man igen en del av de här påhoppen. När det gäller avgifter har man i många kommuner och landsting i vårt land i fullständig enighet antagit vilka avgifter man skall ha. Jag vill påminna Bo Holmberg om det högkostnadsskydd vi har just av det skälet att det skall finnas en högsta nivå för vad man behöver betala för vård och omsorg. Då kanske inte 10 kr eller 20 kr har så stor betydelse. De som är kroniskt sjuka och har ett stort vårdbehov får ändå vården subventionerad över högkostnadsskyddet. Jag vill också gärna säga att när man läser Kommunförbundets sammanräkningar finner man att det inte alltid är socialdemokratiskt styrda kommuner som ger den högsta andelen vård och omsorg, ibland är det tvärtom. Jag tror att det är viktigt att vi har en ordentlig grund att stå på när vi kritiserar för att vi skall få en saklig och seriös valrörelse. Vi måste tillsammans försöka åstadkomma en god välfärd. Som politiker måste vi försöka att göra det bästa av den svåra ekonomiska situationen. Vi bör åtminstone ta ett gemensamt ansvar för den.
Herr talman! Chatrine Pålsson talar mycket vackert om barnen och deras behov av stabila familjer. Jag vill hävda att kds som parti, ingående i en borgerlig regering, aktivt har medverkat till att fler barn har fått större problem än tidigare på grund av arbetslösheten och andra nedskärningar i vårt samhälle. Det finns forskningsrapporter som kommit nyligen som visar att barn i familjer med arbetslösa föräldrar mår sämre, får det svårare i skolan, tappar framtidstron och har lägre ambitioner. Det finns alltså en rad exempel som visar att just den politik som Chatrine Pålssons parti aktivt medverkar till bidrar till att barn i Sverige mår sämre än de annars skulle göra. Chatrine Pålsson. Chatrine Pålsson tog upp barnkonventionen och det önskvärda i att den användes i svensk lagstiftning. Jag minns inte det exakta ordvalet. Men jag är mycket angelägen att få veta om kds har ändrat sig på den punkten. Tänker man rösta med Vänsterpartiet för att införliva barnkonventionen i svensk lagstiftningen? Det är nämligen exakt det kravet som Vänsterpartiet har ställt. Jag är mycket glad om jag har tolkat Chatrine Pålsson rätt och ni har ändrat er och har samma uppfattning som vi i den frågan. Det är ett stort steg framåt. Jag önskar att fler partier tar det. Herr talman! Till slut har vi frågan om barnpornografin, som i och för sig inte hör hemma här men som berör barn i allra högsta grad. Det är mycket väsentligt att ta upp den. Jag hoppas att vi får igenom en kriminalisering även av innehav av barnpornografi här i riksdagen. Problemet ligger ju inte hos Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, Chatrine Pålsson. Problemet finns hos de borgerliga partierna. Jag undrar vad kds gör och vad ni har åstadkommit för att få med samtliga borgerliga partier på den linjen. Det är ju där problemet ligger.
Herr talman! Jag håller naturligtvis med Eva Zetterberg om att arbetslösheten är ett enormt stort problem för hela samhället, även för barnen. Men jag känner kanske inte att jag är särskilt skyldig till den höga arbetslösheten. Det är tyvärr andra krafter som har styrt den. Hela regeringen är ju oerhört mån om att göra allt som över huvud taget är möjligt för att bringa ner arbetslösheten. När det gäller barnkonventionen vet Eva Zetterberg att jag alltid har haft mycket stora sympatier för att barnen skall sättas i främsta rummet. Jag ställde en fråga vid en av frågestunderna här till socialministern. Socialministern sade att man just nu är på väg att se över de olika lagarna till förmån för barnen. Jag kände trots allt att det var ett bra besked till svenska folket. Men jag tycker att vi kan göra mer för att lagstiftningen skall bli bättre ur barnens perspektiv.
Herr talman! Jag tycker att Chatrine Pålsson talar med kluven tunga. Vänsterpartiet har ju föreslagit att vi skall göra mer för barnen genom att inkorporera barnkonventionen i den svenska lagstiftningen. Man kan göra mycket mer än det, men det är ett grundläggande krav. Om Chatrine Pålsson också är angelägen om det borde det vara en självklarhet att stödja det kravet. Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om barnpornografin och vad kds som parti gör i regeringskoalitionen. Jag anser inte att regeringen har gjort allt i frågan om arbetslösheten och stödet till barnfamiljerna. Den har definitivt inte gjort allt eller ens det den borde ha gjort för att minska arbetslösheten. Det drabbar definitivt barnen. Det vet Chatrine Pålsson mycket väl. Sedan kan man som enskild ledamot kanske inte åstadkomma så mycket. Men den borgerliga regeringen har ett tungt ansvar på den här punkten.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, Eva Zetterberg, att jag glömde att svara på frågan om vad kds gjort när det gäller barnpornografin. Vi har på allt sätt försökt att få med de övriga regeringspartierna på ett kriminaliserande av barnpornografin. Vi har gått så långt att vi har sagt att vi gärna söker ett samarbete med Socialdemokraterna här. Det är en oerhört angelägen fråga. Jag vill avsluta med att säga till Eva Zetterberg att regeringen gör allt som är möjligt för att bringa ner arbetslösheten. Sedan har regeringen och Eva Zetterberg naturligtvis inte samma uppfattning om på vilket sätt det skall göras. Men jag tror att vi är precis lika angelägna om att verkligen åtgärda arbetslösheten i sak.
Herr talman! Jag har två kommentarer till Chatrine Pålsson. Jag sade inte i mitt inledningsanförande att välfärdsstaten är raserad i Sverige. Jag sade att vi nu kan se oroande inslag som leder till försämringar för utsatta grupper och en orättvis omfördelning i skattepolitiken. Det andra jag sade var att jag ser nyliberala hot om att köra sönder välfärdsstaten. Jag citerade Bengt Westerberg som också sett detta. Jag vet att det finns flera politiskt engagerade som är oroade över jättestora nedskärningar och att det mesta skall föras över till en marknad. Jag sade inte att välfärden är raserad. Chatrine Pålsson och jag har ibland fört djupa diskussioner och t.o.m. kommit in på etik. Rättvisan är ju en viktig etisk princip. Den skall finnas med när vi talar vad som är rätt och vad som är ont. När man grubblar på detta med rättvisa känner jag att det inte räcker att ge alla lika förutsättningar. Vi vet ju hur det är. Vi föds till denna jord som man eller kvinna, handikappad eller frisk, begåvad eller utvecklingsstörd. Vi föds i familjer som har gott om pengar eller vi kommer till familjer som har ont om pengar. Vi kanske föds i familjer som har alkoholproblem. Det är slumpens skördar som gör att vi inte får samma förutsättningar när vi kommer till denna jord. Vi startar livet från olika utgångspunkter. Då räcker det inte för mig att säga att vi ger alla lika förutsättningar. I min rättvisetanke ingår att vi måste ha ett samhälle som är berett att genom lagstiftning och ekonomisk utjämning se till att människorna under sin vandring på jorden får ett någorlunda lika resultat utifrån sina förutsättningar. Under vår tid här på jorden måste vi utjämna så att alla får en chans. Därför anser jag att vi skall ha ett samhälle som har ekonomiska resurser att göra en rättvis fördelning. Jag anser att vi har så pass mycket pengar i detta land, Chatrine Pålsson, att vi kan klara av att ta hand om de äldre, de sjuka och andra utsatta grupper. Jag tycker inte att det är relevant att ställa frågan om hur mycket ytterligare vi skall norpa från svensk sjukvård och äldrevård. Vi skall ställa frågan så här i stället: Vad behöver vi i pengar för att på ett rättfärdigt sätt se till att alla äldre får det bra? Jag vet ju att kds gick till val på mer pengar till vården. Jag förstår att det kanske känns som ett misslyckande att man inte lyckades på den punkten.
Herr talman! Jag vill kommentera två av Bo Holmbergs påståenden. Det ena gäller rättvisan. Det förbryllar mig något. Det är naturligtvis riktigt att vi föds olika på grund av olika faktorer. Men när jag talar om barnomsorgspolitik talar jag om en möjlighet för alla familjer och för alla barn att få välja hur man vill ha sin barnomsorg ordnad. Jag vet inte om jag skall tolka Bo Holmberg så att det vore bäst att samhället tar över fostran av barnen för att vi skall få ungefär samma möjligheter när vi växer upp. Jag vet inte i vilken relevans som Bo Holmberg tog in detta med rättvisan. Alla barn kan självfallet inte födas till samma familjer. Men vi kan på ett helt annat sätt skapa föutsättningar för familjer att få vara familjer. Tycker Bo Holmberg att det är en rättvis fördelningspolitik att hälften av alla svenska barn aldrig får ta del av en enda krona till familjepolitiken och barnomsorgen? Sedan var det frågan om mer pengar till vården och omsorgen. Naturligtvis har det varit vår strävan att i så hög grad som möjligt skapa resurser. Men nu har vi en ekonomisk situation där vi verkligen har fått bära bördan efter Socialdemokraterna. Vi har gjort allt för att försöka få fram mer pengar. Vi lade till 4,2 miljarder kronor till kommunerna och landstingen i föregående års kompletteringsproposition, men de pengarna fanns inte med i Socialdemokraternas budgetförslag. Jag måste få ställa frågan: Varför, Bo Holmberg, tyckte inte Socialdemokraterna att det var viktigt med pengarna, även om de bara var tänkta för ett år?
Herr talman! Det är inte möjligt att i en kort replik försöka vara nyanserad om rättviseprinciper och etik. Men jag anser, Chatrine Pålsson, att det är mycket angeläget att ha rättviseprinciperna som utgångspunkt och att etiken skall vara vägledande. Men min poäng var att det sedan måste till politik. Vi kan hålla oss med en jättefin etik i det här landet och hålla jättefina tal om etik och moral. Men om det inte finns ett politiskt system som ser till att dessa fina principer kommer till förverkligande i människornas vardag blir det bara ett slag i luften. Under denna period har det varit en förfärlig inflation i fina tal om etik och en förfärlig deflation i att leva upp till människors vardag. Det var det sambandet jag ville ta upp. Precis som jag sade till Rosa Östh tycker jag, Chatrine Pålsson, att det är larvigt att hävda att Socialdemokraterna skulle anse att någon annan än familjen skall ha ansvaret för barnen. Det har aldrig varit så och kommer aldrig att vara så. Möjligtvis kan jag tänka mig att den dåtida överklassen som hade tillgång till barnflickor och som satt på sina punschverandor osv. inte hade tid med sina barn. Men att hävda att arbetarrörelsen med sin historia, närhet och samhörighet skulle ha en sådan syn är mig helt främmande. Men jag förstår att detta är ett inslag i den politiska debatten, och jag skall inte hetsa upp mig på den punkten. Däremot hoppas jag att de ambitioner kds har att föra in etiska principer -- och att leva upp till dem -- skall få större plats i framtiden än vad ni tyvärr har lyckats med i denna regering.
Herr talman! Det är viktigt att veta vilken etik vi vill arbeta efter. Etik blir ingenting om man inte talar om vilken etik man vill arbeta efter. Det är väl det som möjligtvis kan skilja något. Jag vet att Bo Holmberg har ett stort etiskt medvetande, och vi kan på många punkter vara överens om att det är viktigt att etik får mer utrymme -- inte minst i denna kammare. Vidare var det familje och föräldraansvaret. Jag är glad för det för andra gången i dag klara konkreta beskedet från Bo Holmberg. Uppenbart är det så att svenska folket skulle behöva höra detta flera gånger från Socialdemokraterna. Det har nog varit alltför få gånger. Den klarhet som Bo Holmberg visat i dag när det gäller barnen och familjen kanske mynnar ut i att vi kan komma överens om en rättvisare barnomsorg i framtiden.

Herr talman! I dag har riksdagen möjlighet att fatta de inledande besluten för att lämna tillbaka beslutanderätten över hälso och sjukvården till de politiska församlingarna i landstingen -- och därmed också till väljarna i landet. Riksdagen kan i dag se till att de som kan de lokala förutsättningarna också återfår rätten att besluta och planera sjukvården på det sätt som är bäst för människorna. Vi har i dag chansen att ta bort parentesen över den period som en klåfingrig borgerlig riksdagsmajoritet skulle centralstyra sjukvården. I utskottet finns en majoritet för att inleda avvecklingen. Jag hoppas att vi för svenska folkets skull, för patienternas skull och för sjukvårdens resursers skull kan samla den majoritet i kammaren i eftermiddag som behövs för att fatta det inledande beslutet. Jag konstaterar att det finns inget stöd bland patienterna, det finns inget stöd bland allmänheten, det finns inget stöd bland personalen och det finns inget stöd hos sjukvårdspolitikerna för husläkarlagen. Det finns egentligen heller inget stöd i Sveriges riksdag. Men partipiskorna i Moderaterna, Folkpartiet, Centern och kds lyckades åstadkomma en majoritet för att inrätta husläkarlagen den 27 maj förra året. Vittnesbörden över alla besvärligheter som lagstiftningen redan har ställt till med är oändligt många. Det är allt ifrån sjukhemmet där husläkarna springer om varandra, till pensionären, sommartorparen, som tvingas skicka in en ansökan om att byta husläkare varje gång han och frun flyttar ut till landet. Vidare har vi ambassadpersonalen i Lusaka, Zambia, som jag träffade under påskhelgen. De har fått upprepade påminnelser om att verkligen se till att välja husläkare i Sverige. Det må väl förlåtas dem om de reste en del frågetecken om hur saker och ting står till. Skall vi verkligen använda våra skattepengar på det här sättet? Tror ens regeringspartierna själva längre på att husläkarlagen är väljarnas vilja? Herr talman! Också på ett annat område skulle riksdagen i dag kunna ta ett vällovligt steg framåt. Jag syftar då på vårt förslag att upphäva den fria etableringsrätten för specialistläkare och sjukgymnaster. De är de enda yrkesgrupperna i det här landet med fri dragningsrätt på sjukvårdsskatten. Det är ju en exklusiv och unik ställning som den borgerliga regeringen och riksdagmajoriteten gett dessa grupper. Det är inte många förunnat i samhället att få ha förmånen att få fritt etablera sig och skicka räkning på arvodet till skattebetalarna. Detta faktum skulle man kunna raljera mycket över. Men situationen är alltför allvarlig för det. Sjukvården dräneras nu på välbehövliga resurser enbart för att tillfredsställa de krafter som vill omvandla svensk hälso och sjukvård till en tummelplats för profitörer och marknadsfanatiker. Herr talman! Människors hälsa är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Till vissa delar kan vi själva påverka vår hälsa genom våra kostvanor, vårt alkoholbruk, rökning, motion osv. Men många viktiga faktorer till ohälsa råder vi inte över. Det gäller arbetsmiljö, bostäder, sociala faktorer och arbetslöshet. Här har samhället det samlade ansvaret. Jag vill i det här sammanhanget för kammaren tydliggöra det som är socialdemokratins huvudprinciper för hälso och sjukvården: För det första: God och trygg hälso och sjukvård till alla, oberoende av inkomst. Det skall vara en självklar trygghet för varje individ att det finns en bra hälso och sjukvård. Ingen skall känna behov av att köpa sig privata sjukvårdsförsäkringar för att få den bästa sjukvården. Den som är sjuk skall alltid få den vård hon behöver, oberoende av sin ekonomi. För det andra: Valfrihet och inflytande för patienten. Patientens önskemål och behov skall så långt som möjligt styra utformningen av vården. Patienten skall ges stor valfrihet och inflytande över sin egen situation. Patientens rättigheter bör preciseras i hälso och sjukvårdslagen. För det tredje: Gemensam finansiering. Hälso och sjukvården är ingen handelsvara. Ingen kan välja att inte bli sjuk. Därför skall hälso och sjukvården vara gemensamt finansierad via skattsedeln. Avgifter kan vara ett styrmedel, men får aldrig bli en finansieringskälla. För det fjärde: Rättvis fördelning -- efter behov. Resurserna till hälso och sjukvården skall fördelas rättvist och efter behov. Det är inte efterfrågan, dvs. hur mycket människor är beredda att betala, som skall vara avgörande utan behovet. För det femte: Demokratiskt styrd hälso och sjukvård. En fördelning av resurserna rättvist och efter behov kräver att hälso och sjukvården är demokratiskt styrd. Marknadskrafterna får inte vara styrande i detta sammanhang. För det sjätte: Bästa möjliga utbyte av skattepengarna. Eftersom resurserna till hälso och sjukvården kommer att vara begränsade även i framtiden, är det oerhört viktigt att medborgarnas skattepengar används så att de ger största möjliga nytta för hela svenska folket, oavsett var man bor. Herr talman! De största hoten mot folkhälsan i dag är landets dåliga ekonomi och arbetslösheten. Den nedgången drabbar möjligheterna att bedriva en välfärdspolitik. Arbetslösheten är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Ett annat hot är det systemskifte som nu genomförs inom hälso och sjukvården. Flera genomgripande förändringar är på gång. Det är svårt att finna några bärande ekonomiska eller verksamhetsmässiga argument för det systemskifte som inletts. Det enda skäl som man kan finna till att regering och borgerliga majoriteter ute i landet nu har inlett detta systemskifte är att man vill minska den offentliga sektorns andel och i stället ge spelutrymme för marknadskrafterna. Detta gäller bl.a. beträffande husläkarlagen, som är ett kostsamt och krångligt sätt att lösa ett enkelt problem. Flertalet landsting hade långt innan husläkarlagen blev aktuell gett den enskilde rätt att välja vilken läkare han eller hon vill gå till. En komplettering av hälso och sjukvårdslagen med rätt för alla att välja läkare hade varit tillräcklig för att uppfylla de krav på kontinuitet som regeringen sade att husläkarlagen skulle tillgodose. De delar av lagen som handlar om ersättningsprinciper, listning och läkarnas fria etableringsrätt leder till större kostnader, mera krångel och ökad byråkrati. De minskar valfriheten genom att tvinga alla människor att vara knutna till en enda läkare. Vårdcentralernas områdesansvar och lagarbete riskerar att brytas upp som en konsekvens av husläkarsystemet. Distriktssköterskor, undersköterskor och annan personal som i dag svarar för huvuddelen av det förebyggande arbetet blir färre och ges en mindre självständig roll. På många håll sker t.o.m. nedläggningar av mödravårds och barnavårdscentraler. Herr talman! Vi vet genom ett stort antal vetenskapliga undersökningar att hälsan är klassbunden. Men det är också så att kvinnor råkar mer illa ut än män. Under 1980-talet har arbetarkvinnors hälsa försämrats, och risken för alltför tidiga dödsfall är 34 % högre bland dem än bland kvinnor med tjänstemannayrken. Risken för arbetsolycksfall har minskat bland männen men ökat bland kvinnorna. Risken för en kvinnlig icke utbildad arbetare att bli förtidspensionerad på grund av sjukdom i rörelseorganen är tio gånger högre än för manliga högre tjänstemän. Slutsatsen är att om vi vill ge förutsättningar för en jämlik hälsa, måste vi skapa ett jämlikt samhälle. Vi måste skapa en jämlik uppväxtmiljö, föra en ekonomisk politik som tar sikte på en jämställdhet och jämlikhet och ha en arbetsmarknadspolitik som syftar till att jämna ut skillnader i samhället och mellan regionerna. Endast genom politiska beslut kan hälsa och välfärd fördelas rättvist. Sverige har undertecknat WHO:s mål ''Hälsa för alla''. Det övergripande målet är att skillnaderna i hälsotillståndet mellan länder och mellan grupper inom länder år 2000 skall ha minskat med 25 %. Nu när sex år är kvar till år 2000 anser vi att det finns all anledning för riksdagen att låta utvärdera hur WHO:s 38 folkhälsomål har uppfyllts och föreslår därför riksdagen att hos regeringen begära detta. Staten har ett ansvar för att skapa förutsättningar för god hälsa. För att riksdagen skall få en överskådlig bild av hur de beslut som fattas påverkar folkhälsan föreslår vi att riksdagen hos regeringen begär att alla propositioner som innehåller förslag som kan ha effekter på folkhälsan skall innehålla en konsekvensbeskrivning av sådana hälsoeffekter. Herr talman! Den svenska sjukvården har under lång tid stått som en förebild internationellt när det gäller hög medicinsk kvalitet och rättvis fördelning av vården efter behov. De senaste årens utveckling av vården har visat att den svenska modellen också är mycket kostnadseffektiv. Sjukvårdens produktivitet har ökat kraftigt under senare år. Dess andel av BNP har sjunkit och uppgår nu till 8,5 %. Minskningen har skett trots att andelen äldre i den svenska befolkningen blivit högre och behoven av sjukvård därmed blivit större. Förnyelsen av organisation och ekonomistyrning inom landstingen samt nya behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik kommer att öka produktiviteten ytterligare. Om de resurser som frigörs på detta sätt får stanna inom sjukvården, kan sjukvården möta de växande behov som blir en följd av ökningen av antalet äldre. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till socialutskottets hemställan under mom. 6, 7, 36 och 41 samt därutöver till de socialdemokratiska reservationer som tidigare har redovisats.

Herr talman! Före den 1 januari 1970, då den s.k. Förutom en relativt låg fast grundlön, som ofta uppgick bara till mellan en femtedel och en tredjedel av totallönen, fick vederbörande ersättning för varje behandlad eller undersökt patient enligt en detaljerad åtgärdstaxa. Denna åtgärdstaxa ledde till att en provinsialläkare behandlade mellan 20 och 40 patienter dagligen -- ibland ännu fler, ibland något färre -- förutom nödvändiga hembesök, som arvoderades enligt en separat hembesökstaxa, där betalningen varierade efter avståndet till patienten osv. Läkare i många andra länder, som Tyskland, Japan och Frankrike arvoderas fortfarande på liknande sätt och tar emot ungefär samma antal patienter som våra provinsialläkare gjorde före 1970. Jag läste för ett tag sedan en beskrivning av en allmänpraktikers dag i Frankrike. Han börjar med 10--12 hembesök på morgonen, och sedan har han 30--40 besök på mottagningen. Så går det till utomlands. Dagens svenska distriktsläkare har per mottagningsdag cirka tio patienter och gör mycket sällan hembesök. Det finns områden där läkaren inte har gjort hembesök på flera år. Om vederbörande distriktsläkare etablerar sig som privatpraktiker, händer följande. Han får ingen fast lön utan ersättning enbart på grundval av en detaljerad åtgärdstaxa. I en sådan taxa redovisas hundratals åtgärder. Distriktsläkaren kunde fram till i år bli allmänläkare. Om han blev det hände följande. Enligt Riksförsäkringsverkets statistik blev han då dubbelt så effektiv som tidigare. Han behandlade då genomsnittligt ungefär 20,4 patienter per dag mot tidigare mindre än 10. Det förhållandet att åtgärdstaxans försvinnande den 1 januari 1970 förstörde vår sjukvård och dess effektivitet har ingen velat redovisa förrän Ny demokrati trädde fram. Arbetsgivarna tyckte att det var penibelt, likaså arbetstagarna, Läkarförbundet osv. På statligt håll tyckte man detsamma. Det som hände under 70-talet kan förenklat beskrivas så som en ganska framstående sjukvårdspolitiker sagt till mig, dock icke offentligt. Han framhöll att vi fördubblade lönerna för läkarna på 70-talet och halverade produktionen. Det ligger något i detta. Trots att antalet läkare och annan personal ökat lavinartat är väntetiderna på många vårdcentraler och sjukhusmottagningar i dag längre än på 60-talet. Jag har till leda påpekat detta i tidningsartiklar och i upprepade debatter, bl.a. i riksdagen. Ingen som intresserat sig för husläkarfrågan borde vara okunnig om den betydelse som vi tillmäter prestationsersättningen. Ny demokrati vill ha en sjukvård som baseras på en allmän obligatorisk sjukförsäkring vilken sätter patienten i centrum. Patienten själv skall få avgöra vilken vårdgivare som skall anlitas. Någon plats för husläkare finns inte inom vårt sjukvårdspolitiska program. Vi tror att svenskarna är kompetenta att gå till en öronläkare när de har besvär med örat, att gå direkt till en ögonläkare när de har besvär med ögat och direkt till en gynekolog när de har gynekologiska problem. Det behövs inte någon grindvakt som sorterar och bestämmer om man får gå vidare. Vid upprepade tillfällen har vi påpekat att vi är emot ett husläkarsystem, särskilt den folkpartistiska urmodellen med centralstyrning och detaljreglering. Jag har t.o.m. kallat den för en stalinistisk modell och som väntat blivit avhånad i vederbörlig ordning i Folkpartiets tidning Nu. Bengt Holgersson, socialdemokratisk talesman i sjukvårdsfrågor, använder även han beteckningen stalinistiskt när han i svenska Dagbladet kritiserar husläkarsystemet. Så det smittar det här ordet. Vår grundinställning torde inte ha varit obekant för någon när vi för ett år sedan väckte vår motion med anledning av husläkarpropositionen. Vi påtalade att om vi ''inte i huvudsak får gehör för våra viktigaste krav förbehåller vi oss rätten att yrka avslag i utskottet''. Vilka var då våra krav, som vi sedan förhandlade om? Det viktigaste kravet var att en åtgärdstaxa infördes, detta för att uppnå dynamiska effekter. Våra krav baserade sig till stor del på utredningar och skrifter från Läkarförbundet, där man angav att åtgärdstaxans del av husläkarnas inkomster skulle utgöra cirka 20-25 %. Om den nu föreslagna åtgärdstaxan ger en procent, skulle jag bli mäkta förvånad. Det gällde alltså att en rejäl del av inkomsten skulle komma från åtgärdstaxan, för att få fart på det hela och uppnå de dynamiska effekterna. Regeringspartierna gick med på en åtgärdstaxa som en tredje ersättningsdel för husläkarna, utöver den s.k. kapitationsavgiften och patientavgiften. Man gick med på våra krav på grund av att ''den särskilda kompetensen hos husläkare som har specialistkompetens inom annan specialitet än allmänmedicin bör utnyttjas'', dvs. om en husläkare var ögonspecialist skulle han även kunna verka som ögonläkare, vilket han inte kan i dag. Han skulle kunna skaffa sig instrument och ha en del ögonpatienter. Ute i glesbygden kan man ofta inte försörja sig på heltid som ögonläkare, öronläkare osv. Det skulle alltså bli mer av mångfald, om man såg till att specialisterna kunde skaffa sig instrument och göra ingrepp. Den här åtgärdstaxan skulle även uppmuntra husläkarna att själva bistå sin patient i stället för att skriva remiss till sjukhus. Det skulle bli av särskild betydelse i glesbygden. De som vill kontrollera vad som stod i skriften kan läsa socialutskottets betänkande 1992/93:SoU22. Jag ger alltså en referens, så att det går att kolla upp att jag inte står här och ljuger. Resultatet av allt detta blev en åtgärdstaxa med 14 åtgärder inom allmänmedicinens ram. Det fanns inga åtgärder inom t.ex. ögon och öronsjukdomar. Det bidde alltså inte ens en tumme! Vi hade blivit grundlurade. Åtgärdstaxan tog jag upp igen i december, när regeringen lade fram en proposition om bl.a. fri etablering för specialistläkare. Då ingick en del som gällde åtgärdstaxan, och jag skrev att det var en Husläkardelegationen för komplettering. Vad gjorde då regeringen? Jo, den skickade åtgärdstaxan till trycket. Där finns den tydligen nu. Vårt andra huvudkrav i förhandlingarna när vi släppte igenom husläkarreformen var att patienten utan extra kostnad skulle kunna direkt gå till en specialistläkare. Under ärendets gång hade man talat om att det skulle bli 200-300 % dyrare att gå till specialistläkare. Vi nådde inte ända fram, utan vi uppnådde att patientavgiften fick vara högst 1,5 procentig höjning om man går till specialisten direkt. Hur länge respekterades då detta förhandlingsresultat? Inte särskilt länge. Redan efter ett halvt år, i samband med propositionen om specialistläkare m.m., kom det förslag om att taxan för nyetablerade specialister skall vara 75 % högre än den för husläkare. De som vill kontrollera det här kan läsa proposition 1993/94:75. Vi var faktiskt tvungna att gå med på den här förhöjningen, trots att det stred mot husläkaruppgörelsen, för att förhindra att utbetalningen av privatläkarnas ersättningar hamnade hos landstingen i stället för hos Det tredje huvudkravet som vi hade för att släppa igenom husläkarpropositionen -- det var någon gång i maj 1993 -- var att husläkaren skulle ha ersättning för hembesök. Vad är det för en husläkare som inte kommer hem till ett hus? Det kravet fick vi inte gehör för, och fortfarande kan vi konstatera att husläkarna i Sverige inte får någonting extra när de gör hembesök. Därför torde antalet husläkarbesök i hemmet bli minimalt. Det blir sannolikt ungefär det som i dag gäller för distriktsläkare. I dag blev jag uppringd av en doktor i Gävleborgs län som hade gjort en undersökning bland distriktsläkarna där. Av dem var 80 % mot husläkare. Sedan vill jag poängtera att avskaffandet av husläkarlagen inte innebär att husläkarna försvinner, vilket många har missförstått, utan det innebär att landstingen själva skall få avgöra om de vill ha husläkare eller inte. De som har husläkare kommer med stor sannolikhet att ha dem kvar. Vägen till målet att avskaffa husläkarna har varit lång och krånglig. Jag skulle vilja använda en term som används inom medicinsk litteratur, nämligen serendipity. Det anspelar på en folksaga från Serendip, gamla Ceylon, där jungfrurna med sina oljelampor väldigt ofta gick vilse i mörkret och vandrade omkring i djungeln och hade en massa olika äventyr för sig. Men till slut kom de till målet. Vår väg till det här beslutet har varit en irrfärd, och jag ångrar faktiskt en del inslag, att vi över huvud taget gick med på att släppa igenom propositionen för ett år sedan. Jag hoppas nu att riksdagen beslutar att avslå husläkarlagen och pengarna, 200 miljoner kronor, som ibland har varit villkorade och ibland inte -- jag vet inte vad sista budet är. I alla fall vill vi avslå husläkarlagen och se till att spara 200 miljoner kronor i år. Sedan kan det bli ytterligare besparingar längre fram, om husläkarlagen avskaffas.

Herr talman! Den allmänna sjukförsäkringen organiseras i Västeuropa på i huvudsak tre sätt. Ett sätt är ett centralt ransoneringssystem, där vården är både statligt finansierad och statligt producerad och där det finns grindvakter som ser till att kvalificerade vårdtjänster bara erbjuds dem som verkligen behöver det. Typexempel här är England, Irland, Portugal och Spanien. Socialutskottet var på utskottsresa till England och Irland i fjol sommar och tittade på just de här sakerna. Motsatsen till det är den decentraliserade marknadsmodellen, där medborgarna är individuellt anslutna till arbetsanknutna eller geografiskt baserade sjukkassor. Där väljer patienten fritt läkare, och sjukkassan betalar räkningen. Typexempel här är Tyskland, men liknande system finns i Frankrike, Holland och Till de här modellerna och i de här länderna finns sedan privata försäkringsalternativ och privat vård i varierande grad och utformning, vilket även innebär att det finns en stor kvalitetsskillnad mellan den offentliga och den privata vården. Den tredje modellen är det decentraliserade system som vi har i Sverige och som finns också i Danmark och Italien, där huvudansvaret för sjukvården ligger på självstyrande regionala organ. Även i dessa system finns grindvakter som ser till att patienter som behöver kvalificerad vård remitteras vidare. I Sverige har den offentliga vården hittills varit likvärdig för alla, vilket vi verkligen bör fortsätta att värna om. Oavsett organiseringsform står sjukvården i de olika västländerna inför samma kostnadsdrivande utmaningar, nämligen en stigande medellivslängd, en snabb medicinsk utveckling som skapar nya behov att tillgodose och en familjestruktur med yrkesarbetande kvinnor som inte vill stanna hemma och vårda gamla och sjuka. I länder med ransoneringssystem försöker man möta problemen med mer marknad och i marknadsorienterade länder med fler regler. Införandet av husläkarreformen och köp--säljmodellen är ett rationaliseringsförsök här i Sverige som visar sig vara direkt dåligt. Husläkarlagen har varit i kraft endast några månader, men det kommer redan alarmerande uppgifter. Ett exempel är uppgiften om att en läkare raggat upp ca 3 000 unga friska patienter. Vid utskottsutfrågningen framfördes farhågor om att läkare sjukskriver i ökad utsträckning för att hålla sig väl med sina patienter så att de inte väljer en annan husläkare. I går kom en rapport från Gävles distriktsläkare om att hälften av läkarna mår väldigt dåligt. Gävleborg var ett av de landsting som i pressen listade och angav hur många patienter som hade tecknat sig hos de olika läkarna -- ett slags tio-i-topp-lista. Det upplevdes väldigt negativt av läkarna. Jag tillhör själv Gävleborgs landsting och vet att man hade kommit väldigt långt i utvecklingen av vårdlag där. Själv tillhör jag vårdlag Grön på Södertulls hälsocentral. Systemet hade fungerat i flera år. I laget ingick läkare, distriktssköterskor och annan vårdpersonal. Jag har också kontakt med Västerbotten eftersom jag kommer där ifrån och mina gamla föräldrar bor kvar där. De ställde sig väldigt undrande. De sade: ''Vadå välja? Det finns ju bara en läkare här''. Vad är det för valfrihet? Många hälsocentraler ute i landet har bara en läkare. Vi anser att de pengar som regeringen hade avsatt till husläkarreformen behövs i andra delar av hälsooch sjukvården. Eva Zetterberg har tidigare i dag preciserat vad Vänsterpartiet har avsatt pengar till i sitt budgetförslag. Pengarna skall i första hand användas till en avveckling av husläkarreformen och i andra hand till andra delar inom hälso och sjukvården. Vi kommer naturligtvis att yrka bifall till vår meningsyttring under mom. 37. Om borgarnas reservation faller röstar vi med reservation 13. Vi ger kds en chans att få mer pengar till sjukvården. Vi tycker -- det kanske de tycker själva också -- att det är bättre att ta pengar härifrån än från exempelvis bostadsbidragen, vilket kds föreslår i en rapport. Hur klarar ni ut sveket mot era egna -- de sakkunniga politikerna ute i landet? Herr talman! Sjukvården är inte en marknad vilken som helst. Att försöka skapa en marknad är ingen framkomlig väg. Att bygga vidare på den typ av vårdlag som hälsocentralerna redan hade genomfört i olika delar av landet verkar däremot vara en bra framkomlig väg. En annan framkomlig väg är att riva gränser mellan kliniker på sjukhus och öka samarbetet mellan specialister och kliniker. På det sättet finns det en möjlighet att sätta patienten i centrum och använda sjukvårdsresurserna mer effektivt än om man försöker skapa en köp--sälj-modell som också drar växande administrativa kostnader. De första initiativen på vägen mot att utveckla den modellen har tagits, men ännu återstår mycket utvecklingsarbete. Mycket prestige och konkurrens, främst på specialistnivå, måste motarbetas om man skall kunna uppnå ett gott samarbete inte bara inom ett sjukhus utan också mellan olika sjukhus och vårdinrättningar. Fortfarande känner sig exempelvis hjärtspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg trampade på tårna när patienter som remitterats från ett annat sjukhus har diagnostiserats och förberetts av det sjukhusets specialister. Det krävs också en större samsyn mellan vårdgivare och politiker vad gäller prioriteringar. Det måste bli bättre när det gäller insikter och prioriteringar av åtgärder för att förtidspensionärer skall få en ökad livskvalitet eller kunna återvända till arbetslivet. Jag kom i kontakt med ett exempel där två sjukhus på grund av att man ville hävda sitt profilområde underkände och gjorde om varandras diagnoser. Det är ett slöseri med resurser. Det är ett slöseri med resurser att förtidspensionärer i onödan får gå kvar hemma trots att deras sjukdom eller skada skulle gå att åtgärda med exempelvis vissa operationer.

Herr talman! När jag lyssnade till Bo Holmberg fick jag uppfattningen att han landade med fallskärm i Sverige dagen efter valet. Allting som hade inträffat dessförinnan var han tydligen helt omedveten om. När jag lyssnade på honom litet längre fram i anförandet tog han upp frågan om etik och moral och ställde dessa begrepp i relation till de nödvändiga besparingar och rationaliseringar vi måste göra eftersom budgetunderskotten är höga och statsskulden mycket mycket stor. Socialdemokraternas talesman i socialpolitiska frågor ställer ut löfte efter löfte till väljarna, samtidigt som han vet att han inte kan infria dessa löften. Är det etik, Bo Holmberg? Det är bara en fråga. För mig är politisk etik att försöka tala om för väljarna hur det är, och att även försöka tala om obekväma saker och situationer. Herr talman! Under 1980-talet såg vi i den ena tidningen efter den andra mycket alarmerande rapporter från svensk sjukvård. I en av de artiklar som jag har med mig här i kammaren står det: Jan åkte till England för att få vård. Den person som uttalar sig i artikeln säger vidare: Hemma i Sverige kunde ingen hjälpa mig. Till slut stod han inte längre ut med smärta och ovisshet. Han gick då i stället till banken och tog ett lån, åkte till England och opererades. Detta var det glada 1980-talet. I en annan tidning från den 23 september 1986 står det: Hjärtpatienter dör i väntan på prognos. Den som intervjuas säger där: Det blir inte roligare av att man vet att patienter dör varje år i väntan på att bli undersökta. I en annan tidningsartikel från Svenska Dagbladet den 28 mars 1988 står det: Tomma operationssalar trots kö. Jag kan fortsätta att referera. För den som landade i fallskärm dagen efter valet 1991 måste det ändå vara ganska intressant att få en redovisning av vad som hände under 1980-talet. I ett nummer av Göteborgsposten från 1989 kunde man läsa: Våra hjärtpatienter dör i kö. I Expressen 1990 skrev man: Varje natt under fem år grät Gudrun Johansson, 78, av smärta i sin rygg. Detta hände under 1980-talet, under den stora krisens tid i svensk sjukvård. Vad gjorde den socialdemokratiska sjukvårdsministern? Jo, hon kallade till överläggningar och presenterade ett förslag om en rikskö. Alla köande ute i landet skulle placeras i en enda rikskö, och i och med det skulle rättvisan vara uppfylld, eftersom ingen kunde gå förbi den andre i kön. Tänk, mina vänner i kammaren, vilken katastrof det skulle ha varit för detta kösamhälle om dåvarande socialminister Gertrud Sigurdsen hade fått igenom sitt förslag om en rikskö! Vi lyckades stoppa dessa tokigheter. Det var då inte fråga om att man fick vård oberoende av var man bodde. Det var en sinkadus om man bodde i rätt landsting -- om kapaciteten inte fanns i det egna landstinget kunde man få åka till Carlanderska i Göteborg eller till Sophiahemmet och bli opererad. Ofta var det så att socialdemokratiskt styrda landsting vägrade utnyttja de privata resurserna. Var detta vård på lika villkor? Jag vill ställa frågan till socialdemokraterna i kammaren med anledning av deras skrivning i reservation 2. Man skriver där: ''Under lång tid har den svenska sjukvården stått som en förebild internationellt när det gäller hög medicinsk kvalitet och rättvis fördelning av vården efter behov.'' Stämmer det med vad jag refererade om att man under 1980-talet i vissa fall fick ta banklån för att få sitt hjärta opererat? Det intressanta, ärade kammarledamöter, är att sjukvårdskrisen under 1980-talet inträffade efter det att svensk sjukvård under 1970-talet hade haft en mycket kraftig expansionsperiod. 1970 till 12:61 kr år 1980. Trots detta hade vi under 1980-talet en kris inom sjukvården, beroende på att vi inte tog till vara resurserna på sätt sätt. Bo Holmberg säger nu att vi på nytt skall höja skatterna -- det är tydligen det enda rätta och riktiga. Jag vill då återigen fråga Bo Holmberg: Har inte Bo Holmberg lärt sig ett dugg av problemen från 70 och 80-talen? Det är inte skattehöjningar som löser problemen, utan frågan är hur man hanterar de resurser man har. Vi vet också att effektiviteten och produktiviteten sjönk under den period då resurserna ökade. Vi vet att bristen på valfrihet samtidigt blev mer omfattande och att vi också hade en utomordentligt stor brist på kontinuitet. En av de mest välkända, kritiska synpunkterna från svenska patienter var att man vid olika tillfällen inte fick träffa samme läkare. Det var i resonemanget kring det problemet som tanken på husläkarsystemet föddes. Det måste ju vara en fördel för patienten att ha lagstadgad rätt att få komma till samma läkare, att kunna välja läkare och att kunna uppnå kontinuitet. Socialdemokraterna säger nu att vi skapar kris och problem och att valfriheten skulle skapa kris och problem. Frågan är vilken som är politikernas roll i det här sammanhanget. Jag vill åter ta upp Socialdemokraternas reservation nr 2. Man hänvisar där till vad som är politikernas roll: ''Frågor om utbud, kvalitet, väntetid och valfrihet är sålunda exempel på vad som faller inom den politiska sfären.'' Det är intressant att notera. Under 1980-talet, när vi hade en utomordentligt begränsad valfrihet, var det politikerna som bestämde över köerna. Det är precis den roll som svensk socialdemokrati i dag vill ge tillbaka till politikerna. Detsamma gäller valfriheten. Bo Holmberg säger: Ja, men snälla nån -- patienterna känner ju inte till hur sjukvården fungerar, de kan ju inte operera, de vet ju inte hur läkarna skall lägga snittet! Därför skall de alltså inte ha någon valfrihet. Om de hade valfrihet skulle de ju kunna fråga läkaren varför de blir placerade på ett sjukhus och inte ett annat. Jag undrar då: Vet sjukvårdspolitikerna bättre vad som är bra för den enskilde? Man ställer sig återigen frågan: Vad är det för människosyn som över huvud taget styr den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken? 1980-talet skapade en ganska aktiv sjukvårdspolitisk debatt. Det var då som vi från moderat håll krävde en vårdgaranti. Vi återkom med detta krav år efter år. 1991 kom vårdgarantin -- det var ett av de första förslag som den borgerliga regeringen lade fram. 1991 hade vi långa köer. I dag har vi inga köer till de viktiga specialiteterna. Husläkarreformen och den fria etableringen är ytterligare reformer som Sveriges riksdag har fattat beslut om för att skapa flexibilitet, valfrihet, ytterligare möjligheter till flexibilitet och konkurrens. Vi vet att detta ger positiva effekter. Det innebär att vi sätter patientens ställning i centrum, faktiskt framför politikernas ställning. Socialdemokraterna går nu ut och säger att detta köp--sälj-system är något utomordentligt fult. Sedan tror man att man har hittat ett begrepp som skall misskreditera alternativ i vården. Att köpa och sälja sjukvård! Men analysera då vad som har hänt på de platser där detta system tillämpas, så att man betalar för en utförd prestation. Vad som har hänt är att den som producerar har tvingats att i första hand se till patientens bästa i större utsträckning än innan, då man fick sina patienter ändå. Dessutom har man tvingats konkurrera med kvalitet och med effektivitet. Jag är emellertid den förste att erkänna att det finns en rad brister i de system som prövas i olika sammanhang. Det krävs därför förändringar, och det krävs förbättringar i systemen. När vi skall växla om från ett stelbent, byråkratiskt system till ett mjukare tar det sin tid att växa in i det nya. Totalt sett är ändå effekterna positiva. Jag skall, herr talman, läsa ur ytterligare ett par tidningsartiklar, tagna ur Aftonbladet i juli 1993, således från en tidpunkt då vi hade haft den nuvarande regeringen under ett par år. Den 27 juli skriver man: Vårdköer utan slut och korridorer överfulla med patienter var bilden av svensk sjukvård under valrörelsen 1991. Nu är köerna nästan borta. Den 25 juli skriver man: Produktiviteten ökar markant, köerna minskar, och antalet behandlade och intagna patienter växer. Samtidigt är en vård med ett mänskligare ansikte på väg att ersätta den gamla, militäristiska ordningen. Långsamt börjar den storskaliga, sjukhusfixerade och läkarstyrda svenska sjukvården förändras, och alternativa vårdformer börjar upptäckas. Det är ganska intressant att se på den utveckling som har skett. Det här, herr talman och ärade kammarledamöter, innebär inte att jag inte är öppen för att se de problem som finns inom sjukvården -- sådana finns, och vi skall arbeta för att lösa dem. Men vi skall inte lösa dem med gamla förstelnade metoder, utan vi skall lösa dem på det mänskliga planet. Där är patientens kunskap som sig själv viktig. Vi skall inte undervärdera den enskilde patientens möjlighet att välja. Herr talman! Från Moderaterna vill vi ha en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Det innebär att den skall vara allmän och obligatorisk. Man får vård oberoende av var man bor och oberoende av inkomst. Valfriheten för patienten stärks. Läkare, sjukgymnaster och andra får en friare etableringsmöjlighet. Man skiljer på finansiering och produktion. Forskning och utveckling kan på ett helt annat sätt aktivt och positivt finnas med i bilden inom sjukvården. Man kan samordna sjukvårdsförsäkringen med andra allmänna försäkringsformer. Om vi växlar om till ett sådant system skulle vi kunna få världens bästa sjukvård. Vi skulle kunna ta till vara det som är positivt i det nuvarande systemet -- det finns mycket positivt -- och samtidigt förena det med fördelarna i försäkringssystemet. Då skulle vi kunna få en sjukvård som skulle vara mycket stark inför framtiden. Herr talman! Så till husläkarfrågan. Hans Karlsson säger att riksdagen nu skall lämna tillbaka beslutanderätten till landstingen. Ställer Harriet Colliander upp på det? I Ny demokratis partiprogram står det att landstingen skall slopas. Ligger det i linje med Ny demokratis partiprogram att återföra den frihet som patienterna har fått till en politisk beslutanderätt i landstingen? Jag tror att väljarna kan vara intresserade av ett besked på den punkten. Hans Karlsson säger att det inte finns något stöd för detta system. Det är absolut fel. Det finns ett ganska starkt stöd för systemet. Det ser vi genom att så stor andel har valt att lista sig. Vi vet att det i samband med att nya system införs blir en del gnäll och problem. Men de skall vi försöka lösa. Hans Karlsson säger att läkarna nu springer omkring på sjukhemmen. Det var också intressant att höra. Ett av de viktiga argumenten från socialdemokratisk sida har varit att det inte finns några läkare på sjukhemmen. När vi fick husläkarsystemet springer de helt plötsligt omkull varandra på sjukhemmen. Jag frågar mig: Är det inte bättre att de springer omkull varandra på sjukhemmen än att de inte finns där? Om man vill samordna kan man ju göra det om de gamla på sjukhemmen vill välja samma läkare. Men om det nu är så, Hans Karlsson, att gamla Hilda och gamla Ulla inte tycker om en läkare, vad är det då för fel i att Hilda och Ulla får välja en annan läkare eller varsin läkare, bara därför att de bor på ett sjukhem? Det är återigen en märklig människosyn från socialdemokratiskt håll. Sedan säger Hans Karlsson att om man skall upphäva bestämmelserna och införa valfrihet för etablering blir det en tummelplats för profitörer. Det uttrycket får stå för Hans Karlsson själv. Det sägs om en yrkeskår som har en av de längsta utbildningarna i Sverige, och en yrkeskår där vi faktiskt har en mycket stark kontroll genom olika samhällsinsatser. Distrikssköterskor, personal på mödravårdscentraler och andra finns med i detta system. Varför skulle inte arbetarkvinnorna ha rätt att välja sin husläkare? De som hamnar i produktionen och blir förslitna har verkligen ett behov av att ha kontinuitet i sin läkarvård. Helt plötsligt skulle nu de vara dem som allra minst skulle ha nytta av husläkarsystemet. Personligen anser jag att det är precis tvärtom. Det är kanske en av de viktigare grupperna i detta sammanhang. Herr talman! Så till Ny demokrati. Den 4 maj 1993 justerade vi betänkandet om husläkarpropositionen. Det skedde efter mycket långtgående samtal med Ny demokrati. Vi tog varandra i hand och sade: Nu håller vi detta. Den 9 december 1993 justerade vi betänkandet om arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Vi tog och gav. Leif Bergdahl från Ny demokrati sade: Vi fick inte ut till fullo vad vi hade räknat med i husläkarpropositionen, men vi accepterar ändå det som finns i detta betänkande när det gäller åtgärdstaxa och de andra delarna. Jag kan ge sidhänvisningar i betänkandet. Vi tog varandra i hand och sade: Nu kör vi vidare, eftersom detta ligger i linje med både det som Ny demokrati vill och vad de borgerliga partierna vill för att förstärka patientens valfrihet. Den 24 mars 1994 justerade vi det betänkande som ligger på bordet i dag. Vad hade hänt? Vartenda handslag var värdelöst! Vad innebär då detta? Husläkarna får ju vara kvar. Ja, det får de. Men det förslag som nu ligger innebär att patientens lagstadgade rätt att välja alternativ husläkare försvinner. Det innebär att läkarnas lagstadgade etableringsrätt försvinner. Det innebär, såvitt jag förstår, att den åtgärdstaxa för specialistläkare som Leif Bergdahl har slagit vakt om i sammanhanget också försvinner som en konsekvens av detta -- jag vill fråga Leif Bergdahl om det. Det innebär att taket på en och en halv gånger patientersättning försvinner, eftersom landstingen kan gå in och betämma. I detta betänkande är gränsen för politisk inkonsekvens nådd! På s. 7 i betänkandet står följande utifrån Ny demokratis motion. '' - landstingens rätt att beskatta medborgarna för sjuk och tandvårdsuppgifter bör upphöra i samband med en på sikt införd allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring.'' Landstingens rätt skall alltså upphöra. I Ny demokratis reservation som är föranledd av denna motion där man kräver slopade landsting står bl.a.: ''Den av landstingen kontrollerade monopoliserade sjukvårdsproduktionen måste öppnas och utsättas för konkurrenspress.'' Det är i analogi med motionen. Men så vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där? Jo, på s. 37 och 38 har Ny demokrati fullständigt accepterat den genuint socialdemokratiska texten. Där står följande: ''Varje landsting måste ges rätt att organisera primärvården efter lokala förutsättningar utan centrala påbud. Det finns, enligt utskottet, inga skäl att lagstiftningsvägen centralstyra och detaljreglera landstingens primärvård. De delar av husläkarlagen som handlar om ersättningsprinciper, listning och läkarnas fria etableringsrätt leder enligt utskottet till ökade kostnader, krångel och byråkrati.'' Nu vill jag vädja till nydemokraterna: Det finns fortfarande utrymme för att förnuftet skall kunna segra. Var och en som läser detta betänkande och ser den fantastiska inkonsekvensen måste fråga sig: Vad handlar det om? Man måste ställa sig frågan: Är det möjligen opålitligheten som i framtiden skall bli Ny demokratis främsta varumärke? Från regeringspartierna kommer vi att arbeta vidare med att förbättra sjukvården och effektivisera den. Vi skall se till att människor får vård på lika villkor och att patienten sätts i centrum. Det är det som är det viktiga. Herr talman! Med detta ber jag att få instämma i det yrkande som Sten Svensson avgav här i kammaren tidigare under dagen.

Herr talman! Jag vill börja med att korrigera vad Göte Jonsson sade när han försökte citera mig. Jag har inte sagt att läkarna springer på varandra på sjukhemmen. Däremot har jag sagt att de springer om varandra, och det är en viss skillnad. Det indikerar -- om inte Göte Jonsson förstod det -- att det är ineffektivt att ha det på det sättet. Göte Jonsson är inte bättre än andra moderater på historieskrivning. Att påstå att det är den borgerliga regeringen som har kapat alla köer, osv, är inte särskilt trovärdigt. Socialdemokratin, både på nationell och regional nivå, tog tag i det problemet långt innan den borgerliga regeringen tillträdde. De flesta köer var borta redan hösten Göte Jonsson slår sig för bröstet och påstår att det finns ett stort stöd både för husläkarlagen och andra lagar som regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten har infört. Det är möjligt att Göte Jonsson har andra källor än jag att ösa ur -- alla de undersökningar som har gjorts av patientattityder visar nämligen att allt fler ställer upp på den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken och vill att vi skall se till att ha en sjukvård som är rättvist fördelad, där plånboken inte skall styra och där marknadskrafterna inte skall få härja. Det vore kanske bra om Göte Jonsson kunde tala om från vilka källor han har fått beskedet att svenska folket tycker att regeringens politik är bra på det här området.
Herr talman! Jag ber först om ursäkt för att jag inte höll min talartid. Jag räknar med att talmannen låter nåd gå före rätt. Det är möjligt att jag är dum, Hans Karlsson, men jag har svårt att se vad det för skillnad på om läkarna springer om varandra eller i kull varandra, vilket uttryck det nu var som jag använde. Hans Karlssons uttalande tyder ju ändå på att det finns många läkare som springer på sjukhemmen. Om de springer om varandra måste det finnas mer än en. Men socialdemokratisk kritik har ju, som jag sade tidigare, gått ut på att det inte finns några läkare. Jag tycker att det vore ärligare om Hans Karlsson och andra socialdemokrater sade: Vi tycker att det är bättre att vi som sjukvårdspolitiker och riksdagsmän bestämmer. Jag accepterar det; det är en socialistisk grundsyn. Men att man försöker finna vägar att smita ifrån sin socialistiska grundsyn har jag väldigt svårt att acceptera. Jag skäms inte för min grundsyn. Varför skulle Hans Karlsson skämmas för sin? Erkänn att ni socialdemokrater vill ha en så stark politikerstyrning att det inte är Hulda eller tant Ulla på sjukhemmet som skall bestämma vem som skall springa på det sjukhemmet, utan att det är s-märkta landstingspolitiker som skall göra det! Hans Karlsson sade att det inte alls är sedan vi fick den nuvarande regeringen som köerna har minskat. Det är bara att titta på köstatistiken! Där framgår ju vilka beslut som har fattats och vilka effekter dessa har fått. Jag slår mig inte alls för bröstet. Jag är ödmjukt tacksam för de sjuka människornas räkning att vi fick en annan regering 1991. I annat fall hade vi fortfarande haft köerna kvar. Jag slår mig inte för bröstet; jag konstaterar bara att detta är ett faktum. Sedan frågade Hans Karlsson vad jag stöder mig på när det gäller den allmänna uppfattningen om att det behövs förändringar i sjukvården. Jag har en statistisk uppgift här framför mig, som visar att det 1990 var en mycket stor procent, uppemot 60-70 %, som ansåg att det behövdes omfattande förändringar i svensk sjukvård. Detta var innan vi kom med husläkarreformen, den fria etableringen och annat. Nu görs stora förändringar just för att kunna tillmötesgå de önskemål som en mycket stor majoritet av svenska folket gav uttryck för 1990. Detta gör att jag tror att vi är på rätt väg med den svenska sjukvårdens inriktning -- för patienternas bästa.
Herr talman! Jag framhärdar i att påstå att vår sjukvårdspolitik innehåller mer av valfrihet och rättvisa än den som Göte Jonsson står för. Men det är naturligtvis en subjektiv värdering, lika subjektiv från min sida som från Göte Jonssons. Beträffande hur människor ser på hälso och sjukvården hänvisade Göte Jonsson till en undersökning från 1990. Det är möjligt att det vid den tiden gavs sådana uttryck. Men vi kan konstatera att människor 1994 tycker att en socialdemokratisk hälso och sjukvårdspolitik är bra och att de systemskiften som nu genomförs runt om i landet inte är bra. Dessa uppgifter tycker jag talar för sig. Jag vill avsluta det här replikskiftet med att citera ur en tidning. Det har ju Göte Jonsson gjort flitigt. I senaste numret av Landstingsvärlden, skriver moderaten och läkaren Håkan Unnegård från ''Husläkarlagen medför konsekvenser som man inte tagit med i beräkningen. Till dessa hör risk för sämre kvalitet, avskaffat områdesansvar, samarbetet med distriktssköterskorna samt konsekvenser med dataregistering som blir följden av denna lag. - -- En solidarisk sjukvård riskerar alltså att stympas så att kvalitetsfrågor, solidaritetsfrågor och integritet blir lidande. Liksom mycket av det som kommer från folkpartiet är det en katastrof''. Håkan Unnegård slutar med att skriva: ''Alltså anser jag att alla partier som har en gnutta solidaritet och ekonomiskt ansvar bör arbeta för att husläkarlagen rivs upp. Detta har lovat. Vilka fler kan göra det?''
Herr talman! Sjukvårdspolitik och sjukvårdspolitiska beslut är ju faktiskt inte en varannandagsfråga. Jag visade på en mycket omfattande statistik från 1990 som gjordes i perspektivet av 1980-talets misslyckanden. Nu har en hel del gjorts för att förbättra situationen. Då säger Hans Karlsson att det säkert låter annorlunda om vi går ut och frågar i dag och att han har ett visst belägg för det. Har Hans Karlsson tänkt på att det kanske beror på att att vi fick en borgerlig regering som vidtog nödvändiga åtgärder för att komma ur 80-talsproblemen? De enskilda människorna har ju ganska svårt att sätta sig in i om det är landstingspolitikerna, riksdagen eller någon annan som har fattat de övergripande besluten i de sammanhangen, och det respekterar jag. Men det finns också undersökningar gjorda i samband med listningar hos husläkare som visar att en mycket stor procent tycker att det är bra. Hans Karlsson hänvisade till Gävleborg. Jag såg också i det inslaget på TV att en mycket stor procent av läkarna nu är missnöjda med sitt jobb. För drygt två år sedan gjorde Läkarförbundet en liknande undersökning. Då visade det sig att 70 80 % av läkarna i primärvården var missnöjda med jobbet. Så där har inte skett någon förändring. Vad som framkom i de nu aktuella intervjuerna var att vi har fått ett system som vi är på väg att växa in i, men nu skall det kanske ändras igen. Detta var kvintessensen i kritiken. Hans Karlsson sade att han tror att den socialdemokratiska politiken är bäst. Att tycka det må ju vara förunnat Hans Karlsson, andra socialdemokrater och även en och annan specialist som framträder och har en annan uppfattning än jag har. Det är ju detta som är styrkan i demokratin: att vi har olika uppfattningar. Jag menar att vi moderater och övriga regeringspartier har ganska starka fakta bakom oss när vi jämför med problemen på 1980-talet. Vi har vidtagit åtgärder och ser nu att många av problemen är lösta. Samtidigt som jag säger till mina väljare att vi nu har löst en rad problem vill jag säga att en rad problem återstår. Dem skall vi också lösa med förnuft, samtal och konsekvens, så att patientens bästa sätts i centrum. När det gäller valfriheten, Hans Karlsson, står det faktiskt i den socialdemokratiska reservationen att det är politikerna som skall bestämma. Där ser man skillnaden mellan Hans Karlssons syn på valfrihet och min.
Herr talman! Det var en ordentlig bredsida som Göte Jonsson avfyrade mot mig. Först skall jag meddela att vi inte står bakom större delen av Socialdemokraternas motiv för att avslå husläkarpropositionen, utan vi ställer bara upp i sak. Därefter kommer jag till uppgörelserna, där det var fråga om handslag osv. Tycker Göte Jonsson att det har blivit en åtgärdstaxa värd namnet? Har den inneburit, som vi diskuterade, att 20--25 % av inkomsterna för en husläkare kommer från åtgärdstaxan? Jag skulle bli förvånad om det var 1 % -- jag tror att det är mindre. Jag skulle vilja se ett exempel på en enda husläkare i Sverige som använder åtgärdstaxa i dag. Mig veterligt finns det ingen sådan. När det gäller specialistläkarna är jag mycket tacksam mot Göte Jonsson för en sak. Han rentvår min heder när han säger att jag förstör för specialistläkarna och att det nu är fritt fram att höja arvodet, så att det får vara mer än 50 % dyrare att gå till en specialistläkare. Jag är själv specialistläkare, och jag har blivit påhoppad av herr doktor Göran Sjönell -- som har en mängd olika relationer till folkpartiledningen -- för att jag skulle ha drivit den här frågan i egen sak. Men nu har vi svart på vitt att jag förlorar på husläkarreformen, och det tackar jag Göte Jonsson för. Han har rentvått min heder. Till sist vill jag ta upp frågan om vem som bryter avtal. Ni fortsätter ju att bryta avtal. Vi kom i december överens om specialistläkarna, om doktorer i det inre stödområdet osv., och riksdagen fattade ett beslut. Men nu läggs proposition 220 fram, där regeringen går emot det hela. Så här har det fortsatt hela tiden. Det har varit konsekventa avtalsbrott från motpartens sida, och sedan skyller man på Ny demokrati och säger att vi är opålitliga.
Herr talman! Jag vet inte om Leif Bergdahl uppfattar det jag sade som en bredsida mot honom personligen -- det var egentligen inte meningen. Men Leif Bergdahl måste förstå att vi är ganska besvikna. Här har vi vid två viktiga tillfällen varit överens om tagen, först och främst vad gäller husläkarpropositionen. I det sammanhanget gav jag Leif Bergdahl en eloge i kammaren. Jag sade att vi hade givit och tagit och att Leif Bergdahl på ett konstruktivt sätt hade bidragit till att ett bra förslag om husläkarna kunde läggas fram. Vi fattade beslut med bred majoritet. I propositionen och betänkandet ingick att det skulle göras en uppföljning av vissa tillkännagivanden till regeringen. De viktiga delarna i de tillkännagivandena har sedan kommit igen, framför allt i propositionen och betänkandet 1993/94:SoU14 om ersättning till privatpraktiserande läkare. Ny demokrati väckte motioner, och vi gick återigen in i en förhandling. Vi tog och vi gav, och vi var överens om hur åtgärdstaxan skulle hanteras och om en del andra frågor. Vi var överens i kammaren, och beslut fattades. Om Leif Bergdahl då hade varit besviken på oss för att vi inte hade uppfyllt överenskommelsen borde han väl ha haft en reservation till SoU14, men där finns inte en enda reservation från Ny demokrati. Däremot finns det en rad socialdemokratiska reservationer. Jag vill framför allt peka på reservation 9, där Socialdemokraterna skriver: ''Enligt utskottet innebär förslaget om införande av en särskild åtgärdstaxa för husläkare ytterligare svårigheter för sjukvårdshuvudmännen - -.'' Socialdemokraterna reagerade mot åtgärdstaxan, men Ny demokrati accepterade skrivningarna i betänkandet. Det är detta, Leif Bergdahl, som gör att vi är besvikna. Vi hoppas att ni i Ny demokrati, trots detta, i det här läget är beredda att stödja förslaget om husläkare, så att vi sedan kan gå vidare också när det gäller den fria etableringen.
Herr talman! Jag är inte besviken på Göte Jonsson. Han fullgör sitt värv som politiker och som talesman för regeringspartierna. Men innerst inne håller han med mig -- jag är helt övertygad om att Moderaterna inte vill ha husläkare. Vi hade ingen reservation när det gällde åtgärdstaxan i december därför att riksdagen fattade beslut om att den frågan skulle skickas till Könberg har sagt att detta har gjorts. Varför skulle vi reservera oss när vi fick igenom kravet att förslaget om åtgärdstaxa skulle bearbetas? Jag satt med på ett sammanträde i Husläkardelegationen för två tre veckor sedan, och jag frågade om man hade fått åtgärdstaxan för bearbetning. Det hade man inte. Jag blev påhoppad av herr statsminister Bildt i fråga om delpensionen, därför att jag skulle ha brutit avtal och överenskommelser. Vi lät en opartisk jurist, en mycket hedervärd man, gå igenom det här, och det visade sig att det inte fanns något avtal. Vi kan låta KU granska alltihop. Jag kan göra en anmälan, och så får KU avgöra vem som ljuger och vem som talar sanning. Jag är beredd på en sådan granskning, och jag är övertygad om att man kommer fram till det jag har sagt här i dag. Ni har brutit avtalen.
Herr talman! Jag är inte van vid att vi i politiska sammanhang, efter att vi har kommit överens om saker och ting, skall anlita jurister för att kontrollera att det hela håller. Om man vill sysselsätta jurister vore detta ju en ganska specifik uppgift, men vi arbetar inte på det sättet. Det framgår klart av betänkandena vad som gäller. Nu sade Leif Bergdahl själv att åtgärdstaxan har arbetats fram och att Husläkardelegationen har varit inkopplad. Frågan är i varje fall på väg dit. Jag sitter inte i Husläkardelegationen och vet inte vad som behandlas där. Detta är inte att svika avtal. Avtalet är ju knutet till uppgörelsen i betänkandena, och det är det viktiga i det här sammanhanget. När det gäller specialistläkartaxan och taket för dessa läkares krav i fråga om egenavgiften, ställde jag en fråga till Leif Bergdahl och Hans Karlsson, om de i konsekvens med att riva upp husläkarförslaget också skall riva upp det lagstadgade tak som riksdagen har beslutat i fråga om specialistläkartaxan, som är relaterad till husläkartaxan. Detta är nämligen oklart. Jag har inte fått något besked, vare sig från Leif Bergdahl eller från Hans Karlsson. Jag skulle kunna tänka mig att ni har olika uppfattningar om själva konsekvensen av det beslut som ni kanske är överens om att fatta.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

Att lägga nya uppgifter på en organisation som man vill avskaffa -- det är en politik som jag inte förstår. Det måste ju ändå strida mot mycket av ett partis vilja, sinne och kärna! Så säger Harriet Colliander att det blir centralstyrt när vi i Sveriges riksdag fattar beslut om att införa husläkare. Då är frågan, Harriet Colliander: Varför fattade vi det beslutet? Jo, för att lagfästa patientens valfrihet. Det var motivet. Och för att lagfästa läkarnas och vårdgivarnas valfrihet när det gäller etablering. Harriet Colliander vill ha ett försäkringssystem. På den punkten delar jag hennes uppfattning -- ett försäkringssystem skulle vara bra för sjukvården. Men skall inte ett beslut om ett framtida försäkringssystem fattas centralt? Vill vi ha ett försäkringssystem måste vi ju verkligen fatta centrala beslut som inkräktar på landstingens valfrihet! Harriet Colliander sade att husläkarna inte passar i glesbygd. Det är ju i glesbygd som husläkarsystemet passar väldigt bra enligt vad som har visat sig; där har man nu kunnat besätta tjänster som det inte gick att besätta tidigare. Harriet Colliander sade också att landstingen inte får bestämma. Nej, det får de inte. Jag trodde inte att Harriet Colliander hade någonting emot att de landsting hon vill avskaffa fick sin bestämmanderätt litet inskränkt -- det är riktigt att de får de. Harriet Colliander sade vidare att patienterna inte får bestämma. Det är ju det de får! De får en lagstadgad rätt att bestämma. Och om de inte vill lista sig kan de anmäla det; de kan gå till en privatpraktiserande läkare. Läkarna får också ökad möjlighet att bestämma, vilket de inte får om Harriet Colliander vid dagens omröstning stöder den socialistiska sjukvårdspolitiken. Det är då som de landsting som Harriet Colliander vill avskaffa också får bestämmanderätten över läkarna. Jag tycker att detta är ett mycket märkligt sätt att agera, och jag vill vädja till Harriet Colliander att tänka över situationen och låta förnuftet segra i omröstningen.

Herr talman! Det hjälper inte, Harriet Colliander, att man ställer sig upp och säger: Jag hävdar att det här är negativt för valfriheten. Då måste Harriet Colliander som ordförande i Ny demokrati lägga fram bevis för detta. Men det kan inte Harriet Colliander göra. Vad Harriet Colliander däremot gör är att hon tar ett steg åt vänster. Och det är ingen liten tur hon gör, utan det är ett rejält steg åt vänster hon tar. Vad man gör är att man på nytt inför landstingsmonopolet i primärvården, på nytt låter landstingen bestämma ersättningsnivåerna och på nytt låter landstingen diktera vilken läkare patienterna skall gå till. Harriet Colliander och Ny demokrati har skrivit under de motiv som Socialdemokraterna har framfört. Just de tänkesätten var orsaken till de problem vi hade i svensk sjukvård under 1980-talet. Ni är på väg in i en sjukvårdspolitik som -- det är historiskt belagt -- misslyckades under 1980-talet, därför att den var för centralstyrd och för monopolistisk. Och med centralstyrd menar jag politikerstyrd. Om ni bara hade tagit kontakt med oss hade allt varit gott och väl, sade Harriet Colliander. Men, snälla Harriet Colliander, vi har ju suttit och förhandlat vid behandlingen av varje proposition. Och vi har kommit överens! Vad mer begär Harriet Colliander?

Herr talman! Riksdagen skall i dag bl.a. ta ställning till om husläkarlagen skall upphävas eller inte. En nej-koalition bestående av ny och socialdemokrater samt vänsterpartister har lagt förslaget om ett avskaffande på vårt bord. Hans Karlsson sammanfattade mycket skickligt innehållet i det yrkandet för någon timme sedan när han konstaterade att om man rösta för det förslaget tar man första steget tillbaka mot att landstingen åter får planera och besluta om all sjukvård. Det har utretts mycket väl, tycker jag, av Göte Jonsson i replikskiftena med Harriet Colliander. Herr talman! Först skulle jag vilja säga några ord om den allmänna utvecklingen av socialpolitiken och välfärdspolitiken. Jag tänkte då anknyta till Bo Holmbergs inlägg, där han gjorde ett försök att göra ett bokslut över vad den borgerliga regeringen har åstadkommit. Han gjorde det under tre rubriker: vad som har hänt med de sämst ställda, vad som har hänt med socialförsäkringarnas standardtrygghet och vad som hänt i fråga om valfrihet och konkurrens inom ramen för välfärdspolitiken. På en av dessa punkter var han uppenbarligen mycket nöjd med regeringen och vad som har gjorts. Det rörde närmast det ansvarsområde som i första hand jag har, nämligen socialförsäkringsområdet. Men det hade naturligtvis varit honom främmande att ge ett sådant beröm -- det var vad det egentligen var -- alldeles oreserverat. I stället gick han en omväg runt det genom att påstå att regeringen hade hotat med någonting helt annat men att den nu hade gjort någonting bra. Att bara konstatera att det var bra hade väl varit att gå alldeles för långt! När det sedan gäller frågan om valfriheten tycker jag att delar av hans beskrivning stämmer. Det stämmer att vi har infört valfrihet för de offentligfinansierade sociala tjänsterna. Det är i dag oerhört mycket mera valfrihet för den stora och viktiga del av svenskt samhällsliv som rör offentligfinansierade tjänster inom skola, vård, omsorg, etc. På den punkten har regeringen genomfört vad som utlovades och tagit rejäla steg i riktning mot en valfrihetsrevolution. Skillnaden är förstås bara den att Bo Holmberg inte tycker om den riktningen. Han säger visserligen att han är för valfrihet, men han blir nästan upprörd om någon skulle antyda att svenska socialdemokrater är litet tveksamma i sin hållning till valfriheten. Bakgrunden till denna tveksamhet har möjligen att göra med era gärningar. På den punkten är det bara att följa skriften; man känner er genom era gärningar. Socialdemokraterna har med några få undantag gång på gång gått emot reformer för att öka vanliga människors valfrihet. Herr talman! De som har det bra ställt i ett samhälle har alltid haft en valfrihet. Överklassen har alltid haft tillgång till husläkare. Överklassen har alltid haft möjlighet att välja skola. Det regeringen gör genom införandet av skolpengen och av ett husläkarsystem är att utsträcka denna möjlighet till att omfatta alla människor. Då börjar ni att tala om köp-och-sälj, trots att det i husläkarsystemet är precis samma ekonomiska villkor för den offentliga och den privata verksamheten. Ni försöker ge sken av att det är plånboken som styr, om vanliga människor får bestämma vart de vill gå. Om man inför skolpeng för att se till att fler människor än de som är barn till välbeställda föräldrar skall ha möjlighet att välja tycker ni att det ökar segregationen. Vi säger att det minskar segregationen. På den punkten finns det alltså en mycket klar skillnad mellan exempelvis socialliberalismen och socialdemokratin. Vi är för ökad valfrihet för s.k. vanligt folk. Ni är för valfrihet för landstingen och kommunerna. Den fråga som vi skall diskutera i dag skall vi diskutera i valrörelsen i höst, och väljarna skall förstås få fälla utslaget när det gäller vilken modell vi skall ha. Den tredje punkten som Bo Holmberg tog upp när han skulle göra bokslut över den nuvarande regeringen var frågan om de sämst ställda. På den punkten är vi kanske inte så överens om bilden och historieskrivningen. När Bo Holmberg försöker göra detta bokslut finns ordet operationsköer -- där gamla och sjuka väntar -- inte med i bilden av vad som har hänt med de sämst ställda. Det som har hänt med de handikappade genom regeringens och framför allt Bengt Westerbergs förslag om en ny handikapplag finns inte med i bilden av vad som har hänt med de sämst ställda under den period som bokslutet omfattar. Vad har hänt med de pensionärer som har de lägsta inkomsterna när vi har förstärkt KBT? Behovet av särskilda insatser på socialbidragsnivå har minskat kraftigt under den nuvarande regeringens tid. Detta finns inte heller med i Bo Holmbergs bokslut. Regeringen lade nyligen fram ett förslag om en stor psykiatrireform som jag har haft glädjen att föreslå för regeringen. Den handlar verkligen om några av de mest bortglömda. Jag tror inte ens att det förslaget fanns med i bokslutet. Nästa gång Bo Holmberg skall göra detta bokslut finns det några punkter som han kan ta med. Då får vi se hur det ser ut. Jag har full förståelse för att han inte vill nämna dessa områden. Det innebär ju betydande framgångar för regeringspolitiken. Herr talman! Jag skall gå över till frågan om husläkarna. Vi har nu hört företrädare för Socialdemokraterna, Ny demokrati och Vänsterpartiet utveckla varför det är så bra att avskaffa husläkarlagen. Vad man än säger om den redogörelsen förefaller motiven inte att sammanfalla med varandra. Nu har det tydligen gått så långt att Ny demokratis nyblivna partiledare har kommit på att de ord som står i betänkandet -- som Leif Bergdahl har skrivit under -- inte gäller. Om debatten fortsätter är det möjligt att vi kan komma till en punkt då inte heller själva att-satsen gäller. I så fall har debatten haft en del gott med sig. Jag vill nämna några ord om bakgrunden till husläkarreformen. I flera undersökningar som gjordes under 1980-talet konstaterades det att mycket fungerade väl i svensk sjukvård. Det fanns dock ett stort antal brister som borde rättas till. Bl.a. i den rapport som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle beställde av utländska forskare häromåret framhölls det att Sverige hade en svagt utvecklad allmänläkarvård. Riksdagen beslöt den 27 maj i fjol att ett husläkarsystem skulle införas i Sverige. Införandet skulle äga rum under två år -- 1994 och 1995. Genom riksdagens beslut fastställdes de övergripande riktlinjerna för husläkarverksamheten. Landstingen gavs en stor möjlighet att påverka utformningen av husläkarsystemet. Det gällde bl.a. sådana saker som vad åtagandet skulle omfatta utöver ett minimiåtagande, ersättningens storlek och hur listningen skulle gå till. Socialdemokraterna gång på gång påstår är en detaljreglering eller en centralstyrning -- var några fundamentala principer. Det handlade om rätten för varje svensk att välja en egen husläkare, rätten för läkare med rätt utbildning att fritt etablera sig och konkurrera om patienterna samt att konkurrensneutralitet skulle råda mellan olika driftsformer. Det är egentligen den detaljreglering som husläkarlagen innebär. Därför handlar dagens votering om ifall dessa principer i framtiden skall gälla i hela vårt land eller inte. Svårare än så är det inte. Flertalet landsting har förstås fattat beslut om att införa ett husläkarsystem. Intresset hos allmänheten förefaller vara stort. Mer än 70 % har aktivt anmält sig. Endast 1 % har avstått från att välja husläkare, vilket man enligt lag har rätt att göra. SCB gjorde nyligen en undersökning som har åberopats av flera här. Man frågade människor vad de tyckte om husläkarreformen. 14--15 % tyckte att den var mycket angelägen. Ytterligare en stor grupp tyckte att det var en positiv reform men inte lika angelägen. Sammantaget över 60 % var för reformen. Det är faktiskt samma undersökning som Hans Karlsson redovisade för någon halvtimme sedan. Den som vill kan titta på den och se om det är jag eller Hans Karlsson som har rätt. Valfriheten i den svenska husläkarreformen är mycket stor, både vid en internationell jämförelse och vid en jämförelse med hur det tidigare har varit i vårt land. Under senare tid har vi hört i debatten -- bl.a. av den socialdemokratiske sjukvårdstalesmannen Bengt Holgersson -- att detta med husläkare är stalinism. Jag känner Bengt Holgersson sedan länge. Vi har träffats, samarbetat och ibland motarbetat varandra i Landstingsförbundet under många år. Jag undrade litet över var han hade fått detta ifrån, men i dag har det avslöjats. Leif Bergdahl har nu berättat att han tror att det är han som har inspirerat Bengt Holgersson till analysen att möjligheten att fritt välja husläkare, däribland privata husläkare, är stalinism. Uttalandet säger väl en del om herrarnas kunskaper om Sovjetstaten och stalinismen och ungefär lika mycket om deras kunskaper om husläkarsystemet. I husläkarsystemet har den enskilde rätt att välja en egen husläkare och byta denne när han eller hon vill. Dessutom har man rätt att avstå. Man har rätt att besöka övriga specialistläkare. Jag vill dock påpeka att reformen i första hand syftar till att erbjuda patienten en kontinuitet i läkarkontakten. Riksdagens husläkarbeslut innebär också att distriktssköterskor får möjlighet att skriva ut läkemedel. Detta är ett resultat av en försöksverksamhet i Jämtland. Vi går nu vidare på den punkten och ser till att den möjligheten vidgas för distriktssköterskorna. I de landsting som har infört husläkarsystemet har läkartillgången blivit bättre, och i stort sett har man för första gången lyckats få läkare till områden där det tidigare har varit mycket svårt eller omöjligt att få en fast verksam läkare -- detta trots att man tidigare har försökt med både etableringsbegränsningar och lockrop av olika slag. Husläkardelegationen anser att systemet redan har infriat det högt ställda målet att göra allmänläkaryrket mer lockande. Samtliga landsting har uppgivit att man har tillräckligt med läkare för att tillgodose befolkningens behov av husläkare. Ett av de steg som togs på vägen till riksdagens beslut var att Sveriges läkarförbund, när man grubblade över varför så många hoppade av distriktsläkaryrket, kom fram till att man skulle rekommendera ett husläkarsystem. Det systemet ligger mycket nära det som riksdagen har fattat beslut om. Skillnaden är möjligen att läkarförbundet hade velat ha avsevärt fler regler som var fastställda på riksplanet och mycket färre på landstingsplanet. Det visar den kritik som riktas från det hållet. Förslagen ligger mycket nära varandra när det gäller de övriga ingredienserna i dem. Det är också intressant att notera att Husläkardelegationen framhåller att den enskilde medborgarens ställning har stärkts inom sjukvårdssystemet genom den valfrihet som husläkarreformen och möjligheterna för den enskilde att byta husläkare innebär. I de diskussioner som regeringspartierna hade i fjol med Ny demokrati i socialutskottet, när husläkarsystemet infördes, kom man överens om några saker på grundval av förslag från Ny demokratis sida. Man kom överens om att en åtgärdstaxa skulle införas, att generösa dispensregler för läkare med annan specialistkompetens skulle gälla så att de skulle kunna bli husläkare samt att patientavgiften skulle vara högst 50 % högre vid besök hos övriga specialistläkare. Vad har då hänt på dessa punkter? Frågan har redan varit föremål för en viss diskussion här i salen. Ny demokratis del av den diskussionen har varit ganska förvirrad, medan Göte Jonssons inlägg på den här punkten har varit mycket klargörande. De olika delarna av överenskommelsen har förstås uppfyllts av regeringspartierna. Vi kan ta dem steg för steg. Det har införts generösa dispensmöjligheter som har kunnat användas av ca 700 läkare som har en annan specialitet. Dispensmöjligheterna har möjligen varit för generösa, om man skall tro Husläkardelegationens ställningstagande häromveckan. Man konstaterade att det kanske räcker nu. Vi kan diskutera om det var lagom eller inte, men man kan knappast påstå att regeringen inte har uppfyllt den delen. Det har införts en spärr på 50 % för övriga specialister. Därutöver har regeringen i propositionen om etableringsfrihet för övriga specialister, som riksdagen behandlade i december, skrivit in att för läkare som etablerar sig därefter är gränsen 75 %. Man kan förstås diskutera om det var klokt eller inte. Det som är intressant för dagens diskussion är att Ny demokrati och Leif Bergdahl godkände detta i denna kammare i december. Det ena av de två exemplen på att regeringen inte skulle ha uppfyllt vad man från regeringspartierna har kommit överens om i socialutskottet har Leif Bergdahl -- utan att jag har kontrollerat det förmodar jag att det gäller även Harriet Colliander m.fl. nydemokrater -- röstat för bara för några månader sedan. Det tredje exemplet gäller åtgärdstaxan. Man kan naturligtvis alltid diskutera hur en sådan skall se ut. Efter riksdagens beslut i maj i fjol har regeringen återkommit till riksdagen och redovisat hur en sådan taxa borde se ut, i samma proposition som jag nyss åberopade. I det sammanhanget har regeringen skrivit följande på mitt förslag: ''Ett begränsat antal åtgärder, inledningsvis ett femtontal bör ersättas enligt särskild taxa.'' Utskottet och riksdagen gjorde i december i fjol inga invändningar mot denna uppläggning. Man avrundade med att det bör ankomma på regeringen att efter samtal med Riksförsäkringsverket, Läkarförbund fastställa vilka åtgärder det skall gälla. Jag har gjort det, Leif Bergdahl. Det är inte alls så att taxan är på väg att tryckas. Den har tryckts för länge sedan. Efter riksdagsbeslutet i december i fjol har vi genomfört detta. Hur många åtgärder innehåller den åtgärdstaxa som riksdagen inklusive Leif Bergdahl och Harriet Colliander har godkänt skall innehålla ett femtontal? Den innehåller 15 åtgärder. Det är möjligt att det skulle ha kunnat vara 14, 17 eller 22 i stället. Men det är en sällsynt usel grund för att hoppa av från en uppgörelse och t.o.m. nästan skryta om det. Detta har skett i svensk politik under de senaste månaderna. Göte Jonsson har övertygande visat hur ett ställningstagande från Ny demokratis sida i dag till förmån för Socialdemokraternas yrkande om återinförandet av landstingens veto över privat husläkaretablering strider mot Ny demokratis valprogram. Jag har nu visat att de undanflykter och skenmanövrar som Leif Bergdahl har ägnat sig åt i den här frågan den senaste månaden inte har något fog. Ingen kan hindra någon ledamot i den här församlingen att rösta emot sina väljare och emot de uppgörelser man har ingått. Men det är inte speciellt bra för svensk politik. Leif Bergdahl var också inblandad i frågan om delpensionen, som redan har nämnts i denna debatt. Vad som har hänt är att Leif Bergdahl på en presskonferens har skrutit med att han har hoppat av från en uppgörelse som han har träffat och som han för knappt ett år sedan berömde i denna kammare. När journalisterna frågade varför han har hoppat av hittade han på några undanflykter. Man kan bara gå tillbaka till riksdagsprotokollet och kontrollera punkt efter punkt. Man kan framför allt konstatera att i december i fjol godkände Leif Bergdahl det här. Den omröstning som vi skall ha om en liten stund gäller om det skall vara individens frihet och läkarnas frihet, i den mån de har rätt utbildning och kan få patienter, som skall gälla eller landstingens frihet. Var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står i den frågan är uppenbart sedan gammalt. Jag har inget klander att rikta mot dem på den punkten. Däremot kanske man skall fundera över om man verkligen skall lägga fram motioner år efter år för att riva upp systemet eller om man skall acceptera riksdagsbeslut och inte trassla till fullföljandet. Det får Bo Holmberg, Hans Karlsson m.fl. tala med personalen inom vården om. Däremot är det litet svårt att se på vilket sätt nydemokraterna har förberett sina väljare för detta, men det är en sak som får stå för dem. Vi skall rösta om huruvida vi skall ge ytterligare 195 miljoner till sjukvården eller inte. Socialdemokrater, vänsterpartister och nydemokrater går emot förslaget. Om de vinner finns det risk för att sjukvården kommer att få 195 Herr talman! I höstens val ställs de borgerliga partiernas arbete för att öka valfriheten för medborgarna i den offentligt finansierade välfärden mot Socialdemokraternas kategoriska motstånd mot bl.a. skolpeng och mot rätten att välja husläkare. I valet får därmed medborgarna avgörandet i sin hand om valfriheten skall öka eller minska i vårt land.

Herr talman! Jag vill börja med att hålla med Bo Könberg om att det är olyckligt med snabba kast inom sjukvården. Det kan uppstå en frustration hos de människor som arbetar inom sjukvården. Samtidigt måste man fråga sig om inte ansvaret därvidlag faller tillbaka på regeringen och Bo Könberg i första hand. Från socialdemokratiskt håll var vi faktiskt beredda att försöka träffa en bred uppgörelse om hur husläkarfrågan skulle lösas. Det var inte möjligt. Vi kunde inte få med några av våra krav. Det var en annan inriktning av politiken som skulle vara vägledande. Det kunde vi naturligtvis inte ställa upp på. När det gäller bevekelsegrunderna för husläkarlagen pekade Bo Könberg på en undersökning som visade att vi hade en mycket svag utveckling av allmänläkarnivån. Detta var inget nytt som framkom. Det visste vi sedan tidigare. Det pågick ett arbete runt om i Sveriges landsting för att styra över resurser från den slutna vården till primärvården långt innan husläkarlagen var ett faktum. I det avseendet slog husläkarlagen in öppna dörrar. Avslutningsvis vill jag kommentera en annan del av Bo Könbergs anförande. Det gäller redovisningen av dessa överläggningar och förhandlingar mellan nydemokrater och regeringen. Jag tycker för min del att det var mycket avslöjande och upplysande. Att den typen av överläggningar och förhandlingar har förekommit har oftast förnekats. Vi har nu fått svart på vitt att det har varit fråga om många förhandlingar, överläggningar och avtalsöverenskommelser mellan regeringen, Ny demokrati, Folkpartiets socialdepartement m.fl.
Herr talman! Hans Karlsson säger att Socialdemokraterna var beredda att träffa en bred uppgörelse om husläkarna. Som kammaren vet är jag en anhängare av breda uppgörelser i stora samhällsfrågor. Jag försöker få sådana på en mängd olika områden. Jag är glad varje gång det går att etablera en samsyn om ett bra förändringsarbete. Eftersom Hans Karlsson var med vid en del av överläggningarna känner han till problemet med att socialdemokratin inte var beredd att göra minsta lilla avvikelse från kravet på att landstingen skulle ha vetorätt mot privata etableringar. På en mängd andra punkter resonerade vi oss samman. Både Bo Holmberg och jag beskrev efteråt samtalen som goda och bra på alla sätt, utom när det gäller den här punkten. I Landstingsförbundet hade partierna sommaren innan varit överens om att man skulle ha ett husläkarsystem/familjeläkarsystem i Sverige. Alla partier som är representerade där var överens, möjligen med undantag av Vänsterpartiet. När Hans Karlsson säger att Socialdemokraterna var beredda att träffa en bred uppgörelse menar han en bred uppgörelse på partiets egna villkor. Sådant förekommer ofta i politiken. Det är inte alltid det kan leda fram till någonting, eftersom man måste komma överens med någon annan. Det är ingen hemlighet, Hans Karlsson, att det i riksdagens socialutskott har förts samtal och överläggningar om husläkarfrågan och etableringsfriheten. Det har beskrivits i talarstolen i båda dessa ärenden. Det har påmints om det i dag. I dag har en part i de samtalen, nämligen Ny demokrati, slagit sig samman med Hans Karlsson och hans partivänner och vänsterpartisterna. Konstigare än så är det inte.
Herr talman! Det är inte alltid så lätt att göra en historiebeskrivning. Det vi sade nej till, Bo Könberg, och som kanske förstörde möjligheterna att komma någonstans med en bred uppgörelse på det här området var regeringssidans villkor på en helt fri etablering. Det kunde vi naturligtvis inte ställa upp på. Hur husläkarlagen uppfattas är en fråga som väljarna skall få avgöra i höst. Jag ser fram mot det med mycket stor tillförsikt, inte minst med tanke på alla de rapporter som kommer från olika delar av landet, de besvärligheter, byråkratier osv. som uppstår i köldvattnet på husläkarlagen. Jag läste i dagens DN att man i Gävleborg gjort en undersökning där en kommentar från många läkare var: Allt var toppen hos oss tills husläkarreformen kom och förstörde mycket av det vi hade byggt upp. Det kan möjligtvis vara ett inlägg från en part i sammanhanget, men faktum är att det stämmer väl överens med många reaktioner som jag fått runt om i landet från både personal och patienter.
Herr talman! Om ord skall betyda någonting får Hans Karlsson vara litet varsammare med dem. Att säga att man från socialdemokratiskt håll som enda synpunkt hade att det inte fick vara en totalt fri etablering kommer förstås att vilseleda framtidens historieforskare, om de inte söker någon annan källa. Vi diskuterade i samband med husläkarlagen ett antal olika krav. Det finns ingen total etableringsfrihet. Man måste uppfylla vissa utbildningsvillkor. Annars måste man ge dispens, reglera och tala om vad som egentligen gäller. Man måste ha en viss mängd patienter. Man skall ersättas på ett visst sätt, som i huvudsak handlar om ersättning per patient. Det finns krav på samverkan, jour etc. Om ordet total skall betyda någonting skall Hans Karlsson vara litet mera varsam med det.
Herr talman! Jag vill gärna till Bo Könberg ge ett erkännande för att Folkpartiet står upp för den generella välfärdspolitiken och standardtryggheten i försäkringarna. Det hoppas jag också framgick av mitt anförande mycket klart och tydligt. Jag försökte också vara tydlig och säga att det finns olika vägar att ge valfrihet för de enskilda. Jag kritiserade regeringen för att man inför skolpeng och överkompenserar privata skolor, vilket leder till segregation. Jag kritiserar regeringen för att man inför etableringsfrihet och husläkarlag som leder till sämre och dyrare vård i förlängningen. Jag kommer att kunna leda i bevis att detta får de nackdelarna. Då handlar det inte om att vi är emot valfrihet, utan det innebär att vi definierar valfrihet på olika sätt. Jag är angelägen om att få fram det. Så några kommentarer till husläkarförslaget. Bo Könberg säger att det är en ohelig allians när Ny demokrati nu skall stödja ett socialdemokratiskt förslag. Men det är tydligen en helig allians när Ny demokrati stöder regeringen. Även om kds fick en viss gloria kan man väl inte säga att välsignelsen och heligheten finns där när Ny demokrati stöder regeringen. Däremot är det fruktansvärt oheligt om Ny demokrati av sakskäl någon gång skulle råka stödja socialdemokraterna. Jag vänder mig mot detta sätt att se på det hela. Vi anser att husläkarförslaget kom 10--15 år för sent. Det river sönder primärvården och det man är på väg att bygga ut. Vi anser att vi fick stöd av hela Sjukvårdssverige på denna punkt, inklusive en majoritet i Landstingsförbundet och Läkarförbundet. Jag har inte mött någon människa i detta land som har klagat på sitt förhållande till vårdcentralen, möjligheten att gå dit med sina barn och få välja. Man kunde därtill välja att gå till ett sjukhus eller en specialist. Man måste väl också, Bo Könberg, orka ha mer än en målsättning i huvudet samtidigt. Valfrihet är ett mål, men det är också ett mål att ha befolkningsansvaret inom primärvården, att se till att det finns mer än läkare där, att upprätthålla folkhälsopolitik, att ha ett samverkansarbete så att läkarna kan tala med barn och på ett bra sätt klara vården. Det är också mål. Väger man samman allt, menar vi att allt talar för att inte införa den här reformen. Bo Könberg och andra har lyckats rätt bra. Det fanns ju husläkare på gång i 17 landsting.
Herr talman! Husläkare skulle ha varit bra för 10-- 15 år sedan, sade socialutskottets ordförande just nu. Då är vi tillbaka på 1979, om jag räknat rätt i huvudet. Då röstade Bo Holmbergs alla partivänner i riksdagen mot att införa husläkare. Om de gjorde det därför att de då ansåg att det hade varit bra för 15 år sedan eller att det skulle komma att vara bra om 15 år erinrar mig inte. Men det var i alla fall inte bra då, precis som det inte är bra nu heller. Bo Holmberg säger att vi är överens om valfrihet men att vi vill gå olika vägar för att nå dit. Jag tror inte att det hos svenska folket underlättar förståelsen för och insikten om innehållet i de olika vägarna, om vi försköker sätta samma etikett på dem och använda samma ord. Jag kan förstå att Bo Holmberg gärna vill använda ordet valfrihet även om det som inte är valfrihet. I och för sig kan man kalla saker vad man vill, men ibland krånglar det till möjligheten att föra ett rationellt samtal. Därför skulle jag föreslå Bo Holmberg i all vänlighet att inte kalla det för valfrihet som inte är valfrihet. Det blir kanske litet lättare att diskutera sammanvägningar mellan olika mål här i livet och vilka värden de kan ha. Bo Holmberg skall också visa att etableringsfrihet för husläkare, dvs. att de skall kunna konkurrera med av landstingen anställda läkare och välja om de skall fortsätta att arbeta för landstinget eller bli privata, blir sämre. Jag ser fram emot en diskussion om det. Bo Holmberg gör ett nummer av att jag skulle ha talat om en ohelig allians om det som just nu händer i denna sal. Det är möjligt att jag använde det uttrycket, men jag talade kanske mer om en nejkoalition. Jag skall gärna använda uttrycket ohelig allians. Däremot har jag naturligtvis aldrig använt uttrycket helig allians om några uppgörelser mellan regeringen och Ny demokrati. Men om vi nu ändå skall diskutera detta vill jag säga att det väl inte är så svårt för en erfaren politiker som Bo Holmberg att förstå att det är en viss skillnad vad gäller politisk heder och annat om partier som strävar åt samma håll gör upp om att resa en bit på vägen tillsammans. I det här fallet gäller det Ny demokrati, som vill avskaffa alla landsting och bara ha privatsjukvård i landet, som gör upp med dem som vill ha en viss -- inte total -- etableringsfrihet. Det är en skillnad mellan en sådan uppgörelse och en uppgörelse mellan parter som tycker helt olika. Det är därför, Bo Holmberg, som uttrycket ohelig allians har kommit in i språkbruket.
Herr talman! Bo Könberg är säkert också beläst i statsvetenskap och politisk idéhistoria och vet att begreppet valfrihet faktiskt inte föddes med den här generationen politiker. Ordet valfrihet kom efter franska revolutionen och har varit ett klassiskt begrepp i utvecklingen av de moderna demokratierna. Bo Könberg vet säkert också att förhållningssättet från de olika politiska ideologierna till begreppet valfrihet skiftar. Socialdemokratin litar på demokratin och vill demokrativägen åstadkomma valfrihet. De konservativa har mer sett på valfriheten för marknaden, inte samhället och demokratin. Jag vill gärna hävda att varken Bo Könberg eller jag kan säga att vi vet den absoluta sanningen på vad som är den rätta valfriheten. Det är en värderingsfråga. Jag gör lika stora anspråk som sjukvårdsministern på att ha rätt. Ingen av oss kan säga att vi kan spela en domarroll i det avseendet. Bo Könberg skall absolut inte säga att vi vill ge valfrihet åt landstingen och kommunerna. Då kunde jag lika gärna säga att Bo Könberg vill ge en näringspolitisk valfrihet, nämligen att etablera vårdbolag. Det är samma demagogi. Vi vill garantera den enskilde valfrihet. Jag vill påstå att jag hade större valfrihet före husläkarreformen än efter. Då kunde jag gå till vilken vårdcentral som helst, till vilken specialist som helst, till vilket sjukhus som helst. Nu dimper det ner ett papper i brevlådan som man skall anteckna sig på. Antecknar man sig inte, förs man på en läkare. Det finns familjer som har tre läkare men som inte bett någon av dem. Det var helt onödigt att krångla till det. Vi hade kunnat sätta oss ner och diskutera igenom en valfrihet för den enskilde medborgaren utan att bygga upp en centralstyrning kring det hela, som dessutom leder till ökade kostnader för sjukvården och till en risk för att det fina som finns inom primärvården slås sönder. För 50 år sedan, Bo Könberg, beslutade riksdagen att ge ett nationellt stöd för att alla barn och mödrar skulle få en god hälsovård. 50 år efteråt tas detta nationella stöd bort från mödrahälsovården och barnhälsovården. Det finns inte längre någonting sådant. Det skall vara en frivillig överenskommelse mellan den enskilde husläkaren och landstinget. Det är genom en godtycklig överenskommelse som våra barn och våra mödrar skall garanteras mödraoch barnhälsovård. Det reagerar vi emot.
Herr talman! Det allra sista gjorde mig kanske mest bekymrad, om det hade varit sant rent innehållsmässigt. Men eftersom det inte är sant, gjorde det mig mer bekymrad att Sveriges riksdags socialutskotts ordförande har så bristande insikter i en del av en verksamhet som han är satt att ha ansvar för. I samband med husläkarlagen har det naturligtvis inte skett några förändringar på den här punkten. Det är klart att om man har den verklighetsbild som Bo Holmberg har -- och jag utgår ifrån att han verkligen har den, eftersom jag känner honom som en hederlig person -- så tror han väl att det är så. Med den verklighetsbilden är det inte så konstigt att han är emot husläkarna. Då har han väl en likartad verklighetsbild när det gäller en rad andra områden som har anknytning till den här frågan. Jag skulle ha påstått att det fanns någon absolut sanning om valfriheten. Det finns det förvisso inte. Jag gör mycket sällan, om ens någonsin, anspråk på att känna till några absoluta sanningar. Det jag försökte att resonera om var konkreta frågor. Är det så -- jag ställer frågan retoriskt, eftersom Bo Holmberg inte har rätt till någon ytterligare replik, men vi kan kanske återkomma -- att man har mer valfrihet eller inte om privata husläkare kan förbjudas av landstinget? Är det så, att det blir mer valfrihet om skolpengen dras in och bara de föräldrar som har någorlunda hyggligt ställt kan skicka sina barn till privata skolor? Detta skall det föras en ordentlig debatt om i valrörelsen mellan oss och socialdemokratin. Jag skulle tro, Bo Holmberg, att flertalet av svenska folket har en uppfattning om vad valfrihet innebär som ligger närmare min, utan att jag kan påstå att det är någon absolut sanning.
Herr talman! Jag skall inte bemöta alla de anklagelser som Bo Könberg kom med. Det mesta står att läsa i protokollet som kommer i morgon. Jag skulle bara vilja ta upp detta med delpensionen. Det gjordes en utredning om delpensionen och hur det hela hade gått till. Det var en mycket hedervärd jurist, som tidigare arbetade i konstitutionsutskottet och som kunde dessa saker, som gjorde denna genomgång. Utredningen visade entydigt att det inte fanns någon överenskommelse. När det gäller åtgärdstaxan beslutade riksdagen i december om att frågan skulle handläggas av Husläkardelegationen. Bo Könberg sade själv att den skickades i väg för tryckning. Nu säger Bo Könberg att frågan om åtgärdstaxan har överlämnats till Husläkardelegationen. Jag deltog i ett sammanträde för ungefär tre veckor sedan. Jag frågade specifikt om detta, och då hade frågan ännu inte kommit till Husläkardelegationen. Det är i så fall någonting som har hänt efter det senaste sammanträdet. Detta är frågor som vi naturligtvis har olika uppfattningar om. Det finns ju organ som kan granska om regeringen följer riksdagens beslut. Jag kan skicka över alltihop för granskning av konstitutionsutskottet. Jag väntar med spänning på den rapporten. Det finns en bok som används som kurslitteratur vid universitetet. Den heter Hur man ljuger med statistik. Det är en mycket bra bok. Det finns inte någon bok som heter Hur man ljuger med politik, men Bo Könberg skulle med de exempel som han tar upp kunna författa en sådan bok.
Herr talman! Om det fanns en sådan bok, skulle man kunna ta med Leif Bergdahls inlägg ganska ograverade. Leif Bergdahl sade att han inte vill bemöta alla anklagelser. Jag ställde ett par frågor till honom, nämligen: Är det så, eller är det inte så, att Leif Bergdahl och övriga ledamöter i Ny demokrati i december i fjol röstade för förslagen i det betänkande som sedan dess har tryckts? Har Leif Bergdahl röstat för att nyetablerade privatläkare kan få ta upp till 75 % mer i betalt än husläkare? Har Leif Bergdahl röstat för förslagen i ett utskottsbetänkande som var grundat på en proposition, där det står att det inledningsvis är fråga om ett femtontal åtgärder? Det vore kanske bra om Leif Bergdahl i stället för att tala om sitt förflutna när det gäller delpensionen -- det diskuterar jag gärna med honom -- svarade på frågorna.
Herr talman! Av två onda ting har vi varit tvungna att välja det minst onda, dvs. 75 % extra avgift för besök hos nyetablerade specialister. Det andra värre onda var att vi ville undvika att privatläkarna hamnar i klorna på sin värste konkurrent, landstinget. I denna proposition ingick även vissa bestämmelser för specialistläkare i glesbygd. Detta fattade riksdagen beslut om. I proposition 220, som jag skrev en motion i anslutning till i går, går Bo Könberg själv ifrån det beslut som riksdagen har fattat. Han föreslår i stället att en av dessa delåtgärder inte skall effektueras av regeringen. Vem är det som bryter överenskommelser?
Herr talman! Leif Bergdahl svarade faktiskt på den ena frågan. Han bekräftade att man hade röstat för de 75 procenten. Han anförde argument, och det är fullt tillåtet. Vi får alla göra avvägningar då och då i livet. Men han bekräftade ett av de två argument som har använts av Ny demokrati för att skyla över, nämligen att flertalet i partigruppen skall rösta emot uppgörelsen och sin egen övertygelse, var falskt. Det har Leif Bergdahl bekräftat. Då återstår alltså frågan om åtgärdstaxan. Jag vill återigen säga att regeringen redovisade i december att det inledningsvis skulle bli ett femtontal åtgärder, enligt förslagen i ett betänkande som Leif Bergdahl har godkänt. Jag ställer frågan en gång till: Är det så, eller är det inte så? Detta måste väl ändå vara möjligt att utreda. Sedan går Leif Bergdahl vidare och hittar på en tredje sak. Nu när han har fått fly från de områden som han under några veckor har försökt att inta i den allmänna debatten, är det någonting annat som inte stämmer. Mig veterligt är detta det enda skäl som man åberopar för att man bryter den uppgörelse som träffades i utskottet i fjol. Det kan vi förstås också diskutera, och när vi har gjort det, kommer Leif Bergdahl att fly undan till någonting annat. Sanningen är att av de tre olika åtgärder som diskuterades i december, förutom de två första som vi har klarat ut, kommer två att åtgärdas precis som det var sagt genom den proposition som Leif Bergdahl sist nämnde. Den tredje åtgärden skulle vi enligt uppdraget överväga, och det har vi gjort. Leif Bergdahl har en annan uppfattning på den punkten. Her talman! Jag vet inte om det längre är meningsfullt att diskutera. Jag tror att kammaren och de som lyssnar till denna debatt har fått klart för sig att om Ny demokrati och Leif Bergdahl om en stund kommer att rösta emot förslaget att behålla husläkarlagen och ge landstinget vetorätt när det gäller privata husläkare, har de inga skäl att åberopa som har med överenskommelsen med regeringspartierna att göra. Det är i så fall någonting annat som ligger bakom.
Herr talman! Beteckningen husläkare är ju väldigt förförisk. Det är en beteckning som inte innehåller vad den lovar. Den anspelar på gamla tiders läkare, då burgna familjer kunde ha en alldeles egen läkare som kom hem till deras hus. Jag håller med Bo Holmberg om att behovet av denna reform för länge sedan är överspelat. Man hade rätt att välja sjukhus och läkare innan husläkarreformen. Genom att bygga upp vårdlag hade patienterna vid de flesta hälsocentraler möjlighet att ha samma läkare. Jag har haft samma läkare vid min hälsocentral sedan 1991. Inom sjukvården i dag är det husläkaren som har blivit grindvakten. Det är han som beslutar om patienten skall remitteras till en specialist, om patienten skall kostas på en provtagning etc. Det är husläkaren som har det ekonomiska ansvaret och fattar beslut för patientens räkning.

Det är ju inte sant. Som ansvarstagande politiker skall jag kunna ta tillbaka ett beslut, om det visar sig att beslutet inte är bra. Jag skulle inte stå fast vid mitt beslut bara för att visa att jag följer en överenskommelse. Det finns ett annat liknande problem inom Bo Könbergs område i socialförsäkringsutskottet. Det handlar om nedskärning av ersättning för långtidssjuka. Politiker måste kunna ändra uppfattning, om det visar sig att de beslut de har fattat är helt felaktiga.
Herr talman! Ja visst, Berith Eriksson, är det klart att politiker skall kunna ändra sig om man har gjort någonting som man tycker borde göras annorlunda, precis som alla människor i vardagslivet skall kunna ändra sig om de har fattat beslut som de tycker är felaktiga. Men naturligtvis har man ett extra stort ansvar när stora förändringar äger rum. Det finns partier som har rakt motsatta värderingar som exempelvis Vänsterpartiet och Ny demokrati, vilka vill göra stora förändringar i systemet. Då får man självfallet fundera över vad det får för effekter för en eventuell framgång för majoritetsyrkandet i betänkandet vid en votering och om det i så fall kommer att råda stor osäkerhet fram till valet. Det är ju valet som kommer att avgöra om vi får en socialdemokratisk utveckling mot minskad valfrihet i offentlig sektor eller om vi får en utveckling mot ökad valfrihet. Berith Eriksson sade också att ordet husläkare låter förföriskt. Det var väl trevligt. Det var inte mitt och inte heller de andra kamraternas huvudsyfte när vi funderade på ett lämpligt namn på detta att öka kontinuiteten och den personliga kontakten i svensk primärvård. Vi talade en del om familjeläkare som ett tänkbart begrepp. Skälet till att vi valde namnet husläkare var närmast att alla människor i vårt land inte har familj. 25--30 % av alla hushåll består av en person etc. Men man kunde också ha kallat det för något annat. Det väsentliga på den här punkten är innehållet. Det som Berith Eriksson sade stämmer väl med det som jag sade tidigare, att förr i världen hade den som var burgen -- för att använda Berith Erikssons uttryck -- möjlighet att skaffa sig husläkare. En stor del av välfärdspolitiken handlar om att se till att det som tidigare var förbehållet de mest välbeställda skall vara möjligt för hela folket att efterfråga. Det är detta som husläkarreformen egentligen handlar om.
Herr talman! Bo Könberg sade att alla inte har familj, och att man därför inte kunde använda namnet familjeläkare. Men det är mer felaktigt att använda namnet husläkare, för min husläkare kommer ju definitivt inte hem till mitt hus. Naturligtvis har politiker ansvar. Men de har först och främst ansvar dels för patienterna, dels för samhällsekonomin. Jag håller med Bo Holmberg om att valfriheten var större innan husläkarreformen. Det är också samhällsekonomiskt mycket sämre med denna reform.
Herr talman! Namnfrågan tycks intressera Berith Eriksson. Jag har i och för sig inget emot att diskutera den, men jag är mer intresserad av substansen. Berith Eriksson sade att husläkaren definitivt inte kommer hem till hennes hus. I så fall har hon väl inte fått någon särskilt bra husläkare. En viktig del i husläkarreformen att betona är något som i stor utsträckning har försvunnit i svensk primärvård under ett par decennier, nämligen att det då och då är bra om husläkaren kan komma hem till oss -- även till Berith Eriksson. Om det nu går vägen i dag, vilket jag hoppas, och vi slipper en seger för Berith Erikssons yrkande om att återge landstingen vetorätten om husläkare kommer Berith Eriksson snart att ha en husläkare som också kommer hem de förhoppningsvis få gånger som hon blir dålig.

Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse att Harriet Colliander inte försökte upprepa de numera vederlagda påståendena om att regeringspartierna inte skulle stå fast vid den uppgörelse som träffades i socialutskottet. Det är litet märklig logik när Harriet Colliander tycker att det inte är tillräckligt mycket konkurrensneutralitet mellan privat och offentlig sektor. Eftersom det är ett mål som vi båda säger oss eftersträva är det ju en litet märklig åtgärd att ta bort den lagstiftning som försöker åstadkomma konkurrensneutralitet. Allting här i livet lyckas ju inte, men vi får sträva vidare och försöka göra det bästa vi kan på denna jord. Vi har nu haft en urusel konkurrensneutralitet och en vetorätt mot privata husläkare eller privata specialister över huvud taget. I två omgångar har vi ökat konkurrensneutraliteten mycket kraftigt -- husläkarlagen nu och etableringsfriheten i december. Därför är det en litet märklig åtgärd att föreslå att man skall ta bort konkurrensneutraliteten. Att då försöka påstå att någon annan person -- i detta fall jag -- i något annat sammanhang har gjort något annat som man inte tycker om, hjälper väl inte i det här fallet. Hur vore det om Harriet Colliander tog ställning i själva sakfrågan? Vill hon eller vill hon inte ha landstingsveto mot privata etableringar? Herr talman! Om det åter blir landstingsveto mot privata etableringar blir det naturligtvis ingen konkurrensneutralitet alls. Då kan man t.o.m. förbjuda konkurrenter att etablera sig.

Herr talman! Harriet Colliander snuddade vid en mycket central och väsentlig fråga, nämligen avvägningen mellan frihet för medborgarna och var besluten skall fattas i en demokrati som vår etc. Det är ett mycket viktigt ämnesområde. Jag skulle gärna föra den debatten. Låt mig i denna stund påminna om att Harriet Colliander såvitt jag förstår har gått till val på att hon -- till skillnad från mig -- vill avskaffa landstingen och vill ha maximalt med privat sjukvård. Därför är det litet märkligt att hon nu funderar på att rösta på ett sådant sätt att landstingen får bestämma. Det har ingenting att göra med att landstingen eller kommunerna i vårt land skulle vara mindre folkvalda än riksdagen. De är lika folkvalda. Utan frågan är om riksdagen kan ta ställning -- eller låta bli att ta ställning -- till vilka rättigheter och skyldigheter som patienter, läkare och annan vårdpersonal har i vårt land. En riksdagsmajoritet, i vilken Harriet Colliander ingick, har tagit ställning för att något vidga medborgarnas valfrihet och etableringsfriheten för privata husläkare. Detta vill hon nu ta tillbaka. En liten stunds eftertanke kanske inte vore så dumt.

Herr talman! Först ber jag om ursäkt, om jag skulle något överskrida min taletid. Det har i denna debatt rests frågor, som jag gärna skulle vilja kommentera men som inte fanns med i mitt ursprungliga anförande. Jag vill understryka att vi liberaler vill ha en hälsooch sjukvård, där den enskilde står i centrum.

Hälso och sjukvårdslagen betonar att den enskilde har denna rätt. Tidigare var det vårdgivaren som hade makten över vilken behandling som skulle ges. Mot denna bakgrund är husläkarreformen så viktig. Den flyttar makten från landstingen, de som tidigare har fattat beslut om hur hälso och sjukvården skall vara organiserad, till den enskilde, som kan välja den vård som vederbörande trivs bäst med. Jag är förvånad över Leif Bergdahls resonemang. I den debatt som fördes för snart ett år sedan, när beslutet om husläkarreformen fattades, sade Leif Bergdahl så här: ''Jag förstår givetvis den oro som många distriktsläkare känner. Det är något nytt för dem att sköta ett företag osv. Men jag tror att de flesta av distriktsläkarna kommer att trivas mycket bra som husläkare. De slipper att bli styrda av landstinget och övriga organisationer. De kan göra detta i egen regi.'' I dag låter det alltså tvärtom. Kanske Leif Bergdahl har fallit i den fälla som han själv i debatten för nästan ett år sedan varnade för, nämligen att bortse från det faktum att de som är nöjda med en reform inte hörs, eftersom hälsan tiger still. Av hans inlägg kan man utläsa hur han varnar för risken med att bara lyssna på de missnöjda, eftersom det är de som brukar höra av sig. Men det verkar som om Leif Bergdahl har hamnat i denna fälla. Harriet Colliander tog upp en annan aspekt, som jag tycker är oroande mot bakgrund av vad som står i hälso och sjukvårdslagen. I hennes inlägg kommer patienterna bort. Hon talar mycket om personalen, och den är viktig för att tillgodose patienternas behov. Men det är ändå de vårdsökande som skall stå i centrum. De är dessutom skattebetalare och har rätt att få den mest kostnadseffektiva vården. Jag saknar i denna debatt en historieskrivning, en redogörelse för vad som ligger bakom systemskiftet inom hälso och sjukvården, varav husläkarsystemet är en del. Systemskiftet betingas av kritiken mot köer, det bristande kostnadsmedvetandet i vården, bristen på kvalitetskontroll samt bristen på kontinuitet, vilket är negativt för de vårdsökande men också för vårdgivaren, eftersom patienten är den bästa läroboken när det gäller att följa ett medicinskt skeende. Man kan lära sig väldigt mycket genom att följa ett medicinskt förlopp. Kritik har även riktats mot bristen på patientinflytande. Allt detta lyfte Läkarförbundet fram i sitt förslag om en husläkarreform. Det lät på någon här som om Läkarförbundet var emot reformen. Så var inte alls förhållandet. Läkarförbundet drev självt på reformen. Det gjordes också försök med ett husläkarsystem, vilket visade sig billigare. Här i Stockholm var husläkarsystemet 18 % billigare än primärvården i övrigt. Man tycks ha glömt bort betydelsen av kontinuitet och av att läkare och patienter känner varandra väl. Försöken resulterade i nöjda patienter, en bättre vård samt en personal som tyckte att det var bättre att arbeta i detta system. Det lät på Berith Eriksson som om man inte hade något val i glesbygden och att där rådde läkarbrist. Men så är det inte längre. Det har omvittnats av flera här. I Västerbottens län har 83 % av invånarna frivilligt valt husläkare. Jag tror att det vore oerhört negativt att inte genomföra denna reform. Sedan får man naturligtvis rätta till de brister som dyker upp under vägen. Just detta är Husläkardelegationen satt att följa. Eftersom patienterna liksom har kommit bort i denna debatt, vill jag avslutningsvis lyfta fram patienter med sällsynta sjukdomar, patienter som varken husläkare eller länssjukhus har kompetens att sköta. Det har i vår riksdag väckts många motioner om hur man skulle kunna tillgodose dessa patienters behov. Dessa motioner har alltid avslagits med motiveringen att detta är en sak för landstingen. Jag har studerat Socialstyrelsens och Landstingsförbundets katalog över var i riket man behandlar dessa sjukdomar. Visst finns många sjukdomar upptagna där men inte dem som det har motionerats om här i riksdagen. Det har handlat om tortyrskador, spelberoende, psykiska problem sedan man har gjort sig fri från sekter osv. där det behövs högspecialiserad kompetens. Jag vill därför understryka vikten av att HSU 2000 tar sig an även denna uppgift. Det står i betänkandet men inte såsom ett tillkännagivande. Det gäller här patienter som är i stort behov av specialistinsatser.
Herr talman! Jag tog upp problemet med hälsocentraler med endast en läkare, Barbro Westerholm. Då finns det inte speciellt mycket att välja mellan. Jag tog Dorotea såsom exempel. Skall man sedan välja en annan läkare, får man åka fem mil eller längre för att ta sig till en annan läkarcentral. Invånarna i Dorotea var litet förvånade och undrade vilka läkare de skulle välja mellan när det fanns bara en läkare. Naturligtvis skall man sätta de vårdsökande i centrum. Den diskussionen pågick långt för husläkarreformen, vilket jag har sagt vid ett par tillfällen. Jag har sedan 1991 tillhört samma vårdlag i Gävle och har haft samma läkare. Jag kände mig tvingad att teckna mig hos en läkare, eftersom jag annars hade blivit tvångstecknad hos en annan läkare. Den här läkaren berättade för mig att många av de gamla patienterna, som inte riktigt hade förstått detta, hade blivit tvångstecknade hos en annan läkare. De var väldigt förtvivlade och sade till sin läkare: Jag har ju haft dig i många år, kanske i 20 år, men helt plötsligt får jag inte komma till dig längre. Det är klart att man kan byta läkare igen. När man lyssnar på Barbro Westerholm låter det som det inte redan fanns en valfrihet. Men en sådan har ju funnits tidigare också. Sedan till detta med kostnadsmedvetandet. I och med husläkarreformen flyttades det här över till den enskilde läkaren. Eftersom vi inte har hur stora vårdresurser som helst får den enskilde inte själv avgöra och, utifrån den redogörelse över vad som finns tillgängligt, säga vad han eller hon vill ha. Så fungerar det inte. Och så kan det inte fungera i framtiden heller, såvida vi inte får obegränsade resurser.